Fru talman! Jag ska ta upp det sistnämnda först. Det är ju därför som regeringen säger att vi behöver ett uthålligt bostadsbyggande under ett antal år på mellan 25 000 och 30 000 lägenheter - och Boverket har gjort de prognoserna. Vi ska inte ha en situation nu då det blir en uppgång av bostadsbyggandet, så att vi hamnar på 60 000-70 000 lägenheter och det sedan blir ett kraftigt fall igen. Det ska vara ett uthålligt byggande av 25 000-30 000 lägenheter. Det behöver vi i Sverige för att klara den ökade efterfrågan på bostäder, som finns i vissa tillväxtområden i dag, men också för att förnya bostadsbeståndet. Det handlar om en sådan produktion och om att anpassa både de ekonomiska förutsättningarna och produktionsresurserna för att klara detta uthålligt under en följd av år. Det stora bekymret i dag, när vi snabbt expanderar efter att ha haft en nedgång i bostadsbyggandet till 10 000-11 000 lägenheter om året, är ju att det är en begränsad produktionskapacitet. Det är väldigt lätt att man får inflationstendenser och en kostnadsutveckling när man snabbt ska expandera ett bostadsbyggande. Min vision är att vi inom något år når den här produktionstakten och kan hålla den jämn under en följd av år. Det sitter ju många bostadspolitiker i den här salen som har varit med länge och som säger att det kanske är en hopplös vision. Jag har den visionen. Problemet har ju varit att det har fladdrat så mycket upp och ned. Sedan ska jag gå över till neutraliteten. Jag begär inte att Rigmor Stenmark ska ha läst Socialdemokraternas skattepolitiska rapport. Men vi uttalar en väldigt klar inriktning för fastighetsbeskattning och bostadsfinansiering i den rapporten. Det handlar nämligen om neutralitet. Det är det som genomsyrar regeringens arbete nu när vi har att hantera Fastighetsbeskattningskommitténs förslag. Det handlar om att åstadkomma en neutralitet i de ekonomiska villkoren för de olika boendeformerna.
Fru talman! Lars-Erik Lövdén talar om visioner, men det kommer inte fram mer av det här än en lagstiftning som kanske inte kommer att leda någonstans. Vi kan titta tillbaka två år i tiden. Då såg fastighetsekonomer vid KTH att 200 kommuner skulle behöva ha 40-50 miljarder för att fullt ut rekonstruera sina bostadsbolag. 1998 gick 311 av rikets 355 allmännyttiga bostadsföretag med förlust utan subventioner. Nu kommer det en bostadsförsörjningslag till kommunerna. Vad leder den till? Vilka sanktioner har statsrådet Lövdén tänkt ge de kommuner som inte följer den här lagen? Vi tycker inte att lagen behövs. Vi tror att den kommunala självförvaltningen är mycket bättre. Vad kommer t.ex. Lars-Erik Lövdén att säga till Gnosjö kommun som faktiskt ger gratis tomt och 50 000 kr till den som vill bygga? Människorna har inte råd att bygga. Hur hjälper bostadsförsörjningslagen dem? Vore det inte bättre att ta ett rejält tag? Det här med fastighetsskatten skulle kunna innebära en månadshyra. Det här med byggmomsen skulle kunna innebära en sänkning med 250 000 kr för ett småhus. Med upphandling skulle man kunna pressa 10 %, och med självförvaltning skulle man kunna sänka med 10 %. Ta ett grepp i hyreslagstiftningen och PBL för att få en annan situation i stället för att ha en verkningslös lag!
Fru talman! Vi tar ju faktiskt det här greppet i den här propositionen och med de andra åtgärder som regeringen vidtar. Vi sänker drastiskt fastighetsskatten på flerfamiljshus. Det är en mycket kraftig sänkning som leder till ett minskat skatteuttag för flerfamiljshusen i hela landet. Vi gör det här genom att vi fokuserar på byggkostnaderna och de förslag som Byggkostnadsdelegationen kom med som handlar just om upphandlingen och om en mer central roll för kommunerna. Visst gör vi det här! Det jag är mer bekymrad över är ju Ulla-Britt Hagströms partivänner runt om i landets kommuner, framför allt i Stockholmsregionen, som leker följa John med moderaterna. De ställer upp helt och hållet på den moderata politik som bedrivs i de här kommunerna med en utförsäljning av hela allmännyttan och en urholkning av de bostadssociala ambitionerna. Det är jag lite mer bekymrad över. Ulla-Britt Hagström kan ju tala vackert här i talarstolen, men hennes partivänner i flera kommuner som styrs av dem tillsammans med moderaterna bedriver en helt annorlunda politik. Det tycker jag borde leda till en viss eftertänksamhet hos Ulla-Britt Hagström.
Fru talman! Regeringen sänker inte fastighetsskatten. Man tar in samma summa, fast man fördelar den på ett sådant sätt att man t.ex. kan öka fastighetsskatten med 10 000 kr i snitt i Solna. Det är ingen rättfärdig politik. Jag tog tidigare fram de här fyra grundläggande reglerna om beskattning och visade hur illa fastighetsskatten slår. Jag vill inte påstå att regeringen sänker fastighetsskatten. Man tar i stället och gör en än mer orättvis fördelning. Jag vet inte om detta är att följa John. Man har sålt ut drygt 3 000 av 116 000 lägenheter i Stockholm. Man har i hela landet sålt ut 8 400 lägenheter i 70 kommuner. Är det skäl för att komma med en helt ny politik? Detta visar ju folkets vilja, att man vill köpa. Sedan kan jag hålla med om att man i vissa fall kanske skulle kunna tänka sig att sälja en tomt till allmännyttan i Stockholm till ett lägre pris för att det ska vara möjligt att bygga hyresrätter och veta att det är ekonomi i dem. Där kan jag kanske tycka att man kan handla på ett annorlunda sätt. Våra bostadspolitiker värnar allmännyttan. Jag var ute med polisen häromnatten. Lars-Erik Lövdén talar om socialt boende. Jag var i en container och besökte två personer som bodde där. Socialdemokraterna har mycket att göra för att hitta nya program för hemlösa personer. Där räcker det inte med att skylla på kommunerna. De bud jag gav Lars-Erik Lövdén tidigare innehåller faktiskt att man ska göra något själv och inte bara skylla på kommunerna.
Fru talman! När vi nu vill lagstifta om ett kommunalt bostadsförsörjningsansvar, ett ansvar för att planera för bostadsförsörjningen, är inte det att bara rita en karta och säga: Nu ska vi bygga 10 000 nya lägenheter eller 200 nya lägenheter. Det innefattar också att planera och ta ett ansvar för bostadsförsörjningen för olika grupper i samhället. Det kan gälla de hemlösa, det kan gälla de äldre som har ett behov av särskilt boende och det kan gälla du funktionshindrade som ställer sina särskilda krav på bostadsmarknaden. I det nya bostadsförsörjningsansvar som kommunerna har innefattas att göra en sådan planering och svara för att det finns lägenheter och möjligheter till boende för olika grupper i samhället. Sedan är det faktiskt så, Ulla-Britt Hagström, att den sänkning av fastighetsskatten på hyreshus till 0,7 % som vi genomförde leder till ett minskat skatteuttag för flerbostadshusen i Sverige. Taxeringsvärdena i landet stiger som helhet med 42 % från årsskiftet. Det behövs en höjning med 71 % för att ta bort effekterna av den sänkta fastighetsskatten till 0,7 %. Det är ett rejält åtagande och en rejäl satsning på flerbostadshusen, vilket behövs. Det glädjande som har hänt bostadspolitiskt de två senaste åren är att boendekostnadernas andel av disponibel inkomst nu sjunker för första gången sedan början av 90-talet. De hamnar väl i år på i genomsnitt 28 % av disponibel inkomst. Den utvecklingen tycks fortsätta under nästa år.
Fru talman! Statsrådet konstaterar att vi har problem. Det byggs för lite. Den problematiken kan vi väl vara överens om. Däremot tycker jag att statsrådet var ovanligt tomhänt när det gällde medlen för att åstadkomma mer byggande. Det är en lag om bostadsförsörjningsprogram och några andra krusiduller som ska lösa de här problemen. Jag tror inte att det kommer att fungera. När det gäller Folkpartiets inställning kan jag tala om att vi gärna ställer upp på att knäcka en del monopol. De anser vi är av ondo. Men det som är föreslaget tror jag inte räcker till. Däremot ställer jag mig positiv till regional planering. Som statsrådet kanske vet driver vi frågan om regionparlament i Folkpartiet, att man ska kunna ha en regionparlamentarism som kanske också skulle kunna ta över sådana här frågor. Det är klart att det är rätt att man måste samverka mellan olika kommuner och att man på det sättet kan få en bostadsförsörjning inom ett arbetsmarknadsområde. Det måste ju finnas något slags parallellitet även till de infrastrukturella investeringarna. När det sedan gäller fastighetsskatten har vi i Folkpartiet skrivit till skatteutskottet och bett dem ta upp frågan. Vi tror att höjningen av taxeringsvärdena gör att man tar in mer pengar än man hade förutskickat. Därför blir det obalans. I själva verket ökar obalansen på boendeområdet på grund av den här taxeringen, även om flerfamiljshusen naturligtvis har fått det lindrigare. Men det skapar nya problem.
Fru talman! Jag ska göra så att jag ställer en fråga till Lennart Degerliden, därför att jag tyckte att jag märkte en glidning i den tidigare debatten. Det handlar om hyressättningssystemet. Moderaterna förespråkar ju öppet marknadshyror. Gör Folkpartiet också det? Jag tyckte att jag märkte någon sorts glidning i inställningen tidigare i debatten. Jag skulle vilja ha ett konkret svar på den frågan. Ansluter ni er till moderaternas linje om marknadshyror? Sedan är det så, Lennart Degerliden, att vi redovisar i propositionen en rad åtgärder för att få upp bostadsproduktionen. Det går i rätt riktning. Bostadsbyggandet ökar ganska kraftigt procentuellt sett, men från en utomordentligt låg nivå, så vi behöver göra mer för att få upp bostadsproduktionen. Vi redovisar en rad åtgärder i propositionen. Jag har nämnt fastighetsskatten. Jag har nämnt investeringsbidraget för studentbostadsbyggandet. Jag har nämnt de investeringsbidrag som vi genomför nu för ett ekologiskt byggande som ska inriktas på nyproduktionen. Några åtgärder för att komma till rätta med den bristande konkurrensen i branschen och de höga produktionskostnaderna är också direkt avsedda att få till stånd en ökad produktion av bostäder till mer rimliga kostnader. Förändringarna när det gäller Bostadskreditnämndens avgiftssättning är ett annat medel i syfte att åstadkomma större förutsättningar för en bostadsproduktion. Marksaneringsåtgärderna, att vi ställer statlig mark till förfogande för bostadsproduktion, en snabbare och enklare planprocess. Vårt arbete med att skynda på utvecklingen när det gäller EU:s byggproduktdirektiv för att få en ökad konkurrens utifrån gentemot den svenska byggmarknaden. En rad åtgärder för att underlätta en ökad bostadsproduktion, så att vi kommer upp till nivån
Fru talman! På en rak fråga ska statsrådet få ett rakt svar. Vi förordar inte marknadshyror. Däremot har vi sagt att vi ska ha ett mer marknadsliknande inslag i det hyressättningssystem vi har. Jag förstår mycket väl att ett omedelbart införande av marknadshyror i Stockholmsområdet skulle skapa ännu större problem. Det är därför vi för ett resonemang. Men marknadshyror förordar vi inte. De åtgärder statsrådet tar upp är bra. Men jag tycker inte att kraften bakom orden är tillräckligt stark för att jag ska tro att det kommer att bli möjligt att genomföra ett bostadsbyggande i den här storleksordningen. Även småkommuner som Sorsele, som är Sveriges näst minsta kommun, har problem med att man inte får i gång något bostadsbyggande i en utflyttningskommun, så det måste till mycket kraftfulla åtgärder inom en mängd områden. Fokusering på ett bostadsförsörjningsprogram tycker jag är för lite för att det ska lösa de problem som vi har i dag.
Fru talman! Jag håller med Lennart Degerliden om en sak som han tar upp. Det är en allvarlig sak. Vi resonerar om bostadspolitik mycket utifrån Stockholmssituationen. Det blir väl Stockholmsfixerat ibland, om jag uttrycker det så. Det finns ett behov runt om i landet, kanske t.o.m. i kommuner som har ett visst överskott på lägenheter, att ha en viss nyproduktion. Det blir för många ett omöjligt trick. I många av de här kommunerna kan man bygga till ganska rimliga kostnader, om man ser det ur ett Stockholmsperspektiv. Man kan bygga en villa för 1,1 miljoner. Man kan bygga flerfamiljshus till en produktionskostnad på 11 000-12 000 kr per kvadratmeter, en kostnad som framstår som utomordentligt gynnsam om man ser det ur Stockholmsregionens synpunkt. Likväl är det för högt just på de orterna, därför att det finns en andrahandsmarknad där man kan köpa en villa eller en bostadsrätt till mycket låga priser. Diskrepansen mellan nyproduktionskostnaden och andrahandsmarknaden är väldigt stor. Det är få som vågar ta risken med nyproduktion då. Det är ett problem. Jag är väl medveten om det problemet. Det är svårt att hitta någon bra lösning på det. Jag är väl medveten om situationen.

Fru talman! Jag får väl först tacka statsrådet Lövdén för att han stannar kvar i kammaren. Det är nu dags att våga ta klivet för att skapa en ny boendepolitik, där de som bor står i centrum. Människors valfrihet är grunden, och då behövs det en mångfald. Människors egna önskemål och vilja är viktigare än politiska planer. Samtidigt behövs fasta, stabila och långsiktiga spelregler. Klarar vi detta skapas de rätta förutsättningarna för en fungerande bostadsmarknad i hela landet. Då kan även dagens stora regionala skillnader i tillgång och efterfrågan på bostäder minska. Boendepolitikens utgångspunkt måste vara att de boende ges möjlighet att fullt ut själva ta ansvar för sitt boende och för sin bostad. Det innebär att den som vill ska kunna äga sin bostad, oavsett om det är fråga om småhus eller flerbostadshus. Därutöver ska naturligtvis de boendeformer i övrigt som efterfrågas finnas tillgängliga: hyresrätt, bostadsrätt och kooperativ hyresrätt. Att äga sin bostad skapar en känsla av trygghet och inflytande över den egna bostadens utformning och skötsel. Genom ägandet får man dessutom större möjlighet att själv förutse sina boendekostnader. Därför borde möjligheten till ägande av bostaden vara den främsta frågan för oss som arbetar med bostadspolitik. Självklart måste även den ensamstående ha möjlighet att äga sin bostad. För att öka möjligheten även för ensamstående att äga sin bostad är införande av ägarlägenheter faktiskt en väg att gå, men också införande av slutna bosparkassor. I de allra flesta hushåll krävs det någon form av sparkapital för att det ska kunna förvärva en bostad. Därför är det angeläget att marknaden kan erbjuda olika former för sparande. Jag tycker att det är trist att en majoritet här i riksdagen inte kunnat ställa sig bakom det förslag som vi i de borgerliga partierna har lagt fram. Motiveringen för avslag var att detta redan går att erbjuda. Men för att öka konkurrensen mellan bankerna och skapa förutsättningar för aktörer från andra länder krävs, tror vi, några smärre lagförändringar. Att affärsbankerna i Sverige inte är intresserade av en sparform som ger dem lägre avkastning än vad dagens system gör är princip självklart, men om vi ska lyckas öka konkurrensen krävs det tydliga lagar och klara signaler. Fru talman! Att bo är i dag dyrt i förhållande till den disponibla inkomsten. Boendet är kanske inte så dyrt i kronor och ören, men när skatten är betald är bostadsräkningen en mycket stor utgift. Vad måste vi då göra för att bostadskostnadens andel ska minska? Några förslag är ökad konkurrens, bättre planberedskap i kommunerna och en översyn av plan och bygglagen vad gäller möjligheter till överklagande. Dessa förslag är vi väl mer eller mindre överens om. Dock har vi faktiskt möjlighet i denna kammare att sänka boendekostnaderna omedelbart, nämligen genom att minska skatteuttagen. Något som slår direkt på kostnaden för att bo är fastighetsskatten. För många utgör den en stor del av kostnaden, oavsett om man äger eller hyr. Det totalt höga skatteuttaget från människor gör att vi beskär deras möjligheter att betala för sitt boende. Inte minst gäller det för dem med låga inkomster. Lägre skatter ger högre disponibla inkomster. Fru talman! För att skapa tydliga regler för en framtida bostadsmarknad måste man ge klara besked. Räntebidragen och andra subventioner har bidragit till att driva upp boendekostnaderna. För fastighetsbeståndet i det äldre systemet bör räntebidragen minska i snabbare takt än vad som sker i dag, samtidigt som fastighetsskatten avvecklas. I sådana fastigheter kan subventionen helt avskaffas i samband med att fastighetsskatten försvinner. Dock anser vi att nyproduktion ska, till dess att fastighetsskatten är avvecklad, tillförsäkras räntebidrag i samma utsträckning som i dag. Majoritetens text i dagens betänkande är utformad med en öppning mot investeringsbidrag. Jag skulle i dagens debatt vilja ha ett besked: Kommer socialdemokraterna att införa någon sorts nytt stödsystem? Om svaret är ja, finns det en uppenbar risk att hela bostadsmarknaden åter sätts i vänteläge. Vi kan höra hur man inom byggbranschen säger: Vi väntar och ser. Nej, det behövs ett klart besked i dag: inga nya statliga stöd. I våra tillväxtregioner har bostadsbyggandet börjat ta fart, även om det främst byggs ägande och bostadsrätter men i princip inga hyresrätter, som också efterfrågas. För att vi ska kunna komma till rätta med detta problem krävs det andra åtgärder än de som föreslås i bostadsutskottets betänkande BoU2. Bruksvärdessystemet måste återfå sin ursprungliga funktion, såsom systemet var utformat då det infördes 1968. Det betyder att allmännyttans hyresledande ställning måste avskaffas. Det måste också bli möjligt för hyresgäst att vid inflyttning i nybyggnation träffa hyresavtal med fastighetsägaren vilket sedan inte direkt därefter kan överklagas. Det måste också bli möjligt att teckna längre avtalstider än vad som i dag är brukligt. Om dessa mycket marginella förändringar kan komma till stånd och byggbranschen får tydliga signaler om att inga investeringsbidrag kommer att införas, kommer även nyproduktionen av hyresrätter att skjuta fart, och det behövs, framför allt i storstads-, universitets och högskoleorterna. I debatten framför allt om hyresrättens varande framhålls de kommunala bostadsföretagen som räddarna i nöden. Det framhålls att det är tack vare dessa företag som vi tidigare i Sverige har löst samtliga bostadsproblem. När dessa växte fram tog minsann både staten och kommunen sitt ansvar. Men hur ser det egentligen ut runtom i vårt land? Jo, vi har på många håll en mycket ensidig hyresmarknad, där det i princip råder monopol och där hyrorna ligger långt över marknadsnivån. Ändå har dessa bolag med höga hyror förskräckande dålig ekonomi och tomma lägenheter. Många, många kommuner runtom i landet brottas i princip dagligen med det kommunala bostadsbolagets dåliga ekonomi. Det är ett fåtal kommuner som har bostadsföretag som går bra. Staten har under 90-talet sanerat sin ekonomi. En av åtgärderna var att förändra de subventionssystem som byggts upp under ett halvsekel. När nu kommunerna upplever att de vill minska sitt ekonomiska risktagande och avveckla eller omdana sina kommunala bostadsföretag är det stopp. Då införs i denna kammare en stopplag för att hindra kommunerna från att göra de förändringar i det egna bostadsbeståndet som naturligtvis de är allra bäst på att bedöma. Denna inskränkning i den kommunala självstyrelsen måste bort. Det nuvarande sanktionssystemet ska inte ersättas med något lika dåligt eller värre. Det måste avvecklas. De kommunala bostadsföretagen ska lyda under samma regler som andra bostadsföretag. Särregleringar i hyreslagen och i andra författningar måste bort. När dessa är borttagna är det upp till den enskilda kommunen att självständigt besluta om nödvändiga och önskvärda åtgärder i det egna bostadsbeståndet. Fru talman! Som jag tidigare sade spelar skattetrycket i Sverige en stor roll för människors möjligheter att betala för sitt boende. Men även med sänkt skatt kommer det att finnas människor som har behov av hjälp från staten. Det leder tanken till bostadsbidragen. Dagens utformning är inte bra. Att den som betalar skatt inte ska behöva bidrag tycker vi är en mycket god grund för en fortsatt diskussion om hur ett framtida bostadsstöd ska se ut. På sikt anser vi moderater att bostadsbidragen ska avvecklas och i stället ersättas med sänkt skatt. I en situation där skattetrycket på boendet kraftigt har drivit upp bostadskostnaderna och där inkomstbeskattningen lämnar alltför lite kvar av lönen låter detta sig emellertid inte göras annat än stegvis. Ett individuellt bostadsstöd i form av bostadsbidrag har därför blivit ett nödvändigt instrument för att motverka de effekter som de höga skatterna orsakar. En samordning bör ske mellan bostadsbidragen och övriga socialpolitiska åtgärder. I avvaktan på en sådan mer rationell ordning finns enligt vår mening anledning att justera de regler som i dag gäller för bostadsbidragen. Vi anser att hushållsinkomsten ska ligga till grund för bidragen. Ytnormen för bostaden ska avskaffas. Barnpensionen ska inte ingå i den bidragsgrundande inkomsten om den inte kan användas för att täcka del av bostadskostnaden. Reglerna för beräkning av näringsidkares inkomst ska ändras. Bidrag för ungdomar utan barn ska avskaffas. För studenter anser vi att det ska lösas inom ramen för studiemedelsfinansieringen. Fru talman! Naturligtvis står vi bakom samtliga moderata reservationer, men jag väljer här att yrka bifall endast till reservation nr 1 i bostadsutskottets betänkande nr 1. Jag vill också klargöra att vi inte står bakom förslaget till budget som finns angivet i mom. 1 och att vi där inte deltar i beslutet. De moderata ståndpunkterna finns i ett särskilt yttrande.

Fru talman! Det finns en del som Ewa Thalén Finné nämnde som jag inte begriper och som hon kanske kan förklara för mig. Hon nämnde att man skulle avskaffa räntebidragen. Räntebidragen är den enda rest som är kvar av det system som en moderat bostadsminister hade, nämligen ett räntebidrag på 30 % som motsvarar ränteavdragen för villaägarna. Nu säger Ewa Thalén Finné att räntebidragen ska avskaffas. Eftersom man slopar fastighetsskatten tar det ut vartannat. Det är bara det att de som i dag har räntebidrag för hus som är byggda de senaste fem eller tio åren över huvud taget inte har någon fastighetsskatt eller så har de halv fastighetsskatt. Det betyder att Ewa Thalén Finnés parti med den ekvationen kommer att höja boendekostnaderna i de flerfamiljshus som byggts under de senaste tio åren.
Fru talman! Vi vill förändra räntebidragen och minska dem i en snabbare takt i förhållande till hur fastighetsskatten sänks för de äldre husen. Nyproduktionen ska till dess fastighetsskatten är avvecklad tillförsäkras räntebidrag i samma utsträckning som i dag. Den dagen vi kommer dithän att vi inte har en fastighetsskatt får vi sätta oss ned och diskutera hur vi gör med resten av det mer nyproducerade bostadsbeståndet. Men fram till dess har vi kvar räntebidragen för nyproduktionen.
Fru talman! Anser Ewa Thalén Finné att det är lämpligt att man har en neutralitet mellan olika boendeformer? Hela hennes resonemang utgår från att man exempelvis inte skulle införa något investeringsstöd. Där vill hon ju ha ett besked av bl.a. mig här i dag. Det vet hon om att hon inte kan få. De diskussioner som pågår hänger ihop med bl.a. frågan om neutralitet mellan olika boendeformer. Vad är det för neutralitet om man slopar räntebidragen för flerfamiljshusen men behåller ränteavdragen för villaägarna? Det innebär bara att det blir ännu större skillnader mellan olika boendeformer. Jag tror nog att moderaterna får tänka till en gång till innan de kommer med förslag som inte leder i rätt riktning.
Fru talman! Det får stå för Lennart Nilsson att de inte leder i rätt riktning. En av de väsentligaste bitarna för oss som jobbar med bostadspolitik är att öka möjligheten för människor att äga sin bostad. Det gäller även dem med lägre inkomster. Det var även socialdemokraternas inriktning i bostadspolitiken en gång för många Herrans år sedan. Det verkar man helt ha tagit bort. Äganderätt är det allra viktigaste. Sedan ska man naturligtvis titta på hela utformningen också utifrån ett neutralitetsperspektiv. Men jag vill hellre slå ett slag för äganderätten. Det tycker de allra flesta människor känns väldigt tryggt.

Fru talman! Jag tänker i första hand uppehålla mig vid frågor som berör betänkande BoU1. När det gäller utgifterna för område 18 kan man se två punkter där majoriteten och de borgerliga partierna skiljer sig åt. Det handlar om räntebidragen och de lokala investeringsbidragen. För de borgerliga partierna är tydligen ordet bidrag ett rött skynke. I sak vill man avveckla båda stöden men drar felaktiga slutsatser i sina resonemang. Boendekostnaderna blir inte lägre och miljön blir inte bättre av att avveckla dessa anslag. Det blir tvärtom dyrare att bo och sämre miljö. Att boendekostnaderna skulle ha ökat på grund av räntebidrag och andra subventioner, som moderaterna påstår i sitt särskilda yttrande, är felaktigt. Tyvärr har höjda skatter i samband med skattereformen och försämrade räntebidrag under 90-talet lett till betydligt högre produktionskostnader och därmed högre boendekostnader. Produktionen av hyresrätter för människor med vanliga inkomster har avstannat. Därmed har spekulationen i boendet tagit ny fart. Det har varit ombildningar till bostadsrätt i spekulationssyfte, andrahandsuthyrning till ockerpriser och en fastighetstaxeringskarusell som ger orimliga villkor när fastighetsskatten ska betalas. Den stora utmaningen är naturligtvis att se till att nyproduktionen av bostäder ligger på en nivå som på några års sikt bygger bort bostadsbristen och därmed den värsta bostadsspekulationen. Det kommer också att ha en dämpande effekt på boendekostnaderna. De borgerliga partierna vill lösa detta med mer av avreglering och mer av marknadslösningar. Det hjälper nog inte, eftersom deras förslag leder till ökade boendekostnader och inte minskade. Det kommer inte att ge någon större volym på nyproduktion av bostäder. Vi kommer att ligga kvar på en nivå om ca 20 000 lägenheter per år fast vi skulle behöva bygga 30 000, ja kanske 40 000, lägenheter per år. För att komma upp i de nivåerna måste det till byggande av hyresrätter för människor med små eller medelhöga inkomster. Hyresnivåer på 1 000-2 000 kr per kvadratmeter är alldeles för dyrt. I dag ligger nivån i t.ex. Stockholmsområdet på ca 1 700 kr kvadratmetern. Vänsterpartiet vill medverka till att dessa problem blir lösta och tror inte att det är enbart beslut i denna kammare som är avgörande. Vi tycker att regeringen bör ta initiativ till en bred samling i den här frågan där alla som påverkar boendekostnaderna bör finnas med. Vi vill tillsätta en boendekostnadskommission, där representanter för stat, kommun, fastighetsägare, byggentreprenörer och inte minst boendeorganisationer finns med. Var och en ska granska sin roll för kostnadsutvecklingen i boendet, komma med förslag om hur man får ned dessa kostnader och i någon form av avtal medverka till att detta genomförs. Staten kan föregå med gott exempel genom att ta itu med fastighetsskattefrågorna. Vi i Vänsterpartiet delar Moderaternas uppfattning att fastighetsskatten ska bort, men enbart på hyresrätten. Bostadsrätt och egnahem ska även i fortsättningen betala skatt i form av en schablonintäkt inom kapitalbeskattningen. Vi tror att en boendekostnadskommission kan vara startskottet för att lösa upp knutarna runt nyproduktionsproblemet av hyresrätt. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservation Utskottets avslag på vårt förslag, liksom de motivreservationer där man yrkar avslag, innehåller få och mycket dåliga argument för varför en boendekostnadskommission inte skulle inrättas. Utskottsmajoriteten tror att alla problem kan lösas av riksdagen, och i motivreservationerna avvisas förslaget för att det inte innehåller några krav på sänkta skatter och avgifter. I vår motion är vi mycket tydliga; ett av statens åtgärder i boendekostnadskommissionen ska vara löftet om att fastighetsskatten ska bort på hyresrätt. En annan fråga som staten bör ta itu med är hur man på lång sikt vill ha det med de eviga räntebidragen. Vänsterpartiet menar att de kan fasas ut och ersättas med ett investeringsbidrag riktat till hyresrätten. De ska ha en sådan utformning att de bidrar till lägre boendekostnader och villkoras med hyrestak vid inflyttningstillfället. Det ger möjligheter för ett byggande som de flesta har råd att efterfråga. Allmännyttan har naturligtvis en stor roll att spela i det här sammanhanget. Moderaterna och Kristdemokraterna avvisar alla former av nya statliga bidrag till byggandet. Det är en extrem inställning som inte har någon motsvarighet inom hela EU-området. Kristdemokraterna föreslår en sänkning av byggmomsen. Det är helt i onödan, eftersom de vet att en särskild byggmoms inte är möjlig inom ramen för EU-medlemskapet. Deras inställning kommer att leda till högre boendekostnader. Med andra ord: De är två stycken hyreshöjarpartier. Det investeringsbidrag som nu föreslås i betänkandet är ett steg på vägen. Men det är naturligtvis otillräckligt för att täcka de behov som finns. Formerna för bidraget är också att betrakta som tillfälliga eftersom detta är ett treårsprojekt där regeringen har ansvaret för hur det hela används. Ett investeringsbidrag av mer regelmässig karaktär ska hanteras av Boverket i samspel med länsstyrelserna. Det ska användas till hyresrätt och i en omfattning så att målen för bostadspolitiken kan uppnås, nämligen rätten till en god bostad till en rimlig kostnad. Det investeringsbidrag som nu utgår till studentbostäder bör inordnas inom ramen för ett mer generellt investeringsbidrag. Särskild hänsyn bör tas till behovet av studentbostäder för funktionshindrade. På vissa studieorter, däribland Stockholm, saknas nästan helt handikappanpassade bostäder. Regeringen bör uppmärksamma högskolekommunerna på de särskilda problem som gäller för funktionshindrade vid nyproduktion och ombyggnation av studentbostäder. Jag yrkar därför bifall till reservation 21 i BoU1. Räntebidragen till ombyggnation behöver ses över på samma sätt och omvandlas till ett investeringsbidrag. Den nödvändiga ombyggnationen har halverats på senare år, och värdet på bostadsstocken minskar. Det är ett allvarligt bostadspolitiskt bekymmer. Reglerna för vad stödet ska omfatta behöver ses över och inriktningen mot en hållbar utveckling stimuleras - dels för att hålla ned hyrorna, men också för att snabba på miljöanpassningen. Till sist ska jag säga några ord om bostadsbidragen. Bostadsbidragens bostadspolitiska funktion har delvis förändrats under 90-talets senare hälft. De som får bidragen har det sämre ställt i dag än för fem år sedan. Större barnfamiljer är de som snabbast faller ur systemet. Bostadsbidragens inkomst och hyresnivåer har inte justerats upp sedan 1996. Det är en av anledningarna till att kostnaderna för bostadsbidragen sjunkit betydligt mer än vad som förutsades när de regelförändringar som nu gäller genomfördes. Större hänsyn måste tas till de grupper som har osäkra inkomster som t.ex. arbetslösa, socialbidragstagare och studerande. Orimliga återbetalningskrav som inte kan relateras till den levnadssituation som gällde när bidragen betalades ut, utan är en följd av ändrade inkomstförhållanden vid en annan tidpunkt på året måste mildras. Även om bostadsutskottet påpekat flera faktorer som behöver ses över i samband med den familjepolitiska utredning som pågår så är det lite i direktiven till utredningen som går i en sådan riktning. Tyvärr får man en känsla av att utredningen i stället lutar mer åt de tankar som förs fram i Moderaternas reservation om bostadsbidragen på längre sikt. Det är ju bra att utskottet faktiskt klart avvisar ett sådant förslag. I övriga borgerliga bostadsbidragsreservationer spretar kraven åt alla möjliga håll. Höj bidragen! Sänk bidragen! Gör dem mer generella! Gör dem mer individanpassade! Moderater, kristdemokrater och folkpartister - hur ska ni få det här att gå ihop? Och hur vill den samlade borgerligheten egentligen ha det med bostadsbidragen?

Fru talman! Jag vet inte riktigt om Owe Hellberg höll sig till sanningen när han sade att vi är emot bidrag. Vi har t.ex. i vår budget 500 miljoner mer till bostadsbidrag än vad ni har inom Vänstern. Vad gäller investeringsbidrag har vi ställt upp för kategoriboende och för investeringsbidrag till studenter. Det där förstår jag alltså inte riktigt. Jag förstår inte heller frågan om moms. När jag läser i Skattestatistisk årsbok ser jag att det står att det finns tre olika skattesatser som är tillåtna inom EU. Den generella är 25 %. I Sverige beskattas livsmedel, persontransporter och hotelltjänster med 12 % och nyhetstidningar och olika kulturella aktiviteter med 6 %. Det finns alltså tre olika satser som vi kan förhandla om i det här läget. Jag förstår att Owe Hellberg och Vänstern vill få bort valfriheten av boendeformer. Ni säger nämligen att ni vill ha lägre fastighetsskatt för hyresrätter och mest bidrag till hyresrätter. Ni nämner inga andra boendeformer. Owe Hellberg undrar hur vi skulle kunna regera ihop. Då kan man fråga sig vilket förhandlingsläge Vänstern har hamnat i när man har så mycket visioner i sitt framförande, men samtidigt tvingas att enbart vara med och medverka i lagar om bostadsförsörjningsplaner som motverkar den kommunala självstyrelsen.
Fru talman! Jag ska börja med det sista. När det gäller lagstiftning så har vi drivit på. Jag har stått här ensam i flera år och pratat om de här frågorna. Jag vet inte om Ulla-Britt Hagström har varit med och lyssnat på det, men vi tycker faktiskt att staten ska ha ett ansvar för de här frågorna. Det är helt klart och tydligt. Det gäller inte bara lagstiftningsmässigt utan även ekonomiskt. Jag har fått ett klart besked i momsfrågan. Byggmomsen tillhör den generella momssatsen i Sverige, dvs. 25-procentsmomsen. Om Ulla-Britt Hagström ska sänka byggmomsen så måste hon faktiskt sänka den allmänna, generella nivån. Det tror jag inte att Ulla-Britt Hagström riktigt har råd med. Ni vill ju dra ned på räntebidragen och bidragen till de lokala investeringsprogrammen. De andra bidragen vill ni skifta lite grann - från barnbidrag till bostadsbidrag. Så det är nog inte särskilt givmilt när det gäller bidragen, vad jag kan förstå.
Fru talman! Det är klart att vi vill sänka skatterna så att människor har ett mycket friare egenutrymme. Vi kristdemokrater har den subsidiära principen att den enskilda ska kunna fatta mesta möjliga beslut. Sedan ska kommunen och staten stödja. Jag vet mycket väl att ni i varje diskussion här i kammaren har talat om en bostadsanvisningslag. Det har ni tydligen inte lyckats förhandla er till. Ni har hamnat i en mellanlösning där det inte finns några sanktioner och inga möjligheter att följa upp detta. Kommunerna gör ändå sina generella planer vart fjärde år och går igenom de här frågorna. Sedan gällde det EU-notifiering och momssatser. Jag vet inte vad Owe Hellberg har för kunskap som säger att allting är styrt och givet i de frågorna. Efter två års försök fick vi faktiskt notifierat att man kan föra över lokala investeringsprogramspengar till förskolor och skolor. Vi har dragit ned 800 miljoner på de lokala investeringsprogrammen. Vi vill att kommunerna ska satsa på Agenda 21 och på eget sätt komma fram till att förbättra miljön. I vår budget har vi 3 miljarder mer för år 2001 som ska kunna användas fritt av kommunerna till skola, omvårdnad, vård, miljöfrågor osv. Vi har inte sänkt räntebidraget med mer än det som inte gick åt förra året. Jag vet inte riktigt vad Owe Hellberg är ute efter. Hjälp till att ändra momssatserna i EU i stället! Det går.
Fru talman! Först vill jag slå fast att Vänsterpartiet är för de boendeformer som nu finns. Vi är för hyresrätt, bostadsrätt och egna hem. När det gäller beskattningsfrågan är det ganska enkelt. Fastighetsskattekommittén har slagit fast att för att skapa neutralitet i fastighetsbeskattningen är det skatten på hyresrätt som ska bort. Det står klart och tydligt där. Det är glasklart att den ska bort för att skapa neutralitet mellan boendeformerna. Det tror jag nog att Ulla-Britt Hagström måste hålla med om. Jag tror tyvärr inte att Ulla-Britt Hagström rår på Bryssel i momsfrågan. Då måste vi satsa på en annan typ av byggande för att komma undan. Det är alltså social housing-begreppet som ska råda om man ska få lägre momssatser. Det vill inte vi ha i Sverige. Jag hoppas att inte Ulla-Britt Hagström vill ha det heller. När det gäller lagstiftningen och det som vi ska fatta beslut om i dag är det bara att läsa betänkandet där det skrivs om bostadsförmedlingen och kopplingen till en eventuell bostadsanvisningslag. Jag tycker att det är väldigt tydligt vilken riktning man tar i den här frågan. Nu föregår vi inte ALLBO-utredningens förslag, men väldigt mycket pekar på att det är en bostadsanvisningslag som ska till för att detta ska fungera på ett bra sätt. Jag vill i dag inte ta ställning till om den ska se ut exakt som den gamla gjorde. Även när vi inför gamla lagar vill vi utveckla. Det har vi gjort i frågan om bostadsförsörjningsprogrammet. Jag tycker nog att mycket i den diskussionen har gått i vår riktning när det gäller hur man ska tänka i de frågorna framöver.
Fru talman! Jag skulle vilja kommentera det Owe Hellberg sade om att räntebidragen inte skulle ha höjt boendekostnaderna. Det är nog så att boendekostnaderna har ökat. Om varken byggare eller köpare behöver pressa sina kostnader, eftersom staten står för en del av dem, jobbar man ju inte för det. Det blev väldigt tydligt i kommunerna under 80-talet när staten införde ett subventionssystem för byggande av barnstugor. Det tog ett halvår sedan var minimipriset på offerterna lika högt som den summa man fick i statsbidrag. I början skilde det ganska mycket. Owe Hellberg säger dessutom att det byggs för dyrt. Men ska inte människors efterfrågan få styra? Det som är nybyggt i dag står ju faktiskt inte tomt. Det finns folk som bor i de husen.
Fru talman! Hyreskostnaderna har haft en ganska jämn utveckling fram till slutet av 80-talet. Då hände två saker. Skattereformen gav en massa momseffekter på bostadskostnaderna och räntebidragen avvecklades i mycket snabbare takt än vad som var meningen på grund av en massa budgetsaneringseffekter som man vill uppnå. Det är faktiskt bostadsutskottet som har bidragit mest till den saneringspolitik som har varit under 90-talet. Hyrorna har ökat dramatiskt. Det är bara att konstatera fakta. Det är klart att det blir inflyttning i det som byggs, och det är efterfrågan som styr det. Men tyvärr kan oerhört många inte efterfråga det som produceras i dag. De som flyttar till Stockholm är ungdomar mellan 20 och 30 år. De har inte de inkomster som krävs. Många av dem som efterfrågar en bostad har inte de inkomster som krävs för att betala en hyra på 1 300 1 700 kr per kvadratmeter. Det går inte ihop. Då menar jag att vi inte kan stå och titta på. Vi måste faktiskt försöka att få ned boendekostnaderna på alla möjliga sätt. Därför har vi föreslagit en boendekostnadskommission. Jag tror inte att vi löser alla problem i Rosenbad eller här i kammaren. Vi vill ha ett samtal mellan alla dem som är berörda av de här frågorna. Men det finns ingen mer än Vänsterpartiet som tycker att ett sådant initiativ skulle kunna vara viktigt.
Fru talman! Owe Hellberg säger att hyreskostnaderna har haft en jämn utveckling fram till 80-talets slut eller 90-talets början. I grunden låg byggkostnaderna redan på en väldigt hög nivå. Kostnaden för att bygga hade redan stigit i och med att man införde subventionssystemen. Jag kan hålla med Owe Hellberg om att många just för tillfället inte kan efterfråga det som är nybyggt. Det byggs dyra hus. Men mycket av kostnaden för det som byggs är ju faktiskt skatter och avgifter. Det har vi en ganska stor förfoganderätt över här i kammaren, men generellt vill majoriteten inte ta i de frågorna. Man får inte glömma att när det byggs nytt flyttar någon in i det, och den lämnar någonting. De kommer inte från gatan. Då uppstår flyttkedjor som gör att andra billigare bostäder blir lediga. Man ska inte förringa den omflyttning som då sker i bostadsbeståndet. Den skapar lediga bostäder till lägre priser.
Fru talman! Det största problemet med bostadsproduktionen är att den är väldigt ojämn. Och när den är väldigt ojämn får man en överhettning. Därför ska staten på olika sätt se till att man får en jämn bostadsproduktion. Det andra stora problemet är bristen på konkurrens. Det har inte heller med räntesubventionen att göra. När det gäller skatter och avgifter säger vi klart och tydligt att fastighetsskatten på hyresrätt ska bort. Den är orättvis. Den är inte konkurrensneutral mellan de olika boendeformerna. Här vet vi att det innebär ungefär 800 kr i månaden för en nyproducerad trerumslägenhet. Det är ett mycket viktigt initiativ som vi tycker att regeringen ska ta. Det skulle också kunna vara ett av löftena i en boendekostnadskommission. Staten måste naturligtvis gå före och visa vad som ska göras. Jag antar att Fastighetskattekommitténs förslag nu kommer att bearbetas med full kraft i Regeringskansliet. Jag lovar att vi ska hjälpa till så mycket vi kan. Jag har tittat på en del flyttkedjor. De fungerar tyvärr inte lika bra i praktiken som i teorin. De stannar ibland på halva vägen. Vi behöver faktiskt lägenheter för ungdomar till rimliga boendekostnader. De som har låga och medelhöga inkomster har inte råd att efterfråga det som produceras i dag. De har nästan inte råd att efterfråga det som redan finns i dag. Vi har ju fått några exempel på det av tidigare talare här i kammaren.

Fru talman! Det är en viktig debatt som har förts här i kväll. Jag, liksom flera här i kammaren, är övertygad om att de bostadspolitiska frågorna kommer att bli nästa stora valfråga. Att vi redan nu två år innan valet kan se detta beror på hur regeringen i dag sköter dessa frågor. Vad gör regeringen för att lösa den snedfördelning vi har i landet med bostadsöverskott i 62 % av kommunerna där 40 % av befolkningen bor och bostadsbrist i 16 % av kommunerna där Vad säger dessa siffror? Jo, att majoriteten av befolkningen bor i kommuner där det råder bostadsöverskott eller där det är balans när det gäller bostäder. Enligt Boverket är det långsiktiga behovet av nyproducerade bostäder ungefär 25 000 per år. Huvuddelen av dessa, ca 80 %, bedöms behövas i de sex tillväxtregionerna. Det byggdes dock bara ca Vad gör då regeringen för att lösa detta bostadsproblem? Jo, man stiftar en lag där man vill tvinga kommunerna att upprätta bostadsförsörjningsplaner och inrätta kommunala bostadsförmedlingar. Förmedla vilka lägenheter? I bostadsbristens kommuner finns inga bostäder att förmedla, och i bostadsöverskottskommunerna som är i majoritet finns det inget behov av att förmedla lägenheter eftersom behovet är omvänt. 1992 till 5 % år 2000. Alltså upplever inte kommunerna att de har behov av en kommunal bostadsförmedling, och om de känner behovet är det redan i dag möjligt för dem att starta en bostadsförmedling. Kommunerna kan själva avgöra detta i dag. Nej, propositionen nr 26 från regeringen är ett slag i luften och löser absolut inte bostadsbristen i våra tillväxtregioner. Detta lagförslag är också tveksamt rent författningsmässigt genom att regeringen sätter sig över det kommunala självstyrets innersta kärna som innebär att de folkvalda i fullmäktige ska besluta i frågor rörande den egna kommunen, ett faktum som också Lagrådet pekar på i sitt remissvar till propositionen. Vi kristdemokrater har tilltro till våra kommunpolitiker och deras förmåga att sköta det ansvar de har för bostadsförsörjningen . I samma proposition föreslår regeringen att man ska inrätta ett byggkostnadsforum med syfte att förmedla kunskaper till byggherrarna och främja utvecklingsarbetet och innovationerna. Vi kristdemokrater har svårt att tänka oss att detta forum skulle kunna lämna några konstruktiva råd som skulle resultera i ett billigare och bättre byggande. När det gäller att komma till rätta med byggkostnaderna är det i stället viktigare att fokusera på skatterna och avgifterna. Enligt Byggkostnadsdelegationens betänkande utgör dessa avgifter och skatter uppemot 60 % av produktionskostnaderna. Varför fokuserar inte regeringen på dessa kostnader som man faktiskt kan åtgärda i stället för att inrätta ett teoretiskt forum? Är det rimligt att vi har en byggmoms på 25 % och därtill en hög förvaltningsmoms? När det gäller att bevaka konkurrensen mellan byggmarknadens olika parter tror vi kristdemokrater att Konkurrensverket är bättre på detta än Boverket. Vi kristdemokrater tror på ett ökat bostadsbyggande genom att följande åtgärder sker: · Låt en konsekvensutredning se över byggmomsen och förvaltningsmomsen. · Ett nytt hyressättningssystem måste till. Möjligheten att i efterhand begära prövning av hyran i nyproduktion bör begränsas om privata och allmännyttiga investerare ska våga bygga i någon större omfattning. · Ta bort fastighetsskatten. Vi föreslår till en början en fortsatt frysning av taxeringsvärdena och en minskning av fastighetskatten till 1,2 % för allt slags boende. Inför en kommunal avgift relaterad till fastigheten som är motiverad och greppbar. · Ändra reglerna så att tredimensionell fastighetsbildning blir möjlig. · Planprocessen behöver reformeras och handläggningstiderna ses över. · Skatteutjämningssytemet måste justeras så att kommunerna åtminstone inte har en nackdel av att bygga nya bostäder och öka sin befolkning. Fru talman ! Jag vill nu kommentera bostadsutskottets betänkande BoU1. Ulla-Britt Hagström har redogjort för de kristdemokratiska åsikterna bakom våra reservationer, och jag vill belysa några ytterligare motioner som är behandlade inom detta betänkande. Först till vårt särskilda yttrande som berör en motion om ansvarig minister som till sitt förfogande har ett framtidsinriktat planerings och bostadsdepartement. Det är inte tillfredsställande som det är i dag att boende och samhällsbyggarpolitik är uppdelat på flera olika departement och på flera ministrar. Boendefrågor har alltid aktualitet och kommer också att kräva ett större utrymme i framtiden. Samhällsstrukturen som växer fram i dag med stora inflyttningar till våra tillväxtregioner och därmed åtföljande landsbygd som avfolkas med allt vad det innebär av bostadsöverskott och överdimensionerad infrastruktur kräver samordnade planeringsinsatser och framför allt nytt planeringstänkande. Framtidens planering med miljökvalitetsmål som ska implementeras i all planering kräver också större samordning. Allt detta sammantaget innebär att behov finns för ett samordnat departement för att garantera ett helhetsgrepp över dessa viktiga frågor. Trots att vi hyser denna uppfattning har vi avstått från att stödja de motioner som för fram krav med denna innebörd. Skälet är framför allt den ståndpunkt som konstitutionsutskottet intagit - att riksdagen bör vara ytterst återhållsam när det gäller att uttala sig eller på annat sätt söka påverka regeringen i fråga om hur den ska organisera sitt arbete. När det gäller motionen om en digital Sverigekarta och etablering av ett GIS-institut i Gävle är jag tacksam för utskottets positiva behandling. Men jag skulle dock önska att utskottet ställde sig bakom en snabbare och mera samlad utveckling inom detta område. Så några korta kommentarer till vår budget där vi har två nya anslagsposter som vi anser vara viktiga. Nästa år är det Arkitekturåret. Vi kristdemokrater tycker att detta år måste uppmärksammas och att det är positivt att estetiken i vårt boende och i vår stadsmiljö lyfts fram. Vi har därför i vår budget ett anslag på 25 miljoner för detta ändamål. När det gäller innemiljön har vi för nästa år anslagit 50 miljoner för att förbättra miljön inom framför allt våra skolor och förskolor. Inte minst den oroande utvecklingen vad gäller astma och allergibesvär motiverar en sådan satsning. Till sist några ord om segregationen i vårt samhälle. För att motverka segregationen i boendet krävs en kombination av många olika slags åtgärder. Samhällsplaneringen måste utformas så att mångfald och variation stimuleras. Mötesplatser måste erbjudas för människor från olika kulturer och med olika erfarenheter. Det är nödvändigt att människor i utsatta bostadsområden uppmuntras att ta ett större ansvar för sin egen situation och ges möjlighet till ökat boendeinflytande som t.ex. självförvaltning. Kommunerna måste prioritera sammanhållna satsningar i miljonprogramsområdena och andra utsatta områden. Dessa satsningar ska dock inte styras av staten utan måste växa fram tillsammans med de boende och den ansvariga kommunen. Det är också viktigt att man har blandade upplåtelseformer i områden med en övervikt på småhus så att man just kan få ett integrerat boende. Fru talman! Jag ställer mig bakom de yrkanden som Ulla-Britt framfört och vill till detta yrka bifall till reservationerna 5 och 33 i BoU1.
Fru talman! Jag hade inte tänkt delta mer i debatten, men jag kunde låta bli när Annelie Enochson påstod att det inte skulle finnas behov av bostadsförmedling på de orter där det är överskott på bostäder. Jag rekommenderar Annelie Enochson att titta lite på Adress okänd som är delbetänkande för hemlösekommittén. Där visar vi mycket tydligt att trots att det finns ett överskott på bostäder finns det hemlöshet, och trots att det finns ett överskott på bostäder är det trångt att ta sig in på bostadsmarknaden. Jag tror att det är lite för enkelt att tänka som Annelie Enochson gör att bostadsförmedling bara skulle finnas där det inte finns något att förmedla. Jag tror faktiskt att det är tvärtom. Det är nog betydelsefullt för de svagaste bostadskonsumenterna att det finns en förmedling som går efter kötider och ger folk rätt till bostäder även på de andra orterna. Det är gott om människor som inte kommer in på bostadsmarknaden, trots att det finns tomma lägenheter. Annelie Enochson säger att hyresgäster i nybyggnation ska fråntas rätten att förhandla sina hyror. Det låter för mig mycket märkligt. Hyresvärdarna, fastighetsägarna, ska ensidigt få sätta hyran i nyproduktionen. Om bostadsfrågan blir en valfråga tror jag att Kristdemokraterna får ganska stora problem med hyresgäströrelsen när de får klart för sig att hyresgäster i nybyggnation ska undantas förhandlingsrätten. Annelie Enochson säger att segregationen måste motverkas. Den här gången tog man in villaområdena och behovet av att se till att man får en mer allsidig sammansättning i de områdena. Det hedrar Annelie Enochson. Det är väl en följd av våra tidigare debatter. När vi föreslår att vi i bostadsförsörjningsprogrammen faktiskt ska ta tag i frågan om segregation avvisar ni bostadsförsörjningsprogrammen som en form för att bl.a. komma till rätta med segregationen.
Fru talman! Den första saken sist. Vi tror inte på statligt styrda bostadsförsörjningsprogram. Vi tror att kommunerna själva kan ordna den delen. När det gäller segregationen tror vi att kommunerna kan klara också det. Sten Lundström nämner hemlösheten. Den är ett problem. Det är ett problem i alla storstadskommuner. I Göteborg har man inte så många hemlösa som i Stockholm, men där vet jag att de frivilliga organisationerna har jobbat föredömligt för att försöka komma till rätta med problemen. Jag tror inte att bostadsförmedlingar eller bostadsförsörjningsplaner kan hjälpa till där heller, utan jag tror att det finns andra faktorer bakom. Det kan bl.a. ha att göra med att många av dem som är hemlösa - åtminstone i Göteborg - också har psykiska problem, och drabbades när vi stängde våra stora psykiska sjukhus. Jag tror att det är andra faktorer som styr.
Fru talman! Jag har sagt tidigare i debatten att vi inte föreslår ett bostadsförsörjningsprogram och en bostadsförmedling för att vi tycker att det är så roligt eller att det ger oss någon sorts tillfredsställelse att stifta lagar i största allmänhet. Vi gör det för att vi som ett parti som jobbar på nationell nivå kan se problem i nationen Sverige. Att problemen uppstår i kommunerna må vara hänt. Men när vi ser att problemen inte blir åtgärdade, när vi ser att bostadsmarknaden inte fungerar, när vi ser att vi har en bostadsmarknad som stänger ute folk med låga inkomster, som stänger ute folk som inte har fasta arbeten och som t.o.m. stänger ute folk därför att de har enbart en låg pension accepterar vi inte det. Det är ett nationellt ansvar. Det nationella ansvaret tar sig oftast uttryck i att vi stiftar lagar som skapar likaberättigande för alla människor i samhället. Det är det som är grunden till bostadsförsörjningslagen. Det är det som är grunden till förslaget om bostadsförmedling. Jag skulle vilja påstå att Kristdemokraterna i den här debatten har visat att man inte är beredd att ta ett nationellt ansvar. Vi tänker oss att ett antal pacifister i en kommun får för sig att man inte ska ha några militärer längre och lägger ned ett regemente. Om kommunen inte har rätt att lägga ned regementet i sin kommun, är det då ett brott mot det kommunala självstyret? Naturligtvis inte. Det är ett nationellt intresse att vi har en militär organisation. Det är också ett nationellt intresse och ett nationellt likaberättigande att alla människor har rätt till bostad. Vi kan inte vänta på välvilligheten från kommunalpolitiker. Staten måste ta sitt ansvar och stifta de lagar som behövs för att ge alla möjlighet att få en bostad.
Fru talman! Jag tror att Vänsterpartiet har svårt att förstå att det går en ideologisk skiljelinje här. Vi vill alltså inte ha en tvingande lagstiftning styrd uppifrån. Vi vill inte det. Vi har tilltro till våra kommunala bostadspolitiker att de faktiskt kan ta ansvar. Vi har den tilltron till våra politiker. Vi tror att våra kristdemokratiska politiker kommer att klara av det. Därför vill vi inte ha den här lagstiftningen. Vi tycker att den är fel. Sten Lundström måste förstå att där är det skillnad mellan er och oss.
Fru talman! Under de borgerliga regeringsåren 1991-1994 avskaffade den borgerliga regeringen i snabb takt bostadsdepartementet, bostadsministern, bostadsförsörjningslagen, bostadsanvisningslagen, ja, egentligen grunden för en social bostadspolitik. Nu kan man läsa, nästan sensationellt, att Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centern vill ha ett särskilt departement och ett särskilt statsråd för boende och planeringsfrågor. Jag gratulerar till den nya insikten, och måste fråga: Varför avskaffade ni en gång det som ni nu vill återinföra?
Fru talman! Jag är medveten om att vi gjorde detta 1993. Då gjorde vi det utifrån de åsikter och förutsättningar som fanns då. Sverige var i kris. Det byggdes ingenting. Luften gick ur bostadspolitiken. Nu är situationen annorlunda. Vi ser att vi har en stor bostadsbrist och ett stort bostadsöverskott. Vi ser också att det, med de nya miljökvalitetsmålen som ska implementeras i all planering, finns behov av en samordnad planering. Vi ser också att det inte är bra med fyra - ibland upp till sju - olika departement som vi ska kommunicera med. Politik går fram och tillbaka. Det var bra då. Men i framtiden skulle det kanske vara bra att ha en bostadsminister.
Fru talman! Den frågan har också Vänsterpartiet drivit i flera år. Vi har hittills nöjt oss med att vi ska ha en särskild bostadsminister som kan jobba över de olika departementsgränserna. Skulle inte det fungera är vi naturligtvis också intresserade av den andra tanken. Jag måste ändå fråga: Är ni så kortsiktiga att en dagsaktuell fråga 1993 ger anledning att lägga ned i princip allt som är grunden för social bostadspolitik? Då är man lite väl marknadsinriktad i sitt tänkande.
Fru talman! Vad vi pratar om är alltså bostadsanvisningslagen. Vi är inte positiva till en boendekommission. Vi tyckte att det var bra att bostadsanvisningslagen togs bort. Det nya förslaget med boendekommission är något nytt. Vad vi egentligen vill införa är att vi vill tänka till igen om detta. Owe Hellberg kan ju kommunicera direkt med regeringen. Ni har haft två år på er att försöka påverka detta. Socialdemokraterna har kunnat påverka detta i sju år, om man velat återinföra det som vi tog bort - om det var så negativt. Ingenting har hänt på de sju åren. Det har inte heller hänt någonting nu när ni har så bra kontakter med regeringen. Där vi just nu står vill vi lyfta fram den frågan igen.

Fru talman! När man har lyssnat till debatten i kväll blir man lite konfunderad över vilken värld en del av de borgerliga partiföreträdarna lever i. Det tycks finnas en värld här utanför där det största bostadspolitiska problemet är att hyresgästerna inte tillåts betala tillräckligt höga hyror på grund av hyresreglering och bruksvärdessystem. I min värld, när jag är ute och träffar människor som betalar hyra varje månad, har jag aldrig stött på det problemet. Däremot finns det för få lägenheter och bostäder framför allt för barn och ungdomar, och de som finns är för dyra. Jag tror att det skulle vara bra om vi koncentrerade debatten här i riksdagen till de frågor som berör människor i deras vardag. Vad vi har hört om här är ju krav på marknadshyror i alla möjliga tappningar och med alla möjliga nya namn: inflyttningshyror, förhandlade hyror, avtalshyror och allt vad det må vara. Kvällens kullerbytta får man nog säga att Ulla Britt Hagström står för. I ett inlägg pläderar hon starkt för att lägesfaktorn måste få en mycket större betydelse när det gäller att sätta hyror. I ett annat inlägg motiverar hon kristdemokraternas fastighetsskattepolitik med att markvärdet inte ska få slå igenom på grund av att det blir orimligt att de som bor i ett område får betala högre skatt därför att området blivit populärt. Har det aldrig slagit Ulla-Britt Hagström att samma sak händer i hyreshus - att människor som bott många år i en lägenhet plötsligt, på grund av att det blivit modernt och eftertraktat att bo där, ska behöva betala högre hyra? Det är precis samma sak. Fru talman! En av de viktigaste orsakerna till att det byggs för lite och till att det när det byggs nytt oftast är för höga boendekostnader är att kostnaderna för byggnationerna ligger på en alldeles för hög nivå. Bristen på konkurrens inom byggsektorn, med några få dominerande jättar som konkurrerar marknaden, har lett till att kostnadsutvecklingen inte alls följer samma utveckling som andra industribranscher, dvs. att produktivitetsökningar leder till relativt lägre priser. Det är förvisso inget nytt problem när det gäller byggbranschen men särskilt oroväckande är att problemet har ökat under 90-talet - att koncentrationen har ökat ytterligare. I slutändan leder det, och detta är det viktiga, till att hyresgästerna tvingas betala onödigt höga hyror. Mot bakgrund av den hårda och bestämda inställningen hos EU-kommissionen i frågan om Volvo och Scania och om behovet av konkurrens även på nationella marknader borde byggmarknaden i Sverige i så fall vara i ett mycket sämre läge. Någon form av sammanslagning av företag skulle naturligtvis aldrig kunna vara tänkbar. Vad gäller oss riksdagsledamöter borde detta leda till att vi tar problemet på absolut största allvar. Därför är det bra att regeringen i den här propositionen föreslår en lång rad åtgärder som fokuserar på den bristande konkurrensen och som syftar till att stärka byggherrarna på olika sätt. Byggkostnadsdelegationen har på ett förtjänstfullt sätt visat dels på de orimliga förhållanden som i dag råder, dels på att man faktiskt kan bygga prisvärt, till rimliga kostnader, med ett målmedvetet arbete. Därför kommer föreslagna Byggkostnadsforum att få en nyckelroll när det gäller att stödja kommuner, bostadsbolag och byggherrar och när det gäller att pröva alternativa upphandlingsmetoder som kan leda till lägre kostnader och sätta en större press på entreprenörerna - en välbehövlig verksamhet som förhoppningsvis kan leda till både sparade skattekronor och hyresavier med lägre hyresbelopp. Mot den bakgrunden blir man minst sagt förvånad när man läser den moderata partimotionen och reservationen i frågan. Hela förslaget avfärdas med att det här får väl branschen själv klara. Framför allt har ingen myndighet något att tillföra. Över huvud taget är jag förvånad över moderaternas totala ointresse för att ens erkänna eller ta tag i frågan om den obefintliga konkurrensen inom byggandet och byggmaterialindustrin. Om nu moderaterna verkligen tycker att de åtgärder som regeringen föreslår inte är bra, vilka kraftfulla insatser föreslår då moderaterna för att få bort monopolen och oligopolen inom branschen? Moderaterna delar väl uppfattningen dels att bristen på konkurrens inom byggsektorn är ett samhällsproblem, dels att vi här i riksdagen har ett ansvar för att ta itu med icke-fungerande marknader? Eller är privata monopol och oligopol inget som stör moderaterna? Byggmaterialkostnaderna är alltså ytterligare en sak som driver upp kostnaderna för nybyggnation. Byggkostnadsdelegationen har visat på hur alla leverantörsled och grossister driver upp priserna utan att produkterna på något sätt förädlas på vägen. Rabattsystemen leder till otydlighet och till svårigheter. Genom Byggkostnadsforum föreslås att man ska kunna sprida information, söka nya vägar och klara materialförsörjningen vid sidan av mellanhänderna. Sådana försök har gjorts på några håll i landet men de som försökt har stött på väldigt hårt motstånd från branschen. Införandet av EU:s byggmaterialdirektiv och certifieringen av byggprodukter för att få ett större urval av produkter på marknaden är naturligtvis också oerhört viktigt. Men byggkostnaderna är inte bara beroende av konkurrenssituationen och materialpriserna. För att sänka kostnaderna måste också alla aktörer dra åt samma håll. Om kommunerna säljer mark till högsta möjliga pris på en auktion är naturligtvis möjligheterna obefintliga att i slutändan få rimliga boendekostnader. Likaså finns det anslutningsavgifter, bygglovskostnader och mycket annat som alltför mycket varierar mellan kommunerna. Genom att se över de kommunala kostnaderna och genom en noggrann projektering, en ökad användning av prefabricerade byggelement och en rejält förbättrad konkurrens inom byggsektorn kan byggkostnaderna sänkas. Det finns många exempel runtom i landet på att goda kommunalmän har jobbat målmedvetet och kunnat få fram bostäder till kostnader som ligger 800-850 kr per kvadratmeter, att jämföras med 1 100-1 600 kr som annars betraktas som vanligt just därför att man gör det på ett slentrianmässigt sätt både vad gäller planering och vad gäller upphandling. Fru talman! I slutändan är det landets hyresgäster och bostadsrättsinnehavare som år ut och år in får betala de överkostnader som den dåliga konkurrensen inom byggbranschen medför. Därför är de här frågorna hjärtefrågor för oss socialdemokrater och därför hälsar vi med tillfredsställelse de åtgärdsförslag som finns i propositionen. Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Fru talman! Det är intressant att höra att frågan om byggkostnaderna är en hjärtefråga för socialdemokraterna. Självklart håller jag med om att det behövs en ökad konkurrens. Vi kan börja med att stärka Konkurrensverket och se till att vi öppnar för att tillåta byggare från utlandet att komma hit. Men framför allt gäller det byggmaterial. Se till att det sätts lite press på den standardisering som det pratas om! Men skatterna då, de spelar väl också in? När jag har frågat statsrådet Lövdén om man inte också skulle ta med dem i det här sammanhanget fick jag ett klart svar: Nej, skatterna ska över huvud taget inte beröras.
Fru talman! Det var det första uttalandet av en moderat bostadspolitiker där det erkänns att det finns ett behov av att göra något åt konkurrenssituationen, och det är väl i alla fall ett första steg. Sedan tar Ewa Thalén Finné, naturligtvis, tillbaka alltihop och försöker fokusera det hela på skattefrågan. Men betänk vad ni säger! Vad ni säger är ju att vi genom att fokusera på skattefrågan kan freda den här sektorn och faktiskt låta de monopol och oligopol som tjänar onödigt mycket pengar på vårt boende få fortsätta, just på grund av denna ensidiga fokusering på skattefrågorna.
Fru talman! I byggkostnaderna ligger till 60-70 % skatter - det beror på vem som räknar. Skatterna utgör alltså en stor del av byggkostnaderna så där kan vi väl i alla fall vara överens. Att det behövs en ökad konkurrens har vi ju flera gånger uttalat. Det gjorde jag senast i mitt huvudanförande här. Självklart ska allting som betyder närhet till monopol och oligopol motverkas i både privat sektor och offentlig sektor. Man ska alltid ha flera aktörer - det pressar alltid priser. Men man kan inte förringa skattefrågan i det här fallet.
Fru talman! Nej, men det finns en väsentlig skillnad, och det är att skatteintäkterna inte går till privata intressen. Det gör däremot de överkostnader som finns i dag inom byggbranschen. Därför prioriterar vi att försöka ta itu med dem.
Fru talman! Det finns tydligen en stor nyfikenhet på Kristdemokraternas bostadspolitik i dag. Det var när Leif Jakobsson sade att jag gjorde en kullerbytta som jag bestämde mig för att jag måste säga någonting. När man gör en kullerbytta kommer huvudet först och benen sedan om man kommer runt. Men Leif Jakobsson stannar i någon sorts lagstiftning och pekpinnar och kommer inte längre. Kristdemokraterna har givetvis inte sagt att det ska vara marknadshyror. Vi har sagt att marknaden ska ha ett inflytande - därav fastighetsskatten över 150 000 kr, som givetvis påverkar lägesfaktorn. Jag kan säga till Leif Jakobsson att vi står för vad som har bestämts. 1975 ersattes 48 § och 55 § om likvärdigheten vad gäller lägenheter, och det blev allmännyttan. När bruksvärdessystemet tillkom var syftet att skapa en ny form av hyresreglering, som var byggd på avtalsfrihet men med vissa begränsningar. Allmännyttan kom sedan att spela en roll som prispressare, men den väsentliga begränsningen var besittningsskyddet, som innebar att hyresgästen hade rätt till förlängning av kontraktet. Det här systemet var marknadsbaserat, och hyresrelationerna skulle återspegla marknaden.
Fru talman! Man får akta sig för att göra för många kullerbyttor, för då kan det bli riktigt besvärligt. Vad jag tog upp var det förhållande som Ulla Britt Hagström tycker är ett problem när det gäller fastighetsskatten, dvs. att läget spelar in för mycket. Det som för Kristdemokraterna är ett problem när det gäller fastighetsskatten är plötsligt lösningen för dem som bor i hyresrätt, genom att lägesfaktorn ska slå hårdare där. Varför ska det vara så? Varför ska de som bor i hyreslägenheter i centrala lägen betala högre hyra därför att området har blivit mer populärt, medan de som bor i ett attraktivt villaområde ska komma undan lägesfaktorn? Det var den logiska kullerbyttan som jag kritiserade.
Fru talman! Det är ingen som ska komma undan någon lägesfaktor. Men det har blivit en snedvridning. Man har tolkat allmännyttans hyresledande roll så att det har blivit fel. Man får ju betala de höga hyrorna i ytterområdena och de låga hyrorna i innerstaden. Det är också problem att skapa bostadsrätter. Idealet vore ju att man t.ex. ute i Rinkeby kunde ha blandade boendeformer, med bostadsrätter och att det också byggdes små radhus runtom, men nu har det blivit helt fel. Det är det vi vill motverka. Där har också Socialdemokraterna en skyldighet att vara med och hjälpa till genom att förändra, med de möjligheter som finns och som vi har räknat upp så många gånger här i kväll.
Fru talman! De möjligheterna finns ju i dag. Att väga in läget är någonting som ska avgöras lokalt mellan hyresgästerna och dem som äger fastigheterna, i fria lokala förhandlingar. Det där har fått olika utfall i olika delar av landet. I min hemkommun har det fått rätt starkt genomslag, och jag tycker nog att det är på en rimlig nivå. Man måste acceptera att läget är en del, precis som en massa andra saker. Det jag vände mig mot var att Ulla-Britt Hagström i en annan replik talade om att när det gällde fastighetsskatten skulle inte läget få slå så hårt som det gör. Det var där den logiska kullerbyttan gjordes.
Fru talman! Leif Jakobsson pratar om Byggkostnadsdelegationen, och i betänkandet Från byggsekt till byggsektor står det bl.a. så här: En stor del av produktionskostnader går att hänföra till bl.a. moms, markförvärv, kommunala avgifter och andra skatter. Man kan inte säga om det är 60 eller 70 %, för det beror på hur man läser staplarna, men det är en ganska betydande del av produktionskostnaden. Då säger vi att ett sätt att få ned detta är att titta på förvaltningsmomsen och skatter. Leif Jakobsson svarade Ewa Thalén Finné att det här är en ensidig fokusering på skatter och avgifter. Men just i det här betänkandet som jag nämnde säger man att detta är en stor del av produktionskostnaden. Då vill jag fråga om Leif Jakobsson kan tänka sig att ställa sig bakom kd:s önskemål om att göra en konsekvensutredning just om byggmomsen. Vi tror att om man kan sänka den är det ett sätt att få ned byggkostnaden.
Fru talman! Jag vet inte hur man ska tolka det här. Jag har haft en diskussion med en moderat företrädare, och nu är det en kristdemokrat. Mitt inlägg handlade om bristen på konkurrens inom byggbranschen och på byggmaterielsidan. Båda företrädarna väljer att i stället prata om skattefrågorna. Annelie Enochson kan gärna tycka att skattetrycket är för högt på bostäder, men min fråga är: Är det ett försvar för att inte ta itu med monopolsituationen, de höga kostnaderna och den bristande produktivitetsutvecklingen inom branschen? Det kan det väl ändå inte vara.
Fru talman! Leif Jakobsson tog upp produktionskostnaden, och därför var det intressant att just läsa innantill vad som står i betänkandet. Det är därför vi båda tar upp just detta. Vi menar att skatter och avgifter är en betydande del av produktionskostnaden. Att man kan bygga så billigt som för 850 kr per kvadratmeter på vissa håll är mycket bra. Man kan inte göra det i Göteborg, där man bygger hyresrätter för 1 700 kr per kvadratmeter på grund av att konkurrenssituationen är sådan. Det är inte bra. Men en del av produktionskostnaden är momsen, skatterna och avgifterna. Då vill vi börja med att försöka rensa i den här djungeln genom att titta på vad byggmomsen kan ha för inverkan på den totala bilden.
Fru talman! I så fall är mitt svar att vi vill börja med att se till att byggbranschen fungerar - annars kommer den att äta upp de sänkta skatterna.
Fru talman! Byggkostnadsdelegation och byggkostnadsforum i all ära - visst; det är jätteviktigt. Jag håller med Leif Jakobsson om att vi verkligen ska göra de här insatserna. Men Leif Jakobsson började med att säga att det som intresserar människorna ute på gatan är bristen på bostäder och vad boendekostnaden är. Jag ställer helt enkelt en rak fråga: Vad har Leif Jakobsson egentligen emot en boendekostnadskommission?
Fru talman! Det är klart att man inte kan vara emot en kommission av principiella skäl. Men jag tror att mycket av det som vi har tagit upp, den metodik som vi försöker jobba med bland våra kommunalpolitiker, handlar om att man på det kommunala planet jobbar på det sättet, att alla de aktörer som är inblandade träffas. Det är kommun, hyresgästförening, byggherrar och byggbransch. Så ser bl.a. Svedalamodellen ut. Än så länge har man fokuserat på byggkostnaderna. Men byggkostnaderna har en väldigt stor betydelse för vad boendekostnaderna blir i slutändan, även om det naturligtvis finns flera delar att ta tag i.
Fru talman! Det är många faktorer som påverkar boendekostnaden. Det är, som Annelie Enochson säger, skatter, avgifter, markpriser och en massa andra kostnader, som ger en helhet. Jag tror att intressenterna på bostadsmarknaden vill försöka lösa det här problemet. Det finns en vilja. Jag har talat med några av dem. Vi har talat med HSB och med Hyresgästföreningen, och vi har hört vad byggentreprenörer säger i olika sammanhang. Jag tror att det skulle vara ganska viktigt att mötas just i det här sammanhanget och se att det är en jätteuppgift vi har och att det är viktigt att försöka lösa problemet innan det blir kaos. Vi kan inte ha den här utvecklingen som vi har när det gäller boendekostnaderna. Jag tror att det här skulle kunna vara en ingång till ett nytt tänkande. Jag tror inte, som det står i utskottsmajoritetens förslag, att det pågår en massa utredningar som skulle lösa problemen. Ja, Fastighetsskattekommittén har sin del, med rätt förslag. Men hur kommer man åt kommunerna? Hur kommer man åt byggentreprenörernas tankar? Hur kommer man åt förhandlingar mellan fastighetsägare och hyresgäster? Det finns problem överallt som man bör fundera på att lösa, och försöka lösa i en gemenskap.
Fru talman! Det är en vacker tanke att man samlar ihop alla problem och alla aktörer, och så bestämmer man vilken dag man ska lösa problemen runt ett runt bord. Jag tror tyvärr att verkligheten är lite mer komplicerad. Medan vi löser en del av problemen kommer nya problem att uppstå. Vi kommer faktiskt hela tiden att leva med denna föränderliga verklighet och med nya situationer, inte minst mot bakgrund av de oerhörda skillnader vi har i landet när det gäller bostadspolitiken och vad som är viktigt och behöver åtgärdas. Jag tror på denna modell. Man tar tag i problem efter problem. Sedan är det vår uppgift, inte minst som politiker i bostadsutskottet, att se till att politiken som helhet leder åt rätt håll.

Fru talman! Av den som ska delta i en bostadspolitisk debatt krävs det uppenbarligen spänstiga öron. Även att lyssna på debatten kräver spänst i öronen. Visst kan man få många intryck och tankar när man hör denna debatt, och visst finns det bostadspolitiska problem i vårt land. Fastighetsskatten är ett sådant bostadspolitiskt problem. Den ovisshetens tortyrbänk på vilken regeringen nu pinar egnahemsägarna är ett uppenbart och stort problem i detta sammanhang. Jag ska inte gå djupare in i den delen, för det har det talats om tidigare i dag. Det finns andra problem. Överskottet av lägenheter i Norrlands inland är ett stort problem. Det är inte så lätt att hitta bra användning för de många miljoner som investeras i nu tomma bostäder i dessa områden. Bostäder som det inte finns någon efterfrågan på är i sak värdelösa, måste man sorgligt nog konstatera. Bristen på bostäder i våra tillväxtområden är också ett problem. Det har byggts för få bostäder under de gångna fem sex åren i tillväxtområdena, bl.a. beroende på missbruket av hyresregleringen. Nu ser vi skadorna av detta: en efterfrågan som inte kan tillfredsställas på den korta tid som vore önskvärt, höga priser på bostadsrätter och egnahem och mycket stor utbredning av den svarta marknaden. Den ende som tjänar på detta är faktiskt finansministern, som med välbehag kan se hur taxeringsvärdena stiger framför allt på småhus. Finansministern kan också beskatta egnahemsägarna mycket hårdare och därmed öka statens inkomster. Fastighetsskatten är orättfärdig. Regeringen föreslår i den proposition som behandlas i betänkande BoU2 åtgärder som sägs främja bostadsförsörjningen. Regeringen förslår införande av ett tvång för kommunerna att upprätta bostadsförsörjningsprogram. På länsstyrelserna läggs ett rådgivande uppdrag som har en lätt smak av kontroll. Det mest uppmärksammade förslaget gäller naturligtvis möjligheten för regeringen att på eget infall eller efter eget gottfinnande beordra en kommun att införa bostadsförmedling. Regeringen aviserar också avsikten att införa ett s.k. byggkostnadsforum, där branschen skulle kunna lära sig hur man bygger billigt. Vad kan man då säga om dessa förslag? Vad avser bostadsförsörjningsprogrammen är det bara att konstatera att den kommun som vanligen brukar få stå i hårdblåsten när det gäller regeringens hårda kritik gentemot både borgerliga och socialdemokratiska kommunalpolitiker för dåligt bostadsbyggande arbetar med bostadsförsörjningsprogram. På den bristorten är rimligen ett bostadsförsörjningsprogram ett kraftigt slag i luften. Jag vill faktiskt drista mig att fråga om inte regeringen alls har funderat på vad det finns för möjligheter att belöna de byggare och byggherrar som vanligen bygger bl.a. bostäder. Det skulle förmodligen vara effektivare. Jag bjuder gärna på det tipset alldeles gratis för den fortsatta eller omstartade tankeverksamheten för att få i gång byggandet på bristorterna, även om det för regeringen skulle innebära ytterligare kritik mot de lokala socialdemokratiska företrädarna i en del kommuner. Förslaget att tvinga kommunerna att införa bostadsförmedling har samma logiska karaktär som förslaget om obligatoriskt bostadsförsörjningsprogram. Finns det inga tänkbara hyresgäster, vilket är fallet i många nordliga inlandskommuner, lönar det sig föga att försöka förmedla tomma lägenheter. Förmedling av lägenheter på tillväxtorterna vore naturligtvis trevligt för alla dem som söker lägenhet, men finns det inte några lägenheter att förmedla är det närmast ett slags illusionsnummer för allmänheten som man försöker sig på. Man försöker ge intrycket att man med kraft försöker få fram fler lägenheter när det faktiskt inte finns några lägenheter. Inte en enda ny lägenhet tillkommer i verkligheten genom att man inrättar bostadsförmedling. I detta fall är det, som i fallet med bostadsförsörjningsprogram, så att den kommun som brukar få stå i regeringens kritiska korsdrag har kommunal bostadsförmedling men påtaglig bostadsbrist. Det är tänkvärt. Det borde regeringen tänka mera på. Frågan är om inte regeringen i detta fall, förutom att man som Knut Billing övertygande har visat tidigare i dag tassar på ett oroväckande sätt utanför grundlagens råmärken, slår ytterligare ett kraftigt slag i luften mot den motståndare - bostadsbristen - som man menar sig bekämpa. Fru talman! Vad kan då sägas om det föreslagna byggkostnadsforumet? Det präglas också av den tro på överhetens bättre vett som genomsyrar de tidigare förslag jag har tagit upp. Det vore naturligtvis bra om aktörerna på byggmarknaden kan lära sig av varandra hur man ska bygga billigare bostäder. Frågan är bara hur det ska åstadkommas. Regeringen tror uppenbarligen att det ska ske genom att regeringen beordrar samtal eller inrättar ett forum för meningsutbyte. Jag vill då fråga om regeringen aldrig har funderat på hur en stark konkurrens fungerar. Det är när företag och aktörer befinner sig i stark konkurrens om kunderna som priserna pressas. Det vet att de kan vinna på att pressa priserna. Det är då de stjäl de kostnadssänkande idéerna av varandra. Det gör de inte på ett byggkostnadsforum. Jag är rädd att det av staten regisserade meningsutbytet om billigare bostadsbyggande blir ytterligare ett slag i luften. Låt vara att det inte kommer att skapa lika stora luftgropar som de tidigare två rallarsvingarna i vinden, men det kommer likväl inte att leda till så mycket. Herr talman! Jag vill instämma i de yrkanden som Knut Billing och Ewa Thalén Finné tidigare har framfört.

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till reservation 4 under mom. 7 vad gäller anslaget för bidrag till bostadsinvesteringar som främjar ekologisk hållbarhet i betänkandet BoU2. Jag står naturligtvis bakom de reservationer Kristdemokraterna har gjort ensamt eller tillsammans med andra partier i de båda betänkanden som vi debatterar. Jag vill först kommentera avsnittet i BoU1 om bostadsbidragen. När man går tillbaka och studerar grunden för förändringen av bostadsbidragen finner man att minskningen av utbetalat stöd blivit långt större än vad man ursprungligen förutsåg i proposition 1995 96:BoU11.

Det är inget djärvt antagande att det för dessa familjer är ytnormen som har slagit till.

Dessutom är det vår uppfattning att riksdagen borde lägga den samlade familjeinkomsten till grund för bidragsbeslut samt höja det särskilda bidraget med 100 kr per barn. Dessa tre åtgärder skulle, enligt vår mening som vi har uttryckt i vår partimotion, rätta till de största orättvisorna i bostadsbidragssystemet och betyda att tusentals barnfamiljer skulle få chansen att, bildligt talat, ekonomiskt räta på ryggen. Vi håller vidare fast vid vårt förslag om att avstämningsperioderna för bostadsbidraget borde vara halvårsvisa på samma sätt som de är för studiestödet. Nuvarande helårsvisa avstämningar ger inte den träffsäkerhet som vi tycker att man bör kunna kräva av en för så många så viktig bidragsform. Varför går det att stämma av två gånger om året när det gäller studiemedelssystemet men inte när det gäller bostadsbidragen? Herr talman! Vi har inte väckt någon motion vad gäller länsstyrelsernas verksamhet. Men med den erfarenhet jag har fått genom att vara förtroendevald i länsstyrelsen i mitt hemlän tar jag mig dock friheten att fälla en kommentar om medelstilldelningen. I en liten myndighet är det ofta svårt att klara lagstadgade verksamheter när resurserna inte räcker till mer än en tjänst per ansvarsområde. När vederbörande är sjuk eller av annan orsak är frånvarande finns inte någon backup för funktionen. Detta är inte bra, och en av de svåra effekterna av det här är att personalen blir sliten och känner sig otillräcklig. Man kanske kan uttrycka det som någon gjorde där hemma: Det är rimligare att regeringen talar om och agerar så att vi endera får medel nog eller också lägger ned verksamheten. Att svälta räv på nuvarande sätt håller inte längre. Vi kristdemokrater står ändå bakom reservation 35 och anser att utvecklingsarbetet med nyckeltal för länsstyrelserna är en riktig väg att gå för att få mätbarhet och möjlighet att jämföra både mellan olika år och myndigheter hur verksamheten genomförs. Herr talman! Till sist vill jag säga några ord om förslaget i BoU2 om att inom Boverket inrätta ett s.k. Vi kristdemokrater anser att det finns möjligheter att pressa byggkostnaderna. Vi anför att en möjlighet ligger i en lägre momsnivå. Vi anser att det med stor säkerhet skulle betala sig för staten att sänka momsen. Den ökade aktiviteten inom byggsektorn skulle generera ökade intäkter av olika slag som mer än väl torde kompensera det inkomstbortfall som t.ex. en halverad moms skulle ge. Men i motsats till regeringen ser vi inte vad inrättandet av ett byggkostnadsforum skulle ge för speciellt som vi inte redan har i myndigheten Konkurrensverket. Vi anser nämligen att det är betydligt bättre att ge Konkurrensverket uppdraget att i samarbete med byggbranschen främja konkurrens och därmed sänkta byggkostnader än att inrätta en ny funktion inom Boverket. Transparensen måste stärkas i hela värdekedjan. Konkurrensverket är den naturliga myndigheten för en genomlysning som kan medverka till att utveckla en mer effektiv och öppen byggmarknad. Vi anser också att arbetet med att utveckla EU:s byggproduktdirektiv är ännu en viktig åtgärd för att få till stånd en fungerande inre marknad för att utveckla lägre byggkostnader. EU-kommissionens arbete med direktivet torde, enligt vår mening, ligga närmare Konkurrensverkets myndighetsutövning än Boverkets.

Fru talman! Innan jag kommer in på sakfrågorna vill jag yrka bifall till den första reservationen inom utgiftsområdet, nämligen nr 1. För att inte betunga kammaren kommer jag inte att yrka bifall till fler. Alla våra reservationer är viktiga. Margareta Cederfelt att behandla senare i debatten. Fru talman! Socialförsäkringen har kännetecknats av betydande problem, inte minst finansiella, under de senaste decennierna. Näringslivets omstrukturering, stora demografiska förändringar men också institutionalisering och byråkratisering av samhällslivet har skapat instabilitet; finansiellt, utnyttjandemässigt etc. Kraven på de offentliga finanserna blev tydliga, och snabba förändringar har varit nödvändiga. Dessa förändringar har ofta varit kortsiktiga och försvårat en utveckling av långsiktigt stabila socialförsäkringar. Framtidens system måste bygga på en genomtänkt långsiktig strategi, och avvägningarna bör kunna accepteras av en bred majoritet av medborgare. Socialförsäkringarna utvecklas bäst i en nationell miljö eftersom det måste finnas ett nära samband mellan beskattning och socialförsäkring - dessa är som kommunicerande kärl. Samtidigt måste socialförsäkringarna befrämja rörlighet, nationellt och internationellt. Vad som nu sagts innebär att socialförsäkringsfrågorna inte ska föras över till EU:s beslutssystem. Jag noterar med tillfredsställelse att utskottet är helt enigt i vad jag nu har sagt. Sjukförsäkringen har sedan 1997 kännetecknats av ökande ohälsotal. Kostnaderna har skenat. Detta innebär att försäkringssystemet har förlorat sin stabilitet. Detta är allvarligt. Det är inte en faktor som har lett till denna utveckling. Demografi, arbetsmarknadsläge, förändringar av ersättningsnivåer, sjukvårdens köer, belastningen på försäkringskassorna, arbetsmiljö, både fysisk och psykisk, åldersfördelningen på olika arbetsplatser men också synen på försäkringarna som ett alternativ till arbete påverkar utnyttjandet. Min långa uppräkning av faktorer som påverkar försäkringen visar att om vi ska återskapa ett stabilt system måste en rad olika åtgärder vidtas samtidigt. En eller ett fåtal räcker inte. Det är därför vår motion Sf286 innehåller så många förslag till förändringar. Jag ska endast beröra några av de viktigaste. Vad som är försäkringsmässig sjukdom måste preciseras. Det är inte helt lätt, men svårigheter ska sporra inte leda till uppgivenhet. Ersättningsnivån i försäkringen måste bygga på en god avvägning mellan tillfredsställande ersättning vid inkomstbortfall och samtidigt skapa drivkrafter att gå så snabbt som möjligt tillbaka till arbetet. Ersättningen måste avvägas mot dels statens budgetrestriktioner, dels hur arbetsinkomsterna beskattas. Naturligtvis ska det ge någorlunda god trygghet. En lägre ersättningsnivå i försäkringen tillsammans med lägre skatter skapar bättre drivkrafter än motsatsen. Det finns ett klart samband mellan lägre skatter, stabilare sparande och i viss utsträckning egna riskförsäkringar. Samtidigt finns det ett samband mellan lägre skatter och lägre ersättningsnivåer. Försäkringsmässigt utformade avtalsförsäkringar kan hjälpa till att göra systemen mer hållfasta, speciellt om försäkringarna är anpassade till förhållandena inom olika branscher. Vi anser att en kombination av lägre skatter och i viss mån lägre ersättningar i inkomstbortfallsföräkringarna gynnar både anställda och arbetsgivare. Vårt förslag om en ersättningsnivå på 75 % av sjukpenninggrundande inkomst måste ses i ett sammanhang med våra skattesänkningar för hushållen samt de ersättningar som utgår via avtalsförsäkringarna. Sjukförsäkringsutredningen avfärdar att det finns ett samband mellan ersättningsnivåer och utnyttjande. Diagrammet i vår motion är hämtat från utredningen, och det motsäger utredningens påstående. Då kan vi se på samband som började redan efter 1955. Den sänkta ersättningen som möjliggörs genom lägre skatter fungerar egentligen som en förhöjd självrisk. Det gör systemet mer försäkringsmässigt, och det är bra. Den sänkta skatten underlättar införandet av denna självrisk.

En del av förslagen kan genomföras snabbt. Andra fordrar tid, utredningar och eftertanke. En förändring som bör och kan genomföras mycket snabbt finns i våra motioner. En försäkringsmässig utbildning av i första hand läkarna kan ge bättre medicinskt omhändertagande och väsentligt lägre sjuktal. Det finns vetenskapligt dokumenterade resultat från en sådan utbildning redovisad i Läkartidningen nr 46 i år. Precisionen vid sjukskrivning blev bättre, rättssäkerheten ökade, felaktiga ärenden ändrades snabbare och sjukskrivningen användes bättre som terapeutisk metod. I Eskilstunas försäkringskasseområde där försöken genomfördes sjönk ohälsotalen från 23 % över riksgenomsnittet till 17 % under. Satsningen kostade 600 000 kr och gav minskade sjukpenningkostnader, allt annat lika, på 30 miljoner. Även om resultatet sjunker med hälften när utbildningen genomförs i full skala måste det betecknas som osedvanligt bra. Och lägg märke till att det var både de korta och långa sjukfallen som minskade. Jag måste poängtera att avkastningen på denna åtgärd var att för 1 krona fick Eskilstunas försäkringskassa igen 50 kr. Det är sällan man har så bra kalkyler. Det blev färre flaskhalsar hos kassorna, bättre handläggning och bättre rehabilitering. Förtidspensioneringarna kan sedan efterhand minska, och individen slipper i ganska stor utsträckning olycklig passivisering. Fru talman! Jag är inte den som tycker att brådska är bra i alla väder. Men när det gäller den försäkringsmässiga utbildningen är varje dröjsmål förkastligt. Att sätta i gång med det innebär inga risker. Att förhala den försäkringsmässiga utbildningen går inte att försvara om man är mån om sjukförsäkringen och skattebetalarnas pengar. Ingen vill väl öka antalet människor som handikappas av långtidssjukskrivningar. Fru talman! Jag är övertygad om att vi alla är besjälade av att förbättra socialförsäkringarna, inte minst sjukförsäkringen på bästa sätt. Jag tror också att vi alla kan instämma i Frank Fields ord. Han var tidigare socialminister hos Tony Blair. Han har sagt om välfärdssystemen: De påverkar våra värderingar. Men vilka värderingar och handlingar vill vi att de ska främja och utveckla? Det är frågan. Jag tror, precis som Frank Field, att det är ansvarstagande, arbetsvilja, sparande, ärlighet och - det viktigaste av allt - att vi är måna om att hjälpa människor att behålla sin arbetsförmåga. Vi är - det vet jag - oeniga inte om målen men om medlen. Vår syn på att det krävs en samsyn mellan skatter, ersättningsnivåer, avtalsförsäkringar och försäkringsmässighet delar vi inte - ännu. Det kommer kanske; vi brukar kunna komma överens. Men det är ett svaghetstecken om vi inte redan i dag eller i alla fall de närmaste veckorna kommer fram till att ju snabbare vi kan få i gång en god försäkringsmedicinsk utbildning för en bättre sjukskrivning, desto bättre. Att vi snabbt får i gång försäkringsmässig utbildning på högre nivå är också väsentligt. Fru talman! Statsrådet Ingela Thalén finns här. Vi känner varandra väl, och jag vet att statsrådet är handlingskraftig. Jag tror att vi kan få bevis för det i dag. Egentligen behövs det bara ett uttalande att försäkringskassorna själva kan börja ta initiativ och sätta i gång den försäkringsmässiga utbildningen med AT och SF-läkarna. Man kan göra det snabbast möjligt, och sedan kan departementet arbeta med att verkligen sätta den här förändringen i verket. Jag hoppas att jag får ett positivt svar i dag. Det skulle vara bra för oss alla: för skattebetalare, för dem som är sjuka inte minst och för läkarna, som kommer att få mycket större trygghet i sitt arbete.

Fru talman! Den huvudsakliga uppgiften för den generella välfärdspolitiken är att minska klyftor och gränser mellan olika samhällsgrupper och fungera som en sammanhållande kraft. Det område som vi diskuterar i dag, socialförsäkringar, är en mycket viktig del av den generella välfärdspolitiken. Det svenska välfärdssystemet bygger på individens rättigheter och skyldigheter. Liksom rösträtt och likhet inför lagen ska goda levnadsförhållanden vara en rättighet för alla. Välfärden finansieras delvis via skattsedeln och ska verka omfördelande och utjämna levnadsförhållandena mellan olika grupper i samhället samt verka omfördelande mellan kvinnor och män. Vården, omsorgen, utbildningen och andra samhälleliga rättigheter är offentligt finansierade och utgår från människors behov, inte från tjockleken på deras plånböcker. Hela formandet av det vi i dag kallar välfärdsstaten har byggt på denna värdering. För oss i Vänsterpartiet är försvaret av den offentliga sektorn en av vår tids viktigaste klass och jämställdhetsfrågor. Ytterst handlar det om kamp om makten över hur samhällets resurser ska fördelas. De värden som vi gemensamt skapar i arbetslivet och i samhället ska fördelas rättvist. Sverige ska inte vara ett tvåtredjedelssamhälle. Men det finns både ekonomiska och sociala hinder för att uppnå en förbättrad demokrati och mer makt över sitt eget liv. En rättvis fördelning tycks tyvärr för många löntagare vara en avlägsen vision i fjärran. Men det är verkligen någonting att kämpa för. Fru talman! Vi har vid många tillfällen i denna kammare ställt frågan: Vad är det som håller på att hända? Håller arbetslivet på att bli så tufft att vi slås ut av det hårda tempot? Mer än var fjärde person på arbetsmarknaden överväger att förändra sin arbetssituation på grund av problem med den egna hälsan. Detta är vanligare bland kvinnor än bland män. Och om man utsätts för höga krav i arbetet eller om man har för lite inflytande är det betydligt vanligare att av hälsoskäl överväga olika förändringar av sin arbetssituation. På fyra år har sjukskrivningarna med utbrändhetsdiagnoser ökat med 50 % bland anställda i kommuner och landsting. Ökningen är alarmerande! Och inom den offentliga sektorn har utbrändhetsdiagnoserna passerat belastningsskadorna som den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Med tanke på att dessa diagnoser ökar mest hos kvinnor i offentlig sektor krävs det att forskningen fokuseras på kvinnor, stress och ohälsa i betydligt högre grad än vad som hittills gjorts. Att så många inom offentlig sektor drabbas av ohälsa på grund av sin arbetssituation är mycket allvarligt och måste åtgärdas. Det som behövs är inte privatiseringar utan respekt för arbetsuppgifternas särskilda karaktär. Vårdbiträden, undersköterskor och skolpersonal är några av de grupper som har fått bära en mycket tung börda med den egna hälsan som insats. Vi ser facit på snabba organisationsförändringar, kraftiga nedskärningar, minskat inflytande och osäkerhet över den egna arbetssituationen. Arbetsorganisationer som behandlar människor som utbytbara delar är ineffektiva, inhumana och omoderna. Och dessa arbetsorganisationer vältrar över sina kostnader på andra. Makthavare, arbetsgivare m.fl. har trott och ställt upp på att man kan öka sjuknärvaron och öka stressen och pressen på arbetsplatserna i all oändlighet, som om människan vore en evighetsmaskin. De måste också inse att de sjukskrivningar som ökar i dag inte beror på att folk inte har vaccinerat sig mot influensa utan att diagnoserna är utbrändhet, belastningsskador, psykiska sjukdomar och att det i många fall är långa sjukskrivningsperioder. I syfte att betona arbetslinjen vill moderaterna införa två karensdagar. Den andra karensdagen föreslås införas med förläggning till den åttonde sjukdagen. Med en andra karensdag kan man säkert betona arbetslinjen. Sjuknärvaron kommer att öka ännu mer för många löntagargrupper, för man kommer inte att ha råd att vara sjuk. Valet kommer för många att stå mellan kronofogden eller att jobba när de är sjuka. Det troliga är också att antalet mycket långa sjukskrivningsperioder med höga kostnader för samhället bara kommer att öka genom detta moderata förslag. Moderaterna menar också att det inte går att förneka att patienten har ett avgörande inflytande på sin egen sjukskrivning. Då frågar jag om inte patienten ska ha ett visst avgörande över sjukskrivningen. Vem vet bättre hur en person mår än personen själv? Ska någon högre chef eller politiker bestämma när man är sjuk? En viktig grundpelare inom vårt socialförsäkringssystem är trovärdigheten och tilliten till systemet. Ju fler som omfattas av systemet desto bättre, eftersom bl.a. behovet av privata försäkringsalternativ försvinner. I Vänsterpartiet har vi länge drivit frågan om höjt tak i sjukförsäkringen. I dag ligger en alltför stor del av befolkningen över taket. Det innebär att en stor del av befolkningen får betydligt under 80 % vid inkomstbortfall vid sjukdom. Att höja taket är därför både en trovärdighetsfråga och en rättvisefråga. Möjligheten att leva ett hälsosamt liv skiljer sig åtskilligt åt mellan individer i dagens Sverige. Ohälsa och dödlighet bestäms i stor utsträckning av våra sociala positioner. Den kanske viktigaste faktorn som påverkar vår hälsa är vår arbetssituation. Den som är arbetslös känner sig ofta stressad över sin ekonomiska situation och känslan att stå utanför arbetsgemenskapen. För många av oss som har arbete räcker inte tiden till, och arbetsbördan är stor. Den ökade arbetstakten är en av de mest påtagliga arbetsmiljöförändringar som inträffat under de senaste fem åren. Men även det tunga och ensidiga arbetet är fortfarande alltför vanligt, och det har ökat för kvinnorna. Beror det på att kvinnorna i stor utsträckning arbetar i en alltför slimmad offentlig sektor? Beror det på att det dubbelarbete som fortfarande i dag görs faller alltför ensidigt på kvinnans lott? Det finns många faktorer som vi med det sunda förnuftet kan peka på när vi analyserar ökningen av sjukskrivningarna. Men samtidigt är det så att kvinnors hälsa fått förhållandevis lite uppmärksamhet inom forskningen. Riskfaktorn att vara kvinna i arbetslivet måste uppmärksammas mer. En annan mycket prioriterad fråga i Vänsterpartiet är arbetsskadeförsäkringen. Enligt vad som har uppgetts av Socialdepartementet är avsikten att en proposition ska föreläggas riksdagen under hösten 2001. I Vänsterpartiet säger vi så här: Ju förr desto bättre. Det behövs en mänskligare, rättvisare och mer jämlik arbetsskadelagstiftning. Det kan inte vara rätt att kvinnor ska ha dubbelt så svårt som män att få en anmäld arbetssjukdom godkänd. Att komma igenom nålsögat i arbetsskadeförsäkringen och få skador godkända är mycket svårt i dag. Resultatet av reglerna kring bevisbördan har blivit att många enskilda har drabbats hårt. I Vänsterpartiet anser vi att arbetsskadeförsäkringen måste ändras, så att kvinnors arbetsskador inte missgynnas och att hänsyn tas till kvinnors och mäns olika förutsättningar vid bedömning av arbetsskador. Det betyder också att arbetsskadebegreppet och bevisregeln måste få ett annat innehåll än vad som nu gäller. Könssegregeringen på arbetsmarknaden och en hierarkisk organisering av arbetet har lett till att kvinnor tilldelats monotona och enahanda arbetsuppgifter som ofta leder till belastningsskador. Dessutom har många kvinnor ofta tunga psykiskt påfrestande arbetsuppgifter som inte värderas så högt lönemässigt. Det finns många stora brister i hanteringen av arbetsskadeärenden. Långa handläggningstider och brister i många försäkringsläkares arbetssätt är exempel på detta. Många löntagargrupper anser att arbetsskadeförsäkringen och tillämpningen av denna lagstiftning har mycket låg trovärdighet. I förlängningen blir det politiska systemets trovärdighet också låg. En förändring av arbetsskadeförsäkringen får inte bara ses som en valfråga. Det måste ses som en rättighetsfråga som det krävs en skyndsam handläggning kring - inte bara nya utredningar och vackra ord. Här behövs det politisk vilja och mer pengar för en rättvisare lagstiftning. I anslutning till detta vill jag yrka bifall till reservation 30 om en översyn av arbetsskadeförsäkringen. En av de ganska många utredningar som vi har eller har haft inom vårt område är Sjukförsäkringsutredningen. Den 16 november hade utskottet en intressant offentlig utfrågning med den särskilde utredaren Jan Rydh. Det som troligen har diskuterats mest i utredningen är förslaget om sjuklöneperiod på 60 dagar, där löntagarna ska ersättas av företagen. I Vänsterpartiet är vi kritiska till detta förslag, som kan få mycket negativa konsekvenser för små och medelstora företag. I dag, när vi har en sjuklöneperiod på 14 dagar, kan vi se vissa risker för att människor med återkommande sjukperioder stängs ute från arbetsmarknaden. Det finns en befogad oro för att det skapas ett A och ett B-lag på arbetsmarknaden genom selektering. Denna risk ökar mycket om förslaget om 60 dagars sjuklön får gehör. I Vänsterpartiet har vi lagt fram en motion med förslag om en utredning kring ett restitutionssystem som vänder sig till de mindre företagen med högst tio anställda. För dessa små företag är sjuklönen i vissa fall ett stort problem. Jag vill därför yrka bifall till reservation 10. Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 32 om utbyte av yrkesskadelivränta. För oss i Vänsterpartiet är detta en viktig och principiell fråga. Ingen individ ska behöva betala tillbaka mer än vad han eller hon har fått ut i kapitalbelopp. Därför anser vi att nuvarande system måste förändras vad gäller utbyte av yrkesskadelivränta mot ett engångsbelopp. Jag står givetvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag alltså bifall till reservationerna 10, 30 och 32.
Fru talman! Föregående talare nämnde moderaterna och lät kritisk mot att vi vill värna om arbetslinjen. Jag tror att det är väldigt viktigt att människor verkligen kommer tillbaks till livet så snabbt som möjligt. Det vet läkare när det gäller operationer, osv. Man försöker få upp patienterna snabbt. Förr lät man dem ligga i sängen, och resultatet blev mycket sämre. Är det problem på arbetsplatserna ska man ta itu med problemen på arbetsplatserna. Man ska inte vara sjukskriven. Jag tror att vi ska vara försiktiga med täckdiagnoser som utbrändhet. Det kan vara väldigt många olika saker de döljer. Denna typ av diagnoser har funnits under olika namn genom tiderna. Jag kan bara nämna Axel Munthes bok om San Michele, där han nämner societetsdamer som led av colitis. Det var ingen sjukdom. Utbrändhet kan vara missnöje, olycka, otillfredsställelse, icke tillfredsställda förväntningar, osv., men det ska inte betecknas som sjukdom. Man ska alltid ta itu med de problem det verkligen gäller. Det är därför vi hävdar arbetslinjen. Jag tror faktiskt att det är mycket bättre för alla de människor som kan lida men av passivisering. Men de som verkligen är riktigt sjuka ska tas om hand. De ska rehabiliteras. Ju mindre flaskhalsar vi har inom försäkringskassorna, desto snabbare får vi dem på fötter igen. Därför ska vi se till att de som egentligen inte bör vara där inte heller stannar där. Dem ska vi hjälpa på annat sätt.
Fru talman! Jag tror precis som Margit Gennser att vi ska hävda arbetslinjen. Det gör vi nog i samtliga partier. Vi vill verkligen måna om att alla löntagare ska ha möjlighet att arbeta. Men vi kan se på 90-talet, när karensdagen infördes. I och med min bakgrund som industriarbetare vet jag i alla fall att det slog väldigt hårt mot en del löntagargrupper med låga inkomster. Om man har en månadslön på 13 000-14 000 kr har man kanske inte så mycket sparade reserver. Det slår verkligen hårt med karensdagar mot vissa grupper. Man kan se på moderaternas förslag. Jag tror att en ytterligare karensdag, alltså två karensdagar, leder till att många går och arbetar när de är sjuka. Det blir alltså en sjuknärvaro, och sådant gör egentligen bara att de längre sjukskrivningarna ökar. Jag ser uppenbara risker med det här, och moderaterna slår faktiskt väldigt hårt mot svaga löntagargrupper, de som alltså har låg lön.
Fru talman! Alla försäkringar mår bra av självrisken. Nu hade jag antagligen ett för komplicerat resonemang och sade att vi kan öka självrisken om vi sänker skatterna. Då kan vi också ha lite lägre ersättningsnivåer och karensdagar i försäkringen. Det blir alltså i princip samma sak. Folk får större möjligheter att spara. Man kan ha riskförsäkringar, och man har avtalsförsäkringar osv. Men man tänker efter, och folk är oerhört mycket klokare än vad vi tror i den här kammaren. De tänker efter om de verkligen kan och behöver vara borta. Det är alltid bra att få tillfälle att tänka efter. De människor som känner att de blir fortare friska om de är hemma är hemma. Vi lever inte på yttersta marginalen. Vi försöker faktiskt, genom våra samfällda förslag, se till att folk får möjlighet att tänka efter samtidigt som de kan fatta mycket mer initierade beslut än vad vi här i kammaren kan göra om hur människor ska bete sig.
Fru talman! Vi har redan en självrisk i och med att sjukförsäkringen ligger på 80 %. Jag tror att många tycker att de drabbas tillräckligt av det. Jag tror inte att någon är hemma eller sjuk på grund av att de vill det. De är verkligen sjuka. Det är väl så att vi har sådana krav på oss i dag att vi vill och tvingas arbeta. Vi vet att annars får andra arbetskamrater en ökad börda. Jag tror att 99 av 100 är hemma för att de är sjuka, och det kostar. I regel är det nog inte de löntagargrupper som Margit Gennser pratar om som får sänkt skatt som drabbas mest. En hel del av de här människorna har inte en statlig inkomstskatt, utan de har kommunalskatten. Det är en stor och besvärlig del för många som ligger i inkomstnivåer på 13 000-14 000 kr. När de har kvar 8 000-9 000 kr och en månad blir sjuka och får karensdagar gräver det väldigt djupa hål i plånboken. Sådant kan leda till att antalet besök av kronofogden ökar betydligt.

Fru talman! Jag vill börja med att säga att vi kristdemokrater står bakom alla våra reservationer och det särskilda yttrandet, men för tids vinnande yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 23. En tredjedel av alla kvinnor som var sjukskrivna vid förra årsskiftet hade sjukskrivningsperioder på över ett år. Det var en ökning med 84 % under två år. Det är alltså en dramatisk ökning av de långa sjukskrivningarna. Dessa uppgifter fick vi av regeringens utredare Jan Rydh i en hearing som utskottet hade nyligen. Rydh sade vidare att man går in i en lång sjukskrivning och blir kvar där. Som vi har hört i medierna är det kvinnors sjukfall som ökar mest dramatiskt, och det gäller framför allt kvinnor som arbetar inom kommuner och landsting. Det är den första generationen dubbelarbetande kvinnor som nu slås ut. Det här behöver vi nu ta till oss, och vi behöver lära mer, så att inte dagens unga kvinnor riskerar att slitas ut ännu tidigare. Över huvud taget bör kvinnors hälsosituation uppmärksammas alltmer. Fler blir alltså långtidssjuka, och ju längre tid de är sjukskrivna desto sämre är förutsättningarna för att personen någonsin ska komma tillbaka till arbetsmarknaden. Resultatet av långa sjukskrivningar är tyvärr ofta en förtidspension. Trots att all forskning talar för att tidiga rehabiliteringsåtgärder lönar sig har mycket lite hänt med den nuvarande regeringen för att stoppa den här förskräckande negativa utvecklingen i svensk sjukförsäkring. Det är nästan oförsvarbart. Kostnaderna har bara de senaste åren, mellan 1998 och 2000, ökat från ca 20 till 36 miljarder - det är oerhörda belopp. Regeringen visste redan för några år sedan att problemen eskalerade men valde att endast utreda. Inga akuta åtgärder har vidtagits för att bromsa den negativa utvecklingen i väntan på alla utredningar som regeringen tar fram. Det är oerhört värdefullt med utredningar, men de löser inte akuta ekonomiska problem. Vi anser att regeringen jämsides med utredningar borde ha satt in extra resurser på försäkringskassorna för att avarbeta rehabiliteringsköerna, dvs. snabbt utreda vilka som behöver olika insatser för att snabbt komma i arbete igen. Det är inte alltid som det fungerar, men ett aktivt rehabiliteringsarbete innebär oftast att den sjukskrivne inte tappar hoppet om att kunna komma igen och hitta vägar tillbaka till arbetet. Försäkringskassorna har inte inom nuvarande ramar klarat det ökade tryck som den stora sjukskrivningsökningen har inneburit. De har under de senaste fem åren tvingats dra ned på antalet anställda med ungefär 25 %. Så när trycket har ökat har de samtidigt fått minskade resurser. Det har inneburit att de har fått prioritera sjukpenningsutbetalningar före rehabilitering. De som tidigare har arbetat med rehabilitering har nu satts att betala ut sjukpenning. Och det är klart att folk måste få ut sin sjukpenning. Men om man ser det ur regeringens synvinkel borde man säga: Stopp och belägg, det här är ju kontraproduktivt! Om vi inte arbetar med rehabilitering ökar sjuktalen, och då ökar kostnaderna för sjukpenning och så småningom kostnaderna för förtidspension, vilket gör att vi får ännu mindre resurser till kassorna framöver. Det är ett slags självsvält i hela det här systemet som vi håller på med just nu. Många inom försäkringskassan, framför allt personalorganisationerna, har sagt att de känner en stark oro för att det med fler arbetsuppgifter som t.ex. det nya pensionssystemet och införandet av ett helt nytt IT-system kommer att bli stora ytterligare påfrestningar på organisationen. Och det är stora förändringar på gång inom försäkringskassan. Kassorna har också redan problem med både JO och Yrkesinspektionen. JO har synpunkter på rättssäkerheten i beslutsfattandet. Detta bekräftades senast av den artikel som fanns i DN häromdagen. Riksförsäkringsverket går ut och säger att försäkringskassan i Stockholms län fattar så många felaktiga beslut att rättssäkerheten äventyras. Vart fjärde beslut om underhållsstöd var felaktigt. Kritiken haglade också när det gällde kassans beslut om rätt till sjukpenning vid årslånga sjukfall. Henrik Möldahl, direktör för Stockholms läns försäkringskassor, menar att detta är effekten av de kraftiga neddragningar som gjordes för några år sedan. Stockholmskassan har själv 10 % sjukskrivna, vilket naturligtvis påverkar kvaliteten och snabbheten i handläggningen. Det dåligt fungerande systemet är dåligt för individen som inte får hjälp. Det är dåligt för arbetsgivarna som inte får sitt stöd. Det är dåligt för försäkringskassans personal och dess motivation, och det är dåligt för statens kassa. Man kan egentligen fråga sig vilken legitimitet ett sådant här dåligt fungerande offentligt system har. Arbetsgivarna som betalar en sjukförsäkringsavgift på, som det nu blir, 8,8 % per anställd önskar nog att få ett visst stöd i rehabiliteringsarbetet. Annars måste de som inte själva har rehabiliteringskompetens börja köpa in privata försäkringsbolag på rehabiliteringsområdet. Är det den utvecklingen som majoritetspartierna vill se? Arbetsgivarna har nog inte tänkt sig att dessa pengar bara ska gå till en passiv sjukskrivning. Vi kristdemokrater har tidigare föreslagit mer resurser till försäkringskassorna än regeringen. Nu tycker vi att regeringen har utrett sjukförsäkringen och rehabiliteringen tillräckligt genom särskilda utredare. Men det är inte nog med att vi nu inväntat de här utredningarna med hopp om förslag som ska genomföras under kommande år - vi hade hoppats redan tidigare. Nej, nu står det i budgetpropositionen att man tänker fortsätta att utreda, nu på departementsnivå, för att tidigast genomföra någon förändring år 2003. Vi kristdemokrater anser att vi nu bör skrida till handling. I en motion har vi därför föreslagit att regeringen snarast påbörjar lagstiftningsarbetet i syfte att införa en rehabiliteringsförsäkring i enlighet med Gerhard Larssons modell. Vi tycker att han på ett bra sätt fångat de olika problem som behöver lösas med bl.a. regionala resultatenheter, en metod och utvärderingsenhet, kompetensförstärkning av handläggarpersonal, en högskoleutbildning på området och en förstärkt yrkesinspektion. Det enda vi inte har ställt oss bakom i hans förslag är en ny rehabiliteringsmyndighet. Vi tror och tycker att man bör klara detta med en egen resultatenhet inom Riksförsäkringsverket. Utredaren, dvs. Gerhard Larsson, anser att förslaget bör kunna genomföras från den 1 juli år 2001, vilket vi anser att man bör göra. Det går inte att vänta på åtgärder om man vill stävja den negativa utvecklingen på sjukförsäkringsområdet. Vad kostar då detta förslag? Margit Gennser sade här tidigare att en satsad krona gav 50 tillbaka i Eskilstunamodellen. Gerhard Larsson lägger sig ganska lågt i sin utredning och säger att en satsad krona ger nio tillbaka. De initiala kostnaderna är relativt små, och det tar man snabbt igen med bl.a. minskade sjukskrivningskostnader. Fru talman! Jag vill därför yrka bifall till reservation 23 när det gäller den delen. Jag går så över till några av våra övriga förslag. I övrigt menar vi att det finns ett behov av en övergripande reform av socialförsäkrings och bidragssystemen. Vi tycker också att det är viktigt att småföretagen skyddas från höga sjukskrivningskostnader, och vi tycker att nuvarande system för deltidsanställda, skiftarbetare och timanställda med fler än en arbetsgivare behöver ses över när det gäller karensdagen, eftersom de riskerar att få två karensdagar i det systemet. Vi har också i våra motioner fört fram att det i dag är svårt att använda den statistik som finns. Försäkringskassan samlar in uppgifter men får inte använda dem. Som jag har förstått det måste man nu gå via de privata system som SPP har för att kunna arbeta med forskning på det här området. Det kan inte vara rimligt. Den finansiella samordning som prövats på olika platser, de s.k. FINSAM och SOCSAM-försöken, verkar inte leda till någon förändring från regeringens sida. Över huvud taget verkar hela sjukförsäkringsområdet vara en vit fläck för regeringen, där försök och utredningar pågår men inga framtidsinriktade och konkreta åtgärder föreslås. Den nuvarande arbetsskadeförsäkringen har varit föremål för stora förändringar under 1990-talet. Den nuvarande utformningen och tillämpningen av försäkringen har påtagliga brister. Vid sidan av långa handläggningstider har Riksförsäkringsverket visat en oförmåga att kunna få till stånd en homogen tillämpning av försäkringen. Bristerna har påtalats av Riksrevisionsverket och Riksdagens revisorer. I Norge har arbetsskadeförsäkringen privatiserats, vilket har gett företagen incitament att arbeta förebyggande. Vi anser att man i alla fall bör se över arbetsskadeförsäkringen och pröva nya vägar. Fru talman! Vi kristdemokrater står bakom våra reservationer och särskilda yttranden, men för tids vinnande yrkar jag bifall bara till reservationerna 2
Fru talman! Desirée Pethrus Engström beskriver situationen på försäkringskassorna i Sverige och talar om den passiva sjukskrivningen. I det sammanhanget säger hon att det gäller att skrida till handling. Det tycker jag verkligen att kd gör, men kanske på ett felaktigt sätt. Kristdemokraterna är ett parti som vill dra ned väldigt mycket på de sociala försäkringarna. Det är fråga om nedskärningar på över 5 miljarder. Jag tänkte fråga lite om det, för Desirée Pethrus Engström har inte nämnt så mycket om det i debatten. Ni vill ju också ha två karensdagar. Ni vill också förändra SGI:n, dvs. den sjukpenninggrundande inkomsten. Där skulle jag vilja höra lite mer. Jag tycker att det är en väldigt bra princip att se vad man räknar med att tjäna följande år. Det ger en rättvis bild. Vad jag förstår vill ni gå tillbaka två år i tiden och ta ett genomsnitt. Det betyder att SGI:n blir betydligt lägre. Litar ni i Kristdemokraterna inte på människorna?
Fru talman! Vår avsikt i motionen är naturligtvis att minska kostnaderna på hela sjukförsäkringsområdet. Vi tror att den stora vinsten går att göra i rehabiliteringsorganisationen, att försäkringskassorna fungerar effektivt. Sedan har vi förslag om en andra karensdag, men det är med samma högkostnadsskydd som den nuvarande majoriteten har, dvs. tio dagar på ett år. Där ligger vi egentligen lika på helårsbasis. När det gäller SGI:n är det en besparingsåtgärd att man försöker titta på att den ska gälla för två år. Man har fått fram beräkningar som visar att det här kan ge en besparing.
Fru talman! Om vi tittar på personer som har haft vikarieanställningar eller arbetslöshetsperioder tror jag att många av dessa drabbas av ert förslag. Hur kommer ungdomar som precis kommit in på arbetsmarknaden att drabbas? Är det inte också så att ert förslag om förändrad SGI egentligen är diskriminerande för många kvinnor? Är det inte så att ert förslag strider mot EU:s likabehandlingsdirektiv i det sociala trygghetssystemet? Jag tror det. Jag har sett reaktioner från de fackliga organisationerna på liknande förslag. De kommenterar det så här, och de är djupt bekymrade. Många kvinnor har osäkra anställningsförhållanden, och många kvinnor kommer att drabbas av en betydligt sämre sjukpenninggrundande inkomst. Vill ni att lönerna och de faktiska inkomsterna för kvinnor ska gå ned på det här sättet? Är det inte att diskriminera kvinnor? Är det inte att arbeta emot jämställdheten i samhället, eller hur ser ni på det?
Fru talman! Det här förslaget är ju ingenting som är till för att försämra för kvinnor. Det här är delvis till för att försöka få ned kostnaderna i systemet. Jag vet inte om Sven-Erik Sjöstrand har läst vår motion, men när det gäller deltidsanställda vill ju vi att regeringen ska se över den delen så att det inte slår hårt, så att man inte kan få flera karensdagar om man har flera arbetsgivare. Där har vi faktiskt lagt fram ett förslag som ni skulle kunna gå med på.

Fru talman! Arbetet är centralt i människans liv. Det ger oss möjlighet att utvecklas, vara oberoende och självständiga. Yrket eller arbetet är inte bara ett sätt att nå egen försörjning. Det är något som sätter in oss i ett socialt sammanhang och ger oss bekräftelse. Vi bygger upp relationer och får möjlighet att växa och utvecklas. Alla arbeten har inte de positiva egenskaperna. Dåliga arbetsmiljöer kan bryta ned människor, vara skadliga och leda till sjukdom. Detta syns i statistiken. Uppdelningen vi ser på arbetsmarknaden är tydlig. De flesta människor har ett arbete de trivs med, där man har inflytande och möjlighet att styra över sitt eget arbete - andra har det inte. I den arbetsmiljöundersökning som redovisas i SCB:s tidning Välfärdsbulletinen visas att mer än var fjärde person på arbetsmarknaden överväger att förändra sin arbetssituation på grund av problem med hälsan. Undersökningen visar också att de som har litet inflytande över arbetet gärna vill byta arbete på grund av att hälsan sviktar. Många människor känner sig slitna och har ont på grund av arbetet. Detta är mycket oroande och gör att många känner sig tvingade till långa sjukskrivningar. Det finns också risk att det kommer att bli än värre, ännu fler som tvingas till långvariga sjukskrivningar. Och det är kvinnor som är hårdast utsatta. I det läget finns det två vägar att gå, en passiv hållning, där vi tillåter att många människor långvarigt ställs utanför arbetslivet, eller en aktiv hållning, där dåliga arbetsplatser ska åtgärdas. Människor ska ges möjlighet att återkomma till arbete, och den förhärskande attityden måste vara att det ska finnas plats för alla på arbetsmarknaden. För oss är inte valet svårt. Därför har Centerpartiet lagt fram en rad förslag för att förbättra människors möjlighet att återkomma i arbete. Centerpartiet tror på ett ökat personligt ansvarstagande, och vi vill fokusera på människors inneboende kraft och vilja att förändra sitt eget liv. Detta kräver ett radikalt förändrat synsätt. Bidragen till hushållen ska ge ekonomiskt stöd och vara personligt stärkande. Skatterna måste sänkas för dem som har små ekonomiska marginaler, och trygghetssystemen måste förändras så att de får ett större inslag av personligt sparande, ansvarstagande och rättvisa. Detta är en del i arbetet med att öka livskvaliteten och självbestämmandet. Möjligheten att överblicka och kunna påverka sin tillvaro är en förutsättning för välbefinnande och kreativitet. Politikens främsta uppgift måste därför vara att på alla områden motverka och förebygga utanförskap, långa sjukskrivningar och utbrändhet. Fru talman! Sveriges ledande stressforskare, Lennart Levi, sammanfattar i fem punkter hur det goda arbetet bör vara utformat, så att vi undviker stressrelaterade sjukdomar. · Det ska vara meningsfullt och utvecklande. · Man ska ha rimlig arbetsbelastning. · Man ska känna trygghet, tillit, rättvisa och respekt. · Man ska ha lagom medbestämmande, dvs. "vardagsmakt". · Man ska ha belöning som motsvarar den ansträngning man gör. En av de viktigaste utmaningarna för framtidens arbetsliv och samhälle handlar därför om att stödja individen, att skapa balans mellan stress och återhämtning. Det handlar då om att stärka individens makt över vardagen, om att kunna styra över sin tid, om att begränsa andras makt och inflytande över det egna livet. Under senare år har vi sett hur sjukskrivningarna ökar, alltfler tvingas till långvarig frånvaro från jobbet. Vi har på några år gått från hög arbetslöshet till hög sjukfrånvaro. Enligt Riksförsäkringsverkets senaste prognos kommer kostnaden för sjukpenning och rehabiliteringsersättning att öka till 37 miljarder kronor i år. Kostnaderna ökar, vilket i sig är bekymmersamt. Vad som är värre är att så få människor får rehabilitering och att antalet långa sjukskrivningar ökar. Rehabiliteringsreformen, som genomfördes i början av 90-talet, hade till syfte att minska sjukfrånvaron och få till stånd tidiga och aktiva rehabiliteringsinsatser. Reformen har inte åstadkommit det som var avsikten. Arbetsgivaren har ett stort men otydligt ansvar för anställdas rehabilitering, och i praktiken har ansvaret flyttats från arbetsgivaren till fyra olika sektorer som i sin tur har olika finansiärer: hälso och sjukvården, socialtjänsten, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. Eftersom rehabiliteringsansvaret har blivit otydligt och sektoriserat, har de gemensamma målen blivit oklara. Den enskilde individen har klämts mellan olika regler och finansieringskällor. Individen har inget inflytande över rehabiliteringsprocessen. Det måste ändras. Fru talman! Centerpartiets, Folkpartiets och Miljöpartiets uppgörelse med regeringen om den nationella handlingsplanen är ett viktigt steg mot finansiell samordning. Regeringen får nu krav på sig att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag till finansiell samordning av hälso och sjukvården, socialtjänsten och socialförsäkringen i syfte att underlätta samarbete för att åstadkomma ökad hälsa och minskade sjukskrivningar. Lokala lösningar ska uppmuntras. Finansiell samordning ger möjlighet att använda samhällets totala resurser på ett effektivare sätt, till fördel både för den enskilde och för samhället som helhet. Det finns dock andra stora problem som vi har att ta oss an inom vårt område, t.ex. att bidrag och skatter samverkar på ett negativt sätt. Marginaleffekterna eller skattekilen för låg och medelinkomsttagare är enbart marginellt lägre än för höginkomsttagare. I samverkan med t.ex. bostadsbidrag är det svårt för vanliga löntagare att öka sina inkomster efter skatt genom arbete. De ekonomiska trygghetssystemen är mycket olika i karaktär. Några är beskattade andra inte. Orimliga marginaleffekter och tröskeleffekter uppstår när minskade bidrag kombineras med ökade skatter, som t.ex. en ökad löneinkomst kan innebära. Många låginkomsttagare drabbas av detta. Marginaleffekten när man går från socialbidrag till arbete är mer än hundra procent. Socialbidraget minskas med varje intjänad krona. Därtill kommer kostnader som är förenade med arbete: resor och kläder. Detta visar orimligheten i att inte förändra nuvarande transfereringssystem. Bristande ekonomisk trygghet, liten möjlighet att påverka sin egen ekonomi och höga marginaleffekter minskar den ekonomiska tillväxten. Ekonomisk stress tillsammans med osäkerhet på arbetsmarknaden eller liten möjlighet att påverka sin arbetssituation är en bidragande orsak till att stressjukdomarna ökar. Att arbetslösa som vill arbeta inte får möjlighet till det eller att människor står i kö för rehabilitering leder till välfärdsförluster för samhället som helhet. Fru talman! Vi vill förändra trygghetssystemen och anpassa dem till ett flexibelt arbetsliv och en ny tid. En början kan vara att göra en total översyn av systemen. En annan väg, som vi har anvisat i annat sammanhang, är att sänka skatten ordentligt för låginkomsttagare, så att det lönar sig att arbeta. En låginkomsttagare betalar nästan lika mycket i skatt som en medelinkomsttagare, proportionellt sett. Vi har föreslagit en skattereform som skulle sänka skatten ordentligt för dem som har låga inkomster och arbetar. Regeringens företrädare bör granska artiklarna i Till sist, fru talman, vill jag yrka bifall till våra reservationer nr 3 och nr 24.

Fru talman! Man kan inte ta upp allt i debatten. Jag vet att Centern har en hel del motioner som rör sjukpenning och rehabilitering. En del av motionsförslagen innebär nedskärningar. Majoriteten vill anslå lite över 38 miljarder för sjukpenning och rehabilitering medan Centerpartiet vill minska det beloppet med i stort sett 4,7 miljarder. Centern vill också - precis som Kristdemokraterna - göra stora besparingar på SGI-beräkningen. Den ska grundas på historisk inkomst. Men det var inte detta som jag ville fråga om, utan jag vill ställa en fråga om den motion som ni har om förlängd sjuklöneperiod till två månader i den offentliga sektorn. Varför just i den offentliga sektorn? Är det inte att vältra över kostnaderna på kommunerna? Försvårar det inte en mer positiv löneutveckling för lågavlönade kvinnor i vård, omsorg och skola? Tycker ni att det här är rättvist? Jag skulle vilja ha en förklaring angående motiven bakom detta.
Fru talman! Det är helt rätt som Sven-Erik Sjöstrand säger, att vi har föreslagit ett arbetsgivarinträde för den offentliga sektorn med två månader. Det grundar sig på att den offentliga sektorn står för en stor del av sjukskrivningarna. Men det är också viktigt att vi föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften. Om det finns sådana incitament att det lönar sig att ta hand om sin personal tror vi att arbetsgivarna tar ett större ansvar. Det handlar om att se till att människor inte slits ut på sina arbetsplatser. Man bör ha en arbetsplats som man orkar att arbeta på, helst fram till pensionsåldern som i dag är 65 år. Vi tror att det innebär en morot i att man får sänkt arbetsgivaravgift om man tar ett större ansvar för personalen.
Fru talman! Det framgår av Centerns motioner att ni vill sänka arbetsgivaravgifterna. Däremot framgår det inte med hur mycket. Det är jättesvårt att få en bild av detta, om det är fråga om en rundgång med pengar, att man ger med ena handen och tar tillbaka med den andra. Det känns lite så. Vi är nog alla överens om att kommunerna behöver mer pengar, någonting som mitt parti kämpar mycket för. Vi vet att kommunerna har fått mycket slimmade organisationer, vilket har lett till att kraven på de offentliganställda har ökat. Vi måste göra mer. Vore det inte mycket bättre om vi allihop, nu när ekonomin har blivit bättre, försökte att föra över mer pengar till kommunerna? Det skapar ett större utrymme för många av de kvinnor som jobbar i offentlig sektor och som utför ett beundransvärt arbete. Det finns rätt så stora skillnader inom den offentliga sektorn. Vissa grupper med intellektuella jobb har mycket låg sjukfrånvaro. Andra har psykiskt påfrestande arbeten. Jag är rädd för att med ert förslag om en sjuklöneperiod på 60 dagar kommer dessa stora kvinnogrupper att halka efter lönemässigt. 60 dagars sjuklöneperiod blir ju en kostnad som även en kommunal arbetsgivare ser till direkt. Det finns också många privata arbetsgivare som behöver göra mycket mer när det gäller arbetsmiljöområdet. Vi har sett skandaler inom privata vårdföretag och inom äldrevård. Också där borde man kanske genomföra förslaget om en sjuklöneperiod på 60
Fru talman! Jag delar helt Sven-Erik Sjöstrands uppfattning att kommunerna behöver ha en bättre ekonomi än vad man har i dag. Vi från riksdagen har alltför ofta lagt på dem kostnader som inneburit att ekonomin ute i kommunerna har försämrats. Däremot tror jag inte att en sjuklöneperiod på 60 dagar leder till en försämring av ekonomin. Vi föreslår att man ska kvitta kostnader för sjukskrivningar mot en sänkning av arbetsgivaravgiften. Vi menar att kommunerna kommer att ta ett större ansvar när de ser att de genom att ta hand om sin personal på ett bättre sätt tjänar mer pengar. Är personalen i arbete behöver man ju inte betala kostnaden för den förlängda sjuklöneperioden. Dessutom tror jag att den enskilde individen mår mycket bättre om man får en större möjlighet att själv vara med och påverka och utforma sin arbetsplats. Vi talar ju också om att det ska införas en rehabiliteringsersättning i stället för sjukersättning, vilket kommer att innebära en morot för den sjukskrivne att snabbare komma ut i arbete. Det har ju visat sig att den som har varit sjukskriven väldigt länge har betydligt svårare att komma tillbaka till arbetet. Där tror jag inte att det är någon större skillnad mellan våra åsikter. Att kommunerna har en stor andel anställda med låga inkomster är riktigt. Men det får definitivt inte innebära att de ytterligare halkar på efterkälken. Kommunerna behöver att få en bättre ekonomi för att kunna höja lönerna för många anställda inom vård och omsorg och inte minst inom skolans värld.

Fru talman! Socialförsäkringarna är tunga och väsentliga inslag i ett gott samhälle. Socialförsäkringarna ska vara sociala försäkringar. Med det menar jag att försäkringarna ska betyda att det finns försäkringsmässiga inslag, att det finns tydliga uppgifter samt att det finns ett samband mellan avgifter och förmåner. Det sociala inslaget ligger förstås i att alla som kan riskera inkomstbortfall är med. Det innebär att kostnaderna för riskerna sprids ut över alla som är med i försäkringarna. Vi är också angelägna om att man ska vidga området för socialförsäkringarna i vårt land. Det är märkligt nog så att den stora viktiga arbetslöshetsförsäkringen är inte en generell försäkring, utan den är en selektiv försäkring, visserligen omfattande väldigt många, men ändå inte alla. Fru talman! Dessa principer har vi utvecklat i en reservation, nämligen reservation nr 4 som jag härmed yrkar bifall till. Ett mycket stort problem för närvarande är den stora ökningen av sjukskrivningarna som har ägt rum. Regeringen har varit påfallande passiv i det här sammanhanget. Det finns många exempel på detta. Ett sådant exempel är förstås de goda erfarenheter som kunde dras av de s.k. FINSAM-försöken som ägde rum i vårt land från 1993 och framåt. Den utvärdering som gjordes gemensamt av Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen pekade på ett mycket gott resultat. Nu ska jag i dag inte mera kritisera den passiviteten, eftersom den rör förfluten tid. Nyligen har regeringspartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet kommit överens om att se till att riksdagen begär - vilket riksdagen har gjort - en skyndsam proposition från regeringen som ska göra de möjligt att utnyttja de goda erfarenheterna från FINSAM-försöken. När vi nästa gång har samma debatt som vi har i dag är rimligen beslut fattade om hur det ska utformas i framtiden. Den beställning som riksdagen har gjort är ju att det ska ske skyndsamt. Partierna har varit överens om att det betyder att det ska komma en proposition nästa höst och att det ska vara möjligt för riksdagen att fatta beslut innan jultomten kommer med de andra julklapparna nästa jul. Det finns förstås mängder av andra saker att göra för att få till stånd en dämpning - och helst en vändning - av sjukskrivningsfrekvensen. En fråga som tas upp i år är frågan om behovet av mera utbildning i försäkringsmedicin. Från borgerligt håll - det finns motioner bl.a. från moderaterna - har vi pekat på det goda erfarenheterna i Eskilstuna. Där har försäkringskassan samarbetat med de läkare som finns på orten. Det har gett en mycket god avkastning, som Margit Gennser pekade på tidigare i debatten. Det är väl inte sannolikt att man kan få fullt lika god avkastning i full skala, men det räcker om man bara får en avkastning som bara är en del av denna för att det skulle vara mycket lönsamt. Tyvärr har vi fyra borgerliga partier i utskottet inte fått med oss en majoritet, åtminstone inte ännu. Chansen finns ju kvar tills det blir dags för votering. Jag vill för min del yrka bifall till reservation nr 16. De som då vill stödja denna goda idé kan alltså rösta för denna reservation. Ett annat område som tas upp i årets motionsflod är en fråga som har varit uppe i denna kammare i många år - hittills tyvärr med bristande framgång. Det gäller tanken att vara mera generös i fråga om den s.k. närståendepenningen, dvs. möjligheten för den som ställer upp och vårdar en sjuk anhörig. Vi vill utöka den möjligheten längre än till de 60 dagar som infördes i början av 90-talet. Vi har med det i vårt budgetförslag och har anslagit pengar till det. Det förekommer alltså i vårt särskilda yttrande. Men det finns också en något mer allmän centermotion som handlar om den här frågan. Vi har tillsammans med Centerpartiet reserverat oss i reservation 26, som jag också vill yrka bifall till. Fru talman! Den stora pensionsreformen är snart på plats. Nu är det hög tid för en stor socialförsäkringsreform. För tre och ett halvt år sedan presenterade vi från Folkpartiets sida våra tankar om hur en sådan skulle se ut. Vi redovisade dessa tankar i något som vi själva kallar för Visbyrapporten, eftersom den presenterades i Visby sommaren 1997. Vi försökte utveckla tankegångar, som i vissa fall stämde väl överens med de som låg bakom den stora pensionsreformen, om att få till stånd en bättre tingen ordning på socialförsäkringsområdet. Lars Leijonborg skrev brev till de andra partiernas ledare och föreslog att man skulle träffas och prata om de här frågorna. Vi fick förstås artiga svar, men ganska innehållslösa, bl.a. från socialdemokratiskt håll. De principer som vi lyfter fram i detta sammanhang, alltså socialförsäkringarna, handlar om sådana saker som att de andra socialförsäkringarna i likhet med vad som gäller i fråga om den stora pensionsreformen skulle bli självständiga. De skulle få autonomi i förhållande till statsbudgeten. Det skulle vara klart med raka rör. Det skulle, tyckte vi, finnas egenavgifter för att tydliggöra och se till att det verkligen är fråga om försäkringspremier. Jag vet ju om att det inte minst inom socialdemokratin finns stora invändningar och mycket kritik mot de egenavgifter som vi har infört i samband med den stora pensionsreformen. Vi har flera gånger diskuterat frågan i den här kammaren. Jag har för min del varit lite förvånad över den kritiken, inte över att den finns men över att det inte är mer debatt inom arbetarrörelsen på den här punkten. Det borde rimligen vara så att om man som svensk socialdemokrati är anhängare av ett relativt högt skattetryck som tas ut av medborgarna borde man vara mån om att försöka utforma det på ett sätt som gör det så tilltalande, eller så lite motbjudande, som möjligt. Vi har försökt att peka på att det är bra om man klarar ut att de obligatoriska försäkringarna verkligen är försäkringar. Det är visserligen ett obligatorium att vara med i dem, men det är försäkringar som ger dig själv skydd mot inkomstbortfall i de fall då du blir sjuk eller arbetslös. Det borde kunna uppfattas mindre som skatt än vad som är fallet med en mer traditionell skatt. Jag har till min glädje sett att jag inte varit helt ensam om de här tankegångarna nu på senare tid. En av dem inom LO som arbetat mest med välfärdsfrågor, Ingemar Lindberg, har i sin senaste bok diskuterat just egenavgifterna. Han har inte hyllat dem. Han har t.o.m. tyckt att det finns problem med dem. Men han har pekat på samma sak som jag nu lyfter fram, att det borde kunna vara en sak att diskutera för dem som vill ha ett välfärdssamhälle där det bl.a. finns goda socialförsäkringar. Jag snuddade vid de principer som jag tycker borde vara vägledande för en stor socialförsäkringsreform. Det handlar om självständighet. Det handlar om att uppgiften för varje försäkring ska vara tydlig. Är det fråga om en sjukvårdsförsäkring ska det handla om att täcka inkomstbortfallet vid sjukdom. Enligt vårt förslag skulle man ha med såväl långa och kortare sjukdomsfall som förtidspensionering. Är det fråga om arbetslöshetsförsäkring handlar det förstås om inkomstbortfallet vid arbetslöshet. Omfördelningen i de här systemen skulle handla om de uppgifter de hade. I sjukförsäkringen skulle det alltså i praktiken handla om att omfördela från dem som har förmånen att vara friska till dem som är sjuka. Vi skulle inom arbetslöshetsförsäkringen förstås omfördela från dem som har förmånen att ha arbete till dem som tyvärr drabbas av arbetslöshet. Av den här raka och klara uppgiften följer förstås också att man inte då kan, och får, ta ut, avgifter ovanför eventuella fömånstak. Man ska alltså ha ett gemensamt avgifts och förmånstak. Självklart ska det vara utformat på ett sätt som minimerar risken för missbruk. I sjukförsäkringarnas fall ska de utformas så att de hjälper till med rehabilitering m.m. Men jag har i det här anförandet velat ange de huvudprinciper som jag tycker borde kunna ligga till grund för en bred reform. Nu är det förstås inte så att vi från Folkpartiets sida när vi lägger fram de här idéerna och föreslår att man ska ha överläggningar om dem mellan partierna utgår från att vi ska få igenom vad vi har föreslagit på varje punkt - även om vi råkar tycka att vi har goda förslag. Det får förstås bli fråga om att resonera och se om man kan komma överens. Det skulle vara intressant, nu när vi har förmånen att ha statsrådet med oss i debatten, att höra om hur hon ser på några av de principer som jag har angivit. Jag menar då inte detaljerna utan principerna. Jag skulle också direkt vilja ställa frågan om regeringen kommer att inbjuda till överläggningar om en stor socialförsäkringsreform, vilket vi nu har föreslagit i så där tre och ett halvt år eller vad kan vara. Eller ska det, som i fallet med den stora pensionsreformen, krävas en borgerlig valseger och en borgerlig regering för att detta ska komma till stånd?

Fru talman! Jag hade tänkt ta upp en sak som ni diskuterar i motionerna. I er motion om liberal trygghetsförsäkring skriver ni ju bl.a. att missbruk och fusk undergräver stödet för den generella välfärdspolitiken. Det är därför avgörande för systemets fortsatta legitimitet att fusk och missbruk beivras och att systemet utformas och underhålls på ett sätt som underlättar detta. Jag vet att ni i Folkpartiet vill göra rätt stora besparingar på utgiftsområde 10 när det gäller sjukpenning och rehabilitering. Det är fråga om nästan 4,7 miljarder här också, ungefär lika mycket som Centerpartiet. Tror Bo Könberg då att problemet med fusk och överutnyttjande är så stort i våra system? Och hur mycket pengar vill egentligen Folkpartiet satsa på att kolla upp det här?
Fru talman! Nej, det tror vi självfallet inte, och det förvånar mig att Sven-Erik Sjöstrand ställer frågan, för den visar att han inte har läst den motion som han frågar som. Det är klart att det kanske är arbetsbesparande för Sven-Erik Sjöstrand att i stället fråga mig om den i kammaren, men vi kanske skulle kunna ställa kravet att man har tittat igenom de motioner som man ställer frågor om eller angriper. Den helt dominerande delen av den besparing som Sven-Erik Sjöstrand nämnde är ju vårt förslag om att trafikförsäkringen skiljs ut från den vanliga sjukförsäkringen. Det är ett förslag som jag gärna hade diskuterat även i årets debatt. Vi har haft idén uppe flera gånger förut, och det finns andra partier som också är inne på den. Man skulle alltså i trafikfallet kunna klara ut att de kostnader som orsakas där får täckas via trafikförsäkringen. De belopp som finns att spara på minskat fusk inom de här försäkringarna är avsevärt mindre, tror jag, än de belopp som vi nu talar om, eftersom de inkluderar den stora, tunga biten om trafikförsäkringen, som flyttas ut. Som några av de mest engagerade försvararna av socialförsäkringarna, vågar jag väl säga, är vi angelägna om att dessa ska ha ett brett, folkligt förtroende. För att de ska kunna ha det krävs ju bl.a. att man är mycket tydlig och klar när det gäller kampen mot missbruk av dem. Det finns alltså uppenbart pengar att hämta på att skärpa kontrollen av dem, men jag tror inte, för att upprepa mig, att det är i närheten av de belopp som Sven-Erik Sjöstrand felaktigt har läst ut av våra motioner.
Fru talman! Jag ska nog tydliggöra mig här. Jag har inte nämnt att det var 4,7 miljarder som Bo Könberg vill spara. Jag har också läst denna motion. Jag vet mycket väl att ni vill ha en överföring till en trafikförsäkringen och att det är det stora beloppet. När ni däremot skriver om överutnyttjande och fusk står det inga siffror. Det är väldigt slentrianmässigt, liksom. Det är därför jag vill fråga. Jag hade hoppats att Bo Könberg skulle kunna ge mig lite mer svar. När jag pratar om de här frågorna på Riksförsäkringsverket säger man att när man kör datasystem där är det väldigt sällan man kan prata om fusk. Man kan prata om överutnyttjande i vissa fall, men också om underutnyttjande, i systemen. Så kanske man också kan se på det. Jag vill också ta tillfället i akt när vi har att göra med en fondexpert att fråga lite om fonder. Ni föreslår ju att dagens socialförsäkringar ska utformas i tre riktiga försäkringar, varav den allmänna sjukförsäkringen är en. Alla tre ska bli obligatoriska men fristående från statens budget. Det blir som ni säger, och som Bo Könberg också sade här i debatten, raka rör mellan avgifter och förmåner. Försäkringarnas oberoende ska tryggas genom fonder och Finansinspektionen ska kontrollera försäkringsmässigheten. Då undrar jag: Vem ska kontrollera fusk och överutnyttjande i det här systemet? Ni säger också att en dominerande del vad gäller finansiering ska utgöras av egenavgifter. På det sättet vill ni trolla bort en del pengar. Är det inte också så att det kan innebära att det blir stora skillnader mellan löntagargrupper om man inför fonder?
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag förstod den sista frågan. Jag ska fundera på den medan jag kommenterar det som Sven-Erik Sjöstrand sade inledningsvis. Det var fråga om överutnyttjande. Det är klart att det också finns underutnyttjande av försäkringar. Jag vet inte vad som låg i den kommentaren från Sven Erik Sjöstrand, om han menade att de kunde kvittas på något sätt. Så är det förstås inte. Det faktum att vissa personer släpar sig till jobbet även de dagar de kanske borde vara hemma av medicinska skäl kan rimligen inte kvittas mot att andra missbrukar försäkringen eller överutnyttjar den. Vi borde kunna vara överens, om vi nu tycker om allmänna försäkringar, om att man ska ta hand om och försöka minska det överutnyttjande och fusk som finns, även om en och annan släpar sig till arbetsplatsen. Jag har lite svårt att förstå den kopplingen. Sven-Erik Sjöstrand har läst alldeles rätt om våra synpunkter på att försöka få mera fristående försäkringar. Vi tror återigen att det är av betydelse för legitimiteten hos systemen. Det som har ägt rum under 90-talet - jag tänker närmast på det som hände under den socialdemokratiska regeringen - är att man tidvis har kunnat ha hur stora överskott som helst i det man har kallat sjukförsäkringen. Det har förstås inte underlättat för medborgarna att förstå att det här är en försäkring som ska kunna gå ihop. Det hade varit intressant om Sven-Erik Sjöstrand hade kommit in på frågan om hur han själv ser på det här med raka rör, eller om han tycker att vi ska ha smygskatter i socialförsäkringarna också, dvs. ta ut avgifter där det inte finns förmåner. Det är ju en viktig principfråga när vi diskuterar de här systemen. Sven-Erik Sjöstrand frågade om man skulle kontrollera fusk även i de mera fristående försäkringarna. Det är självklart att det ska vara så. Vi skulle inte vilja ha ett system i framtiden som gav mera överutnyttjande och fusk än i det nuvarande systemet. Det ska förstås kontrolleras i samtliga system. Till sist var det frågan om ett slags buffertfonder i exempelvis en allmän sjukförsäkring skulle leda till stora skillnader mellan löntagarna. Jag förstår fortfarande inte riktigt frågan, men det kanske kommer något annat tillfälle då denna tankegång kan förklaras för mig. Jag tror inte att det vore någon nackdel att försäkringarna låg utanför statsbudgeten och utanför det statliga utgiftstaket.
Fru talman! Jag vill bara instämma i vad Bo Könberg sade om att detta är ett så stort och långsiktigt reformområde att vi borde sitta ned tillsammans och försöka hitta de rätta avvägningarna. Det var därför vi moderater lade ned ett väldigt stort arbete på våra motioner i socialförsäkringsutskottet, där vi tog upp analyser, lät en del frågor vara öppna och diskuterade för och emot. Vi ville inte binda oss för tidigt. Det var också en av anledningarna till att vi inte brydde oss om att skriva ihop oss i reservationerna. Vi tycker att åsikterna ska finnas kvar. I går var det ett stort internationellt seminarium på Skandinaviska Enskilda Banken Trygg Liv, och det handlade om socialförsäkringar och pensioner. Det var en tysk professor från Würzburg som visade hur man inte bör göra en pensionsreform, dvs. som den tyska. Han hade en checklista på hur en pensionsreform skulle kunna se ut. Vi hade kunnat lägga vårt system ovanpå och det hade varit exakt rätt. Vi ska inte yvas för mycket över det, men vår svenska modell har faktiskt inte varit så väldigt dum.
Fru talman! Det är lite svårt för mig att invända mot Margit Gennsers beskrivning av den svenska pensionsreformen. Vi är ju några stycken som tyckte att det var en bra metod att komma fram till den. Företrädare för olika partier med ett öppet sinnelag, med partiprogrammet någonstans i bakfickan och gamla motionskrav i portföljen, slår sig ned och resonerar om grundläggande principer. Den metoden visade sig åtminstone den gången vara framkomlig, kan vi säga med facit i hand. Ingen kan lova att det går lika bra nästa gång, men nog är frågan tillräckligt stor för att vi borde ge oss i kast med den i ett seriöst försök att se om vi kan resonera oss samman. Eventuellt kan vi inte göra det, och då får väl den vanliga partipolitiska fighten fortsätta. Jag är övertygad om att det är många i kammaren som är fullt beredda att delta i den.

Fru talman! Kammarkamrater och åhörare! Här är vi nu i kammaren och ska snart besluta om den största utgiftsposten av alla områden i hela riksdagens budget: Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp. 1999 blev kostnaderna för sjukpenningen och rehabiliteringen 7,8 miljarder mer än man tänkt sig, eller 39 %. De stiger tyvärr hela tiden. Det här är oroväckande. Vi borde egentligen alla vara sömnlösa över det här. Man uttrycker oro i budgeten såväl som i betänkandet. Jag kommer ihåg att jag förra gången vi pratade om det här frågade statsrådet Ingela Thalén om hon också var orolig. Det frågar jag nu igen. Jag tycker att den här oron är så stor att vi egentligen inte borde prata om någonting annat. Vi har nu pratat om premiepensionen varenda dag i två månader. Det här skulle man egentligen ha basunerat ut mera. Vi människor är i ett helvetiskt ekorrhjul. Vi jobbar för mycket, utan pauser, blir sjukare, har ont i kroppen, känner varje dag att vi inte har hunnit göra vad vi tänkte och hinner inte heller göra det när vi kommer hem. Det resulterar nästan alltid i sjukskrivning, ibland död - det vore i och för sig billigare. Långtidssjukskrivning är ett lidande och kostar väldigt mycket. Jag var häromsistens på Försäkringskassan i Falun, och där var många av de anställda sjukskrivna. De enda som hade tid att berätta för oss om rehabiliteringen var tre personer, och av dem var två sjukskrivna. De var där ändå för att berätta för oss då ingen annan hade tid. Jag känner mig som en kraxig gammal kråka. Jag tänkte när jag skrev i går: oro, oro, oro. Innan jag gick och lade mig läste jag tidningen om socialförsäkring, och då kände jag att jag hade stöd. Där är det också oro på varenda sida. På första sidan står det: Kvinnors arbetsskador avslås allt oftare. Vad är jag rädd för? Jag ska räkna upp några saker. Det är klassklyftor. Jag var häromsistens på någonting som heter Socialförsäkringsklubben, och där träffade jag människor som visade att det växer upp privata sjukförsäkringar som små svampar ur jorden. Är det så vi ska ha det till slut? Jag är orolig för människor som ramlar mellan stolarna: kvinnor, studenter, lågavlönade m.fl. Jag känner tveksamhet inför målen för det här med sjukförsäkringar. Jag funderar varför man måste hålla på och ändra målen. Det vill jag också fråga statsrådet Ingela Thalén. Det nuvarande målet för sjukförsäkringar på det här området är: En större andel av befolkningen i arbetsför ålder ska ha förmågan att arbeta. Personer som inte har förmåga att arbeta ska ges en levnadsstandard som är avpassad till den ekonomiska utvecklingen i samhället. Det är målet för nästa år. Det förra målet var så här: Att ge ekonomisk trygghet för sjuka och funktionshindrade och att aktivt verka för att återföra människor i arbetet. Vidare angavs att socialförsäkringens administration ska garantera effektivitet, rättssäkerhet och kompetens vid ärendehandläggningen. Varför är de målen borttagna? Det vill jag fråga. Är det för att vi inte kan garantera den här effektiviteten och rättssäkerheten längre? Jag funderar på vad det kommer att stå i historieböckerna om oss politiker den här tiden. Kommer det att stå att vi lät vårt svenska generella välfärdssystem skrota sig självt? Jag är rädd för det. Jag funderar mycket på försäkringskassornas administration. Det behövs ett nytt IT-system. Det bekräftar alla som jag träffar ute på försäkringskassorna. Men vi måste prata om det, och vi måste lyfta upp det. Vi får inte dölja att det här kanske är en större fråga än vad vi tänker på. Och den kommer att kosta otroligt mycket. Vad ska vi göra åt det här då? Miljöpartiet har ju sin grundtrygghetsprincip. Den har man skrattat mycket åt, och man kommer förmodligen att skratta nu också. Bo Könberg kommer att begära replik och prata om raka rör, att vi ska ha ut vad vi stoppar in och att vårt system inte är något försäkringssystem. Det kallar jag det inte heller, utan det är ett grundtrygghetssystem. I utskottets betänkande hävdas inkomstbortfallsprincipen som den absolut självklara principen. Vi tycker precis tvärtom och menar att det enda solidariska är att ha en grundtrygghet. Andra talare har fuskat lite och kommit in på pensionerna, och även jag ska göra det. Kanske räddas vi här i viss mån av pensionssystemet. Om pengarna inte räcker riktigt så långt som man hade tänkt - jag ska tala mer om det sedan - kommer vi här kanske att få lite hjälp av pensionssystemet. Många fler än vad man från början hade trott kommer att hamna på grundpensionsnivå. Där finns en grundtrygghet, men den väg som leder fram dit är fasligt krokig och konstig. Medan vi väntar på att också andra ska förstå det här har vi från Miljöpartiet avgivit några motioner och reservationer med tanke på människor som, så att säga, har ramlat mellan stolarna. Vi har en motion och en reservation om dem som arbetar för Läkare utan gränser, och detsamma gäller för gruppen kulturarbetare. Båda dessa grupper har sämre förhållanden än andra. De som arbetar för Läkare utan gränser har definitivt sämre förhållanden än andra volontärer som arbetar utomlands. Vi vill att socialförsäkringslagstiftningen ska anpassas även efter homosexuella familjeförhållanden, och vi få till stånd en utredning om socialförsäkringarna i ett gender-perspektiv. En mycket viktig fråga är arbetsskadeförsäkringen, som många har talat om. Vi har tillsammans med Vänstern avgivit en reservation om arbetsskador. Arbetsskadesjukpenningen avskaffades 1993, och i dag ges ersättning endast i form av livränta, som ibland är väldigt svår att få - om personen i fråga över huvud taget blir prövad. Vi vill ha en lättare bevisbörda, vi vill att man ska ha lättare att bli prövad, vi vill ha större rättvisa mellan könen och vi vill ha bättre statistik. Framför allt behöver vi mycket mer av kunskap om varför människor blir sjuka och sjukskrivna. Hur lever vi? I tidningen Metros nummer i går räknade jag till ungefär 30 annonser om julbord. Bredvid de annonserna fanns en annons om en cityskoter, dvs. en sparkcykel. Vad symboliserar detta?
Fru talman! Kerstin-Maria Stalin säger att det växer upp privata sjukförsäkringsalternativ och att hon känner oro för dessa privata alternativ. Det finns ju en stor oro för sjukförsäkringen, och vi talar här i dag om att den inte fungerar. Den har tydligen inte mekanismer som fungerar när sjukskrivningskostnaderna skenar som de nu gör. Försäkringskassorna fungerar inte heller som de borde. Min fråga är då vad Miljöpartiet i regeringsställning gör för att få i gång rehabiliteringsarbetet och för att stärka försäkringskassans ställning, så att vi inte behöver bli beroende av de privata alternativ som hon nämner.
Fru talman! Vad vi kan göra är att försöka få fram så mycket pengar som möjligt till rehabiliteringen till dess att vi kommit så långt att någon kanske vill höra på vad vi vill i frågan om grundtryggheten.
Fru talman! Som jag uppfattar det ger ni inte mer pengar till försäkringskassorna för att få i gång rehabiliteringsarbetet. Det anvisas lite mer pengar till rehabilitering men såvitt jag förstår inte till försäkringskassornas administration.
Fru talman! Det är en kommande fråga. Det hänvisas hela tiden till att vi inte har råd med det ena och det andra. Jag får kämpa hårt med de här frågorna i budgetarbetet.
Herr talman! Det är säkert samma information som vi utgår från. Det är nog samma fråga vi jagar när det gäller detta. Den oron behöver Harald Nordlund inte ha.
Fru talman! Kerstin-Maria Stalin förutspådde att jag skulle kritisera henne för hennes grundtrygghetsförslag. Om inte annat så lyckades hon i alla fall provocera mig till att begära replik i det sammanhanget. Jag tror att vi tidigare i debatten har rett ut att Miljöpartiets förslag om s.k. grundtrygghet innebär en förstärkning av skatteinslagen i det nuvarande skattesystemet. En större del av det som man betalar in får man inte själv någon glädje av. Vi vill gå åt motsatt håll och förstärka försäkringsinslagen, medan ni vill ta bort dem. Jag tror att vi är överens om den skillnaden, så vi behöver väl inte fördjupa oss i den. En fråga som jag aldrig riktigt har förstått i grundtrygghetsresonemanget och som jag förstår än mindre efter Kerstin-Maria Stalins inlägg i dag är kritiken mot de privata alternativen. Skulle Miljöpartiets förslag om grundtrygghet vinna, skulle mängder av människor få ut mycket mindre än vad de har förlorat. Den som har en inkomst om kanske 20 000 kr i månaden och ca 600 kr om dagen får enligt Kerstin Maria Stalins förslag kanske hälften vid sjukdom. Människors behov av trygghet har därmed ändå inte upphört, utan mängder av dem kommer att tycka att de måste skaffa sig en privat tilläggsförsäkring för att få den ersättning för inkomstbortfall som fanns i det gamla systemet. Om det är något förslag i den svenska debatten som stimulerar tillväxten av privata tilläggsförsäkringar är det därför förstås Kerstin-Maria Stalins eget förslag. Eller är det så att Kerstin-Maria Stalin tror att människors behov av trygghet upphör i och med att man genomför hennes förslag om grundtrygghet, som kanske 40-50 % av befolkningen kommer att uppfatta som otillräcklig?
Fru talman! Vi har alltid fått en kritik som går ut på att man måste ha privata tilläggsförsäkringar. Vi menar att man ska ha en grundtrygghet som man kan leva på. Då ska man inte behöva några privata försäkringar, om det inte är så att man vill ha en extra guldkant på tillvaron. Tidningen Vi har gjort ett reportage om hur pensionssystemet slår för grupper av ensamstående och sammanboende i olika åldrar. För varje person som man lyfte fram slutade man med att skriva: så det är bäst att du skaffar dig en egen privat pensionsförsäkring. Man vill alltså att alla ska teckna privata försäkringar. Vi menar att man på en viss nivå inte ska behöva det. Vill man ha någonting extra får man göra det.
Fru talman! Vad är då det där extra som Kerstin Maria Stalin talar lite nedsättande om - guldkant osv.? Jo, det är att människor som har en inte alltför hög inkomst - kanske högre än genomsnittet; 20 000 22 000 kr i månaden - när de blir sjuka i en, två, tre eller fyra månader inte vill leva på en mycket lägre levnadsstandard. Är det så rasande egoistiskt att man ska tala nedsättande om det? En sak är jag helt övertygad om: att Kerstin-Maria Stalins inställning till detta delas av en mycket liten minoritet av svenska folket. En sådan modell som ni föreslår kommer att leda till att människor i stor skala kommer att försöka teckna privata försäkringar. Den kommer också att innebära att ett antal av dem som är extra mycket sjuka, exempelvis kroniskt sjuka, kommer att få mycket svårt att eller inte alls kommer att få teckna privata tilläggsförsäkringar. Men detta bekymrar kanske inte heller Kerstin Maria Stalin, för det är bara människor som är intresserade av guldkant på tillvaron.
Fru talman! Det bekymrar mig i allra högsta grad. Det är meningen att man ska få hjälp om man är sjuk. Det ska vara ett solidariskt generellt system, som inte ska vara beroende av vilka försäkringar som man tar. Vi vet att väldigt många inte kommer att ha råd att teckna privata försäkringar, och då är det bättre att ha ett generellt grundtrygghetssystem för alla. Jag yrkar bifall till reservationerna 5 och 30.

Fru talman! Vi behandlar nu socialförsäkringsutskottets betänkande 2000/01:SfU1 Anslag inom socialförsäkringsområdet, utgiftsområde 10. Till behandlingen har förts ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden. Jag vill inleda med att yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. I Sverige finns i dag en stor accept för det svenska socialförsäkringssystemet. Den svenska utvecklingen inom socialförsäkringsområdet har skett stegvis. Medborgarna har i arbetslivet och i samhället i stort letat och funnit lösningar för att på bästa sätt finna trygghet för sig själva, för sina familjer eller för arbetskamrater. Tankarna har ofta fötts ur en idé om att solidariskt värna om varandra. Man konstaterade tidigt att en bredare riskspridning innebar lägre kostnader för tecknandet av försäkringslösningar. I förlängningen växte på detta sätt tankar om samhälleliga lösningar fram som skulle omfatta alla medborgare. På det sättet kan medborgarna sägas ha stor delaktighet i framväxandet och härefter värnandet av trygghetssystemet. Utöver den rent politiska hanteringen och beslutsfattandet har inte minst parterna på arbetsmarknaden varit med och format utvecklingen inom området. Vi är säkert många i denna kammare som suttit och diskuterat utvecklingen av det svenska trygghetssystemet med någon som kan visa på hur förhållandena har utvecklats under 1900-talet. För egen del har jag av de allra närmaste fått beskrivet utvecklingen under perioden 1920-1950. Jag har själv fått uppleva den andra halvan av det århundrade som nu har passerats. Motboken, som min far fick utskriven när han i mitten av 30-talet gick ut i arbetslivet och då gick med i Metallfabrikens arbetares sjuk och begravningskassa, har varit föremål för många timmar av intressant diskussion om behovet av en väl fungerande trygghetsförsäkring. De villkor som den enskilde skulle uppfylla vid inträdet i kassan var ofta hårda. Många lämnades på grund av ohälsa eller dålig privatekonomi utanför systemet, med stor otrygghet som följd. De försäkringar som i dag kan tecknas med privata försäkringsbolag och där hälsodeklaration krävs visar för många vad de alternativa försäkringslösningarna kan innebära. En tidigare sjukdom kan innebära att man ej bereds inträde i försäkringen eller innebära inträde till en betydligt högre kostnad. Den riskspridning som generella lösningar innebär är tveklöst det mest solidariska som vi i dag kan finna. Det är också ekonomiskt fördelaktigt. Den utveckling som varit inom socialförsäkringsområdet har på många sätt varit revolutionerande men har också skapat nya och annorlunda förutsättningar och problem. Som socialdemokrat kan jag säga att vi aldrig har varit främmande för att vidta erforderliga åtgärder för att öka tryggheten för medborgarna. Värdet av ett tryggt och stabilt samhälle har av oss setts som en garanti för en bra och positiv utveckling. Historien visar på med vilken kraft samhället, inte minst socialdemokratin, därför har tagit sig an trygghetsfrågorna och vägarna för att klara finansieringen av desamma. 90-talets utveckling med massarbetslöshet och kärva statsfinanser satte stor press på socialförsäkringssystemet. I denna kammare fattades många beslut om förändringar i socialförsäkringssystemet som på olika sätt drabbade många medborgare mycket hårt. Dagligen mötte man under mitten av 90-talet människor som kunde visa på hur ersättningsnivåer på 75 % vid sjukdom drabbade dem. Barnskötare och vårdbiträden, som på 75-procentiga tjänster mötte många människor och härigenom drog på sig många och tätt återkommande förkylningar, kunde se de knappa ekonomiska resurserna helt försvinna. En snuva kunde bli dyr för många löntagare. På flera områden, inte minst inom arbetsskadeförsäkringen, gjordes förändringar som i dag med all tydlighet i statistikuppgifter har fått omfattande konsekvenser. Trots att socialförsäkringssystemen är väl förankrade hos en stor majoritet av svenska folket finns det politiska skiljelinjer. Vissa av dessa är av handläggningskaraktär, medan andra kan sägas vara mer idépolitiska. De reservationer som finns i betänkandet visar på detta förhållande. Det finns dock en klar skiljelinje mellan Moderata samlingspartiet och Kristdemokraterna å ena sidan och övriga riksdagspartier å andra sidan. Denna skiljelinje har funnits, och framkommer i all tydlighet med jämna mellanrum. Förslagen om sänkta ersättningsnivåer, ett ökat antal karensdagar och beräkningen av ersättning utifrån historisk SGI visar bl.a. på detta förhållande. För Sveriges många löntagare skulle ett förverkligande av förslagen i Moderata samlingspartiets motioner vara förödande. Beräkningen av ersättningen utifrån historisk SGI om 24 månader innebär i praktiken att man lämnar inkomstbortfallsprincipen. Moderaterna framhåller i debatten ofta vikten av försäkringsmässighet, dvs. ett klart samband mellan avgift och förmån. Man måste naturligtvis ställa sig frågan varför man i Moderata samlingspartiet inte är trogen sina egna principer i detta fall. I de moderata förslagen finns också en utökning av antalet karensdagar. Nu föreligger dock förslaget i en modifierad form. En andra karensdag ska infalla såsom den åttonde sjukdagen. I gengäld kan konstateras att de ej längre talar om karensdagsskydd. Jag måste därför fråga Moderaterna här i kammaren: Innebär detta att ni avser att ta bort det karensdagsskydd som i dag finns? I vissa förslag vad gäller förändringar i den allmänna försäkringen finns det en samsyn mellan partierna på den borgerliga kanten. I andra förslag utskiljer sig Moderaterna på ett markant sätt. Detta är historiskt betingat. Moderata samlingspartiet, tidigare Högern, har aldrig varit tillskyndare av välfärdspolitiken eller av trygghetssystem som gagnat en stor majoritet av Sveriges befolkning. Fru talman! 90-talets utveckling satte, som jag tidigare nämnt, hårt tryck på socialförsäkringssystemet. Den förändrade arbetsmarknaden, det samhällsekonomiska läget och det allmänna folkhälsoläget fick många kurvor att peka åt fel håll. För att få situationen belyst och få klarhet i 90-talspolitikens effekter har regeringen tillsatt ett antal utredningar. I utredningen Kommittén Välfärdsbokslut, som hade i uppgift att utreda vad 90-talets politik innebar för enskilda människor och grupper, ges i det delbetänkande som framlagts en ganska klar bild över välfärdsutvecklingen under slutet av 90-talet. De förändrade ekonomiska förutsättningarna i samhället, inte minst inom socialförsäkringsområdet, drabbade alla men framför allt dem som redan innan hade det mest bekymmersamt. Småbarnsföräldrar, barn, utrikes födda och också vissa grupper av äldre människor drabbades hårt av sänkta ersättningsnivåer och andra åtstramningar. De senaste årens snabba uppgång i sjuktalen föranledde regeringen att tillsätta en speciell utredare för att klargöra skälen till den negativa utvecklingen och framlägga förslag till åtgärder. Ett delbetänkande från utredaren, Sjukförsäkringen basfakta och utvecklingsmöjligheter, lämnades i augusti. Socialförsäkringsutskottet har följt arbetet i utredningen och även haft en offentlig utfrågning av utredaren. Utredningen kommer under den närmaste tiden att slutredovisas för regeringen och härefter att få en sedvanlig behandling. Utredarens beskrivning av situationen och den komplexitet som råder inom området har vid utfrågningen delgivits utskottet. Den förändrade arbetsmarknaden och de krav som ställts på individen har gjort att många på grund av ohälsa har hamnat utanför arbetsmarknaden och många gånger i långtidssjukskrivning. Svårigheten att komma tillbaka till arbetsmarknaden efter en långtidssjuksskrivning har varit påtaglig. Regeringen konstaterade att den arbetslivsinriktade rehabiliteringen hade klara brister och beslutade under föregående år att tillsätta en utredning, Utredningen om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Utredningen behandlas nu och förslag till åtgärder kommer att föreläggas riksdagen. Ett stort utredningsarbete har alltså gjorts vad gäller flera viktiga delar på socialförsäkringsområdet för att bilda underlag för kommande förslag inför beslut här i kammaren. Bland de reservationer som finns i betänkande SfU1 när det gäller utgiftsområde 10 finns det förslag om en övergripande reformering av socialförsäkringssystemet. I flera reservationer återkommer man till förslag på åtgärder som ligger inom de områden som jag tidigare har pekat på och som har varit föremål för särskilda utredningar. Jag har här försökt beskriva att det i samhället finns en bred acceptans för det svenska socialförsäkringssystemet. De revor som inte minst 90-talets utveckling innebar har analyserats i bl.a. av regeringen tillsatta utredningar. Flera av de reservationer som framlagts till betänkandet har sin grund i effekter av utvecklingen under de senaste tio åren. Det är effekter som nu analyserats och som kommer att bli föremål för behandling och eventuella förslag till förändringar. Det finns skäl att låta dessa utredningar få en rimlig behandling innan beslut fattas om eventuellt övergripande förändringar i socialförsäkringssystemen. Det finns inga skäl att tro att regeringen medvetet kommer att förhala i frågor som har stor betydelse för såväl den enskilde som för samhället. I några av de reservationer som finns till betänkandet tas frågor upp som berör utbildning i försäkringsmedicin, kompetensen bland försäkringsläkarna och hos handläggande försäkringskassepersonal samt på vilket sätt statistik m.m. hanteras för att på bästa sätt kunna nyttjas. För ett år sedan startades Försäkringsmedicinska centrum på två ställen i landet. I beredningen inför detta beslut fördes också diskussioner om forskning och kompetensutveckling inom området. Vad jag erfarit förs nu diskussioner hos huvudmannen för I övrigt vill jag rörande reservationerna bara hänvisa till den beredning som kommer med anledning av Sjukförsäkringsutredningens förslag. Fru talman! Arbetsskadeförsäkringen lyfts fram på många ställen i samhället i dag. De höga sjuktalen anses av många vara arbetsrelaterade. Hos arbetsmarknadens parter förs nu en aktiv diskussion inom området. Inom Regeringskansliet pågår ett arbete för att underlätta och förbättra i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Detta är ett mycket viktigt arbete, inte minst utifrån den mycket komplexa arbetsmarknad som nu finns. Situationen med de långtidssjukskrivna och den speciella arbetsmarknad och den situation som i dag gäller för framför allt kvinnor manar till speciella åtgärder. Arbetsgivarnas ansvar i såväl förebyggande som rehabiliterande syfte lyfts också fram i utredningar som gjorts inom området. De förändringar i lagen om arbetsskadeförsäkring som beslutats här i kammaren har på ett dramatiskt sätt förändrat synen på och arbetet med det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Den utredning som gjordes under slutet av 90 talet, Den framtida arbetsskadeförsäkringen, och den behandling som denna haft innebär att ett arbete nu sker på Socialdepartementet. Statsministern och socialförsäkringsministern har i uttalanden klargjort att man har för avsikt att kunna förelägga riksdagen en proposition under 2001. Utan att föregripa den behandling som nu sker kan konstateras att frågan att få en jämställd arbetsskadeförsäkring kommer att få hög prioritet. Försäkringskassorna har under de senaste åren utsatts för hård press. Den ekonomiska åtstramningen i samhället har även drabbat kassorna och dess administration. Det har skett samtidigt som arbetsbelastningen ökat på grund av ökade sjuktal m.m. I de motioner som funnits med i behandlingen av betänkandet har olika synsätt på hur kassornas administration ska hanteras i framtiden blivit belysta. Regeringen har i budgetpropositionen markerat att medel som anslås till kassorna kan visa sig otillräckliga. Utskottsmajoriteten noterar att regeringen noga kommer att följa utvecklingen och, om det visar sig nödvändigt, tillskjuta ytterligare medel på tilläggsbudget för år 2001. Sammantaget, fru talman: Jag har belyst SfU1 och utgiftsområde 10 samt de reservationer som lagts fram. Jag kan konstatera att det finns en stor acceptans för socialförsäkringssystemen hos medborgarna och att det i riksdagen finns en stor samsyn på stora delar av området. Det finns ideologiska skiljelinjer, vilka framgår i betänkandet. Utskottsmajoriteten står bakom betänkandet och för en syn på socialförsäkringssystemet som är väl förankrad i det som i folkmun kalls folkhemmet och som har en stor acceptans ute i samhället.

Herr talman! Jag vill ta upp en sak som det tydligen är väldigt svårt att få socialdemokraterna att förstå. Man kan se på socialförsäkringssystemen på lite olika sätt. Vi ser att det finns ett klart samband mellan skatter och bidrag. När vi sänker skatterna för dem som har lägre inkomster, och för alla, innebär det att vi också måste ha lite lägre bidragsnivåer i socialförsäkringssystemen. Varför är det viktigt att få det på det här viset? Jo, för då får man mycket bättre information till dem som är försäkrade. Man kan få en lite högre självrisk. De har lättare att inse kostnaderna och kan göra bättre avvägningar när de avgör om de är så sjuka att de ska vara hemma från jobbet eller om det kanske är bättre att gå och jobba. Jag tror att det är väldigt viktigt att vi får fram det här sambandet. Vi har fått en del lite märkliga diagnoser om utbrändhet osv. som har lett till att socialförsäkringarna används för andra ändamål, t.ex. för att markera, ofta befogat, missnöje med arbetsmiljön osv. Det ska föras fram på ett annat sätt. Det är väldigt viktigt att man gör på det här viset så att inflödet till försäkringarna minskar. Då kan vi få en bättre rehabilitering.
Herr talman! I samband med att vi avslutade diskussionen tidigare påminde Margit Gennser mig om att man i sin motion också tog upp det historiska perspektivet när man förde fram sina synpunkter på socialförsäkringssystemen. Det är riktigt. Det gör man. Men vi kan konstatera att vi utifrån den historiska bilden av systemen kommer till olika slutsatser, vilket också Margit Gennser påtalar i sin replik här. Vi har olika synsätt på problemen. De erfarenheter som vi socialdemokrater har utifrån den historiska diskussionen är att det är minnet av det gamla systemet som gör att vi i dag försöker finna de lösningar som vi letar oss fram till med det nuvarande systemet. Margit Gennser tar upp frågan om att öka ambitionen att befinna sig på arbetsplatsen när man känner sig lite småsjuk. Inte bara vi socialdemokrater utan också ledande debattörer på området har sagt att man kan ifrågasätta karensdagarna utifrån det perspektivet att alltför många gick till arbetet och var lite halvkrassliga, och jag tror t.o.m. att Riksförsäkringsverkets generaldirektör har sagt det. Det kan i sin tur innebära en kommande långtidssjukskrivning med de problem som det innebär. Jag tror att vi ska vara lite försiktiga med att säga att folk missbrukar systemet. Jag tror t.o.m. att det är så att man har gått till arbetet och varit lite sjuk. På det viset har man sedan blivit sjukskriven längre och kanske också smittat ned arbetskamrater och ställt till ytterligare problem.
Herr talman! Jag har inte sagt att folk missbrukar systemet. Jag har sagt att de får bättre information om sina alternativ. Sedan kan de välja hur de vill göra. De har egentligen samma ekonomiska möjligheter som tidigare att sjukskriva sig eller inte, men på ett annat sätt. Vi har inte försämrat finansieringen av detta totalt, men vi ger valet till människor själva på ett helt annat sätt. De har alternativ. Jag tror att vi egentligen är ganska överens om målen. Det är medlen vi är oense om. När jag skrev den här motionen läste jag faktiskt en del skrifter av Frank Field för att känna hur gamla socialdemokrater kan tänka kring de här frågorna. Han tog upp mycket klart detta med arbetslinjen och behovet att göra kostnaderna för sjukskrivningen synlig för den enskilde så att överheten egentligen inte behöver kontrollera så mycket. Det är så man ska se det. Jag tror att vi behöver ha väldigt långa diskussioner om detta. Vi får inte se sådana här saker som besparingar. Det handlar om att ge bättre information i systemen. Det är medlen för detta som vi måste hitta. Vi kommer antagligen inte mycket längre i dag, men om vi får prata lite mer tror jag att Göte Wahlström förstår mig. Jag tror faktiskt att jag har lärt mig förstå hur socialdemokraterna tänker.
Herr talman! Arbetslinjen diskuterades i ett tidigare replikskifte. Då sade man att det var en fråga som man trodde att hela kammaren var beredd att ställa upp bakom. Det är naturligt att det är så. Arbetslinjen är viktig. Men tydligen är det så att Margit Gennser och jag möter olika människor när vi är ute och diskuterar. När jag möter vårdpersonal, metallarbetare eller andra gör de en helt annan bedömning av detta att vara hemma och vara sjuk eller befinna sig på arbetsplatsen. Det är tydligen så att vi skaffar oss olika bilder här utifrån de möten vi har med människor. Dessutom har vi också en olika ideologisk inställning till problemen. Det är bara att konstatera att vi har olika uppfattningar. Två partier här i kammaren markerar ut sig väldigt bestämt på området. Det är Moderaterna och Det skulle vara intressant att se om de övriga partierna i oppositionen är beredda att följa med så långt ut som Moderaterna och Kristdemokraterna vill gå på det här området.
Herr talman! Jag tycker att det känns lite märkligt att Göte Wahlström angriper Kristdemokraterna och talar om att han är för trygghet när hela sjukförsäkringssystemet i stort sett är i kollaps. Förtroendet är faktiskt utbränt, för att använda ett ord som är ganska vanligt nuförtiden. Socialdemokraterna gör ju ingenting åt de här sjukskrivningskostnaderna som skenar. Det är 16 miljarder de senaste två åren som vi hade kunnat använda till mycket annan viktig verksamhet som t.ex. äldreomsorg och barnomsorg. Det pratas också om kvinnor här. Kvinnor går sjukskrivna. Och vad gör ni? Ni väntar i åratal på utredningar. De går sjukskrivna nu. De behöver hjälp nu, Göte Wahlström. I er budgetproposition står det att år 2003 ska ni möjligtvis komma med åtgärder. Varför inte följa Gerhard Larssons förslag och sätta i gång redan den 1 juli 2001, så att de kvinnor som i dag är drabbade faktiskt får hjälp. Det är inte bara innan man blir sjuk som man vill ha trygghet, utan även efter det att man är sjuk vill man ha trygghet i hjälp med rehabilitering så att man inte slås ut från arbetsmarknaden.
Herr talman! Under tiden anföranden hölls av respektive partier var det under kristdemokraternas anförande jag gjorde mest anteckningar. Det märkliga var att under en av punkterna skrev jag: "Kassor, handläggning, dåligt, dåligt, dåligt, dåligt." Det var vad ni kristdemokrater sade, dvs. att allting är dåligt. Det är ganska märkligt. Just den tonen går igenom i ert sätt att bedöma samhällsutvecklingen just nu, trots att vi alla vet att situationen inte är så erbarmlig som kristdemokraterna vill göra gällande. Jag vill faktiskt påstå att det fortfarande finns stor acceptans för situationen och för socialförsäkringssystemens framlevnad. Kristdemokraterna säger att majoriteten och regeringen ingenting gör. Här har man tillsatt ett antal utredningar som har tagit fram ett viktigt och väsentligt underlag för den fortsatta behandlingen. Inte minst under utfrågningen av utredaren på sjukförsäkringsområdet fick vi belyst vilken komplex situation sjukförsäkringen befinner sig i. Det är inga enkla lösningar vi har att hantera. Jag känner igen argumentationen som har kommit från kristdemokraterna under en längre tid. Det är "dåligt, dåligt, dåligt" som ska vara kristdemokraternas signal för att få möjlighet att eventuellt ta över en majoritetssituation i kammaren. Jag tror knappast att man får med sig de övriga partierna i oppositionen - Folkpartiet och Centerpartiet - för att gå in i ett sådant system som kristdemokraterna vill markera, med försämringar för de stora löntagargrupperna, vårdpersonal och andra i samhället.
Herr talman! Jag har inte hört någon som tycker att socialförsäkringen är bra just nu. Det är inte bra att många går sjukskrivna och inte får den hjälp de behöver. Det är inte bra att kassan inte har tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa de människor som riskerar att så småningom hamna i förtidspension. Vår kritik har riktat sig mot att medan ni utreder kan ni väl tillsätta extra resurser för att komma i gång med rehabiliteringsarbetet. Vi vet att det är så lönsamt, och det går att spara massvis med pengar och mänskligt lidande. Det är en enkel ekvation som jag inte kan förstå varför inte socialdemokraterna tar till sig, dvs. att satsa på rehabilitering för att få människor tillbaka i arbete. De kvinnor som ni och vi talar varmt för, de många kommun och landstingsanställda, är i dag hemma och undrar vad de får för hjälp. Kassorna har inte tid att hjälpa dem. Det pratas om att det är många sjukskrivna i kommuner och landsting. Ni vill ju att alla ska vara anställda av kommuner och landsting. Hjälp då till som andra arbetsgivare. De privata arbetsgivarna är bättre och har färre sjukskrivningar.
Herr talman! Jag tror inte att jag här från talarstolen har sagt att allt är så väldigt bra. Jag har sagt att vi har problem, och de problemen försöker vi att hantera. Vi gör det genom att skaffa oss en kunskap om situationen, inte minst kring den komplexitet som finns i dag i sjukskrivningarna och den komplexitet som finns i arbetsmarknaden som slår ut många. Jag markerade tidigare att många upplever att det är arbetsmarknaden, dåliga arbetsmiljöer osv., som gör att många sjukskrivs. Det är mycket komplext. Någon beskrev tidigare att vi fortfarande har kvar gammal, traditionell tung industri i samhället. I dag finns beteckningen utbrändhet och förslitningsskador bland vårdpersonal. Vi har framtidens arbetsmarknads och arbetsmiljöproblem inom den nya marknaden. Vi ser i dag att unga lejon inom IT-marknaden är bekymrade över en marknad i gungning och att för att finnas kvar på arbetsplatsen ska de sitta och jobba 14-16 timmar med en Coca-Colaburk jämte sig för att orka hålla energin i gång. Effekterna av den arbetsmiljön kan vi ännu inte se. Jag menar att vi har en komplexitet i bilden som gör att vi verkligen måste fundera över och analysera vilka vägar vi ska gå och vilken lagstiftning som behövs. Om vi gör bedömningen att allt inte bara är elände, utan att vi har problem som vi är beredda att hantera tillsammans i kammaren kan vi nå långt. Det finns en stor acceptans i systemen, och det finns en stor samsyn i kammaren. Det är bara kd och Moderata samlingspartiet som finns vid sidan om den samsynen.

Herr talman! Som Sven-Erik Sjöstrand sade i sin inledning att den generella välfärdspolitiken syftar till att minska klyftor och gränser mellan olika samhällsgrupper och till att fungera som en sammanhållande kraft. Såväl regeringen som utskottet understryker att socialförsäkringarna är en viktig del av den generella välfärdspolitiken. De mål regeringen har satt upp för detta område är att en större andel av befolkningen i arbetsför ålder ska ha förmågan att arbeta och att människor som inte har denna förmåga ska ges en levnadsstandard som är anpassad till den ekonomiska utvecklingen i samhället. Det innebär bl.a. att våra socialförsäkringar ska vara utformade så att de stimulerar till arbete. Nu har det skett en del stora förändringar. De förändringarna och den ekonomiska politiken har lett till att vi i dag kan se lite ljusare på framtiden. Regeringen använder de nu uppnådda goda förutsättningarna för offensiva satsningar. Regeringen har i budgetförslaget för 2001 kunnat förbättra för barnfamiljer, pensionärer och underlätta för insatser i vård och omsorg. Under det gångna årtiondet har befolkningssammansättningen förändrats. Antalet äldre har fortsatt att öka, och barnafödandet har minskat under senare hälften av 90-talet. Glädjande nog kan vi se att målet för den öppna arbetslösheten uppfylls och att den minskar också för grupper som tidigare har haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar, funktionshindrade och invandrare som tidigare har haft svårigheter kan i dag se betydligt större möjligheter. Nu är det viktigt att stryka under att det finns mycket stora regionala skillnader och att det fortfarande är för många som inte kommer in i våra trygghetssystem. Herr talman! Jag nämner detta därför att det finns två viktiga utgångspunkter för de två utmaningar som jag ser för socialförsäkringarna. Det är utmaningar som hänger samman med varandra. Den ena utmaningen berör demografin, dvs. födelsetal, andelen i arbetskraften som verkligen får arbeta och det ökande antalet äldre i förhållande till dessa övriga två. Förutsättningar för unga familjer att kombinera familj och arbete kommer att närmare analyseras och belysas under en annan debatt i riksdagen. Men en viktig faktor som berör hela socialförsäkringen är naturligtvis förhållandena på arbetsmarknaden, dvs. vilka arbetsplatser vi har, hur arbetsmiljön ser ut och vilka förutsättningar det finns i praktiken för ett långt och bra arbetsliv. Den öppna arbetslösheten kan naturligtvis inte få stanna vid 4 %. Målet är full sysselsättning och att andelen i arbetskraften ökar. Vi vill att minst 80 % av arbetskraften verkligen är i arbete senast 2004. Den andra utmaningen som den här debatten huvudsakligen handlar om är naturligtvis de ökande sjukskrivningarna. Göte Wahlström nämnde i sin inledning att under de senaste 10-20 åren har arbetstempot ökat och arbetsorganisationerna har "slimmats" på hela arbetsmarknaden. Resurserna till den offentliga sektorn har minskat sedan mitten av 90-talet. Det har inneburit en stark press på enskilda löntagare. Precis som Kerstin-Maria Stalin berörde ligger det naturligtvis en stark motsättning i att vi fortfarande har för många arbetslösa, långtidssjuka och andra som står utanför arbetsmarknaden samtidigt som rapporterna duggar tätt om den trängda situation som anställda upplever: för lite tid, för många krav, för lite makt över sin egen vardag. I den rapport som Riksförsäkringsverket presenterade häromdagen beskrivs att väldigt många säger att man vill sluta att arbeta i förtid. Det här är naturligtvis en massiv kritik mot arbetslivets villkor som på ett avgörande sätt kan riskera att påverka våra socialförsäkringssystem negativt. Herr talman! Nu är det regeringens uppfattning att vi inte kan tillåta oss att se det ökande ohälsotalet som en sifferserie, sett ur ett nationalbudgetperspektiv. Regeringen ser siffrorna som ett uttryck för ett stort mänskligt lidande. Regeringen har inte heller föreslagit försämringar i sjukförsäkringen - inga fler karensdagar, vilket andra partier har föreslagit, ingen sänkt ersättning. Sådana förslag löser inte ohälsoutvecklingen. Vårt fokus är att röja undan de strukturella hinder som är orsakerna till ohälsoutvecklingen. Den breda översyn som nu pågår av våra socialförsäkringar - Välfärdsbokslutets rapport, Sjukförsäkringsutredningens betänkande som kommer om tio dagar, Rehabiliteringsutredningens betänkande som är ute på remiss - har givit och kommer att ge viktiga bidrag till den analys som krävs för att vi ska kunna se till helheten. Det är viktigt att se helheten. Ohälsoutvecklingen i arbetslivet är sammansatt av många olika faktorer. Där har också den nationella folkhälsokommitténs rapport en viktig betydelse. Just därför krävs det också samlade insatser. Som framgår av det budgetförslag som regeringen presenterade redan i våras har vi haft en arbetsgrupp mellan departementen som samordnar insatserna. Regeringen beslutade i går att utse Jan Rydh att vara projektledare för att leda detta arbete. Han ska föreslå hur förebyggande åtgärder i försäkringssystem och rehabiliterande insatser kan bli mer effektiva redskap för att minska sjukfrånvaron i arbetslivet och hur systemen ska kunna samverka, bli enklare och därmed effektivare. I det här sammanhanget ska han också se till både Företagshälsovårdens liksom sjukvårdens koppling till olika aktuella försäkringsområden. Uppdraget innebär ett genomförande av en konkret handlingsplan som ska presenteras senast den 15 februari nästa år. Då ska också inledande förslag till åtgärder på kort sikt lämnas. Underlaget i arbetet är bl.a. de utredningar jag nyss har nämnt. Herr talman! Flera av inläggen i debatten har lyft upp frågan om att vi borde genomföra motsvarande parlamentariska samarbete på socialförsäkringsområdet som vi har haft kring pensionsfrågan. Nu är detta en fråga för våra respektive partiledningar. Jag tycker inte att det är så dumt, trots att förslagen har väckts, att man använder möjligheten som utskottet har gjort, att diskutera i utskottet, och att man där också analyserar de utredningar och förslag som regeringen kommer med. Självklart kommer vi, med den handlingsplan som nu ska fullföljas, till riksdagen med både konkreta förslag och principiella förslag på socialförsäkringsområdet. Till Bo Könberg vill jag direkt säga att den fråga han har väckt definitivt är en fråga för våra respektive partiledningar. Det är viktiga principer det handlar om. Människor måste ha förtroende för socialförsäkringarna. Försäkringarna måste ha en legitimitet hos majoriteten och befolkningen. Socialdemokraterna vill också i fortsättningen ha försäkringar som bygger på inkomstbortfallsprincipen, som bibehåller den breda riskomfördelningen och som är gemensamt finansierade. Legitimiteten ökar naturligtvis när fler omfattas av försäkringen, t.ex. genom att vi gör nödvändiga förändringar i det vi kallar för golvet och att vi också räknar upp taket, vilket för socialdemokraternas del är ett principiellt kongressbeslut. Förtroendet ökar också om de förändringar vi gör upplevs och känns och är långsiktigt hållbara. Vi har erfarenhet, riksdag och regering, av att snabba förändringar skapar oro. Det som görs ska kännas relevant och motsvara behoven hos människor och på arbetsmarknaden. Det här är någonting vi nu tänker på när vi står inför att göra nödvändiga förändringar i arbetsskadeförsäkringen, t.ex. att förbättra bevisregeln. Den ska vara rättvis och jämställd. Precis som Göte Wahlström sade i sin inledning är det regeringens avsikt att återkomma till riksdagen med en proposition under 2001. Försäkringarna ska också upplevas som rättvisa och tydliga så att de inte leder till missbruk och överutnyttjande. De får inte heller uppfattas som om de leder till inlåsning. De ska ha en tydlig arbetslinje. De ska ge den försäkrade ett verkligt utrymme att återgå till ett så aktivt liv som det över huvud taget är möjligt, helst till arbete. Om inte detta är en möjlighet ska man i alla fall kunna leva ett aktivt liv. Balansen mellan rättigheter och skyldigheter måste också vara väl avvägd. Som försäkrad har du rätt att få adekvat utredning, rehabilitering, ersättning vid sjukdom. Men du är också skyldig att underkasta dig utredningen och t.ex. visa läkarintyg. Jag tycker att till socialförsäkringens absoluta styrka hör rätten till personlig integritet, att det finns ett gott bemötande och en professionalism med vilken man som medborgare blir bemött. Trots den beskrivning vi har hört i dag från ett antal inlägg om hur dåligt allt är, tycker jag ändå att det i huvudsak är detta man möter ute. Det finns ett gott förtroende till socialförsäkringen. Jag menar att det här är en av grundbultarna i det som ska gälla för de offentliga försäkringarna. Herr talman! Det här kräver en socialförsäkringsadministration som grundas på en modern, kunnig och medborgartillvänd organisation. De påfrestningar som vi nu ser inom försäkringskassorna tar regeringen på största allvar. Utrymmet för administration ökar kommande år, liksom möjligheterna att arbeta med rehabiliteringar. Då är det i det här sammanhanget viktigt att stryka under den resurs som tillskapas genom de försäkringsmedicinska centrum som är och ska vara en värdefull kompetent resurs för samtliga försäkringskassor. Får jag också säga något när det gäller försäkringsmedicin, eftersom den frågan restes under tidigare inlägg. I den överenskommelse som är gjord - Dagmaröverenskommelsen för 2001 - är parterna överens om att man bland andra saker även ska rikta in insatserna på försäkringsmedicinsk utbildning, fortbildning av läkarkåren. Man har sagt att i första hand ska det gälla vissa diagnosgrupper, t.ex. ryggont och stressjukdomar. Man ska också utveckla medicinska utrednings och rehabiliteringsmetoder. Jag menar att vi på olika sätt stryker under detta med försäkringsmedicin som en viktig fråga när det gäller att arbeta med förebyggande insatser. Jag menar också att det uppföljnings och kvalitetsgranskningsarbete som sker genom Riksförsäkringsverket är ett bra verktyg för att säkerställa medborgarna en likvärdig behandling och ett kunnigt bemötande över hela landet. Som Birgitta Carlsson och Bo Könberg sade har vi i anslutning till behandlingen av sjukvårdsplanen tecknat en uppgörelse om att återigen göra nya försök att finna bra samarbetsformer över de olika gränserna för att därmed också säkra för medborgarna att få en god och bra behandling. Herr talman! Vi socialdemokrater är medvetna om de problem som finns. Vi är tydliga när det gäller ambitionen för våra gemensamma socialförsäkringar. Att säkerställa sociala reformer, trygga omsorgen om våra barn, sjuka och äldre kommer alltid att gå före löften om skatte och avgiftssänkningar. Den drivkraft för tillväxt som jämställda villkor mellan kvinnor och män och en väl utbyggd generell välfärd innebär har diskuterats alldeles för lite. Under Sveriges kommande ordförandeskap i EU ska det första informella ministerrådet handla om jämställdhet och trygga socialförsäkringar som en motor för tillväxt. Detta är en av Europas mest spännande debatter. Övriga länder i Europa, inklusive kandidatländerna, visar stort intresse både för debatten och för de svenska lösningarna. Det är min övertygelse att Sverige, med det budgetförslag riksdagen nu förhoppningsvis kommer att anta, det fortsatta arbetet med att utforma en modern socialförsäkring och den aktionsplan för att minska ohälsan i arbetslivet, kommer att kunna motsvara förväntningarna från både våra egna medborgare och våra grannländer i Europa. Tack, herr talman.

Herr talman! Jag avrundade mitt inlägg tidigare i debatten med två frågor till statsrådet. Den ena var om de mera grundläggande principerna för socialförsäkringarna, och den andra gällde behovet av överläggningar mellan riksdagens partier i dessa frågor. På den första punkten nämnde jag tre huvudpunkter. Den ena var att försäkringarna skulle kunna vara självständiga, ungefär som den lösning som vi har lyckats åstadkomma på pensionssystemet. Den andra var att uppgiften skulle vara tydlig, dvs. att sjukförsäkringen omfördelar kostnaderna mellan dem som ofta är sjuka och dem som sällan är sjuka, arbetslöshetsförsäkringen mellan dem som oftare är arbetslösa och dem som sällan är det. Och jag talade för en tydlig utformning. Jag tycker mig inte riktigt ha fått svar på dessa frågor. Framför allt skulle det vara intressant att höra statsrådets syn på den allra första frågan: Ser statsrådet framför sig en utveckling av sjukförsäkringen i riktning mot en mera självständig konstruktion eller inte? På min andra fråga fick jag ett svar, nämligen frågan om överläggningar där statsrådet pekar på att vi kunde diskutera i utskottet. Det kan vi förvisso. Det är ett mycket bra och trevligt utskott där vi gärna diskuterar med varandra. Min bedömning - den kanske delas av fler - att det som åstadkoms i den gamla pensionsarbetsgruppen och sedermera genomförandegruppen näppeligen går att åstadkomma parallellt med det ordinarie utskottsarbetet. Det förvånar mig lite grann att statsrådet med sin långa riksdagserfarenhet har den väldigt positiva synen på att det skulle vara möjligt. Till sist sades det att det här var en sak för partiledningarna. Det må vara hänt. I mitt fall har jag talat med min partiledning. Jag vet sedan tre och ett halvt år tillbaka att man är för det. Jag hade hoppats att statsrådet hade hunnit tala med sin partiledare under dessa tre och ett halvt år.
Herr talman! När det gäller frågan om självständiga socialförsäkringar tycker jag att ingången i Bo Könbergs diskussion är något utsuddad. Det kan bero på att det är svårt för Bo Könberg att på kort tid beskriva det som han avser med t.ex. självständiga sjukförsäkringar. Jag borde kanske ha läst det som presenterades på Folkpartiets ekonomiseminarium för ett antal år sedan. Det gjorde jag då, men jag ska erkänna att det inte satte så djupa spår i mitt minne att jag kommer ihåg det i dag. Men det finns i vår diskussion om självständiga försäkringar naturligtvis det som talar för att ha självständiga försäkringar i den meningen att man ska kunna möta upp och nedgångar i sjukförsäkringen - den frågan har väckts också av de socialdemokratiska ledamöterna i socialförsäkringsutskottet - för att kunna parera det så att inte sjuktalen ska påverka andra väsentliga utgiftsområden inom budgeten. Men det finns faktiskt också det som talar starkt emot. Jag tycker att den debatt som vi fört här under förmiddagen visar på allt det som talar emot, dvs. det starka sambandet med andra faktorer och andra politikområden som påverkar själva sjuktalens och ohälsotalens utveckling - arbetsmarknadspolitik, utbildning, kompetensutveckling, landstingens sjukoch vårdbehandling, forskning osv. Jag behöver inte räkna upp dem alla. Dessa områden är finansierade med skattemedel. Dessa områden fattar riksdagen beslut om. Jag tycker att ska man föra en hederlig och analytisk debatt kring autonomin i exempelvis sjukförsäkringen bör båda dessa saker värderas jämbördigt, inte enbart någon sorts allmän modern trendutveckling att det ska läggas utanför. Men jag respekterar den argumentation som förs och tar den till mig. Jag har naturligtvis också lyssnat kanske mer ingående på mina egna kamrater i socialförsäkringsutskottet än på Bo Könberg, det ska erkännas.
Herr talman! Det sista förvånar mig inte direkt och upprör mig inte heller. Jag är förstås lite ledsen, inte för egen del men för Sveriges del och för Sveriges ekonomis del att vår utmärkta rapport från sommaren 1997 inte har satt så djupa spår hos statsrådet. Jag tycker mig ha märkt under åren att det inte gjort det. Däremot noterar jag att fler tänker ungefär som vi. Jag säger inte att de har läst vår rapport, utan jag bara konstaterar att fler och fler tycks tänka som vi. Jag tänker på Riksförsäkringsverkets styrelse, på dem som sitter i socialförsäkringsutskottet och som statsrådet själv anspelade på. Det finns, som jag uppfattar det, ett växande intresse för att försöka finna en mer självständig lösning. Det finns som alltid argument för och emot. Det som händer med sjukskrivningar i ett land beror på en mängd olika saker, inte bara på försäkringens utformning - det är alldeles uppenbart. För min del har jag inte tyckt att det var ett avgörande argument emot. Jag får uttrycka en förhoppning att de av statsrådets partivänner som är inne på en mera självständig och tydlig lösning för socialförsäkringarna vinner gehör hos statsrådet och det socialdemokratiska partiet. Till sist: Det blir tydligen inte i dag i alla fall något positivt besked om blocköverskridande överläggningar i dessa frågor där vi alla kan framföra våra kloka argument. Men jag får uttrycka förhoppningen att det kanske efter helgen ska vara möjligt för statsrådet Thalén att finna någon kortare tid att med statsministern byta ord i denna fråga så att vi kan få återkomma till den på andra sidan jul.
Herr talman! För att avsluta diskussionen åtminstone vid det här tillfället om autonomin i t.ex. sjukförsäkringen ska jag återigen säga att jag har stor respekt för de argument som förs fram. Frågan har naturligtvis diskuterats ingående. Jag hävdar mycket bestämt att det finns väldigt mycket mer att gräva i när det gäller samband och påverkan från andra faktorer som naturligen finansieras via skatter över budgeten och att frågan måste lyftas fram på ett sådant sätt att man inte skapar enskilda öar som kan leva sitt eget liv, medan den andra delen av budgeten blir så liten att den inte påverkar samhällsutvecklingen i stort. När det gäller partiöverläggningar har jag naturligtvis ingenting emot att alla partier - jag utgår ifrån att man avser samtliga partier - sätter sig ned och diskuterar detta. Men en sak, Bo Könberg, är viktig, och det är att efterbörden av pensionsreformsdebatten, som jag tycker åtminstone för mig väcker en eftertanke, är att stora partiöverenskommelser där lösningarna diskuteras i en mindre grupp förtroendevalda ofta lider av ett demokratiskt underskott. Den frågan har hos mig väckt i alla fall en viss eftertanke. Nu tycker jag inte att pensionsreformen undandrogs någon offentlig debatt. Åtminstone inom det socialdemokratiska partiet var det - jag höll på att säga ett Herrans liv - en stor debatt. Jag känner i den meningen absolut ingen anledning att backa på den punkten. Vi hade en stor debatt, frågan var föremål för mycket diskussioner. Men innan man ger sig in i alltför mycket av den typen av frågor och undandrar riksdagen dess ansvar att diskutera också principiellt viktiga frågor och regeringens ansvar för att lägga fram tydliga förslag tycker jag att man ska tänka sig för både en och två gånger. Sedan är det min erfarenhet som riksdagsledamot som gör att jag tycker att riksdagen borde ta den debatten.
Herr talman! Jag glömde i mitt förra anförande att tala om att också jag uppskattar att statsrådet Ingela Thalén är med i de här debatterna, som jag tycker är oerhört viktiga. Det är utgiftsområden som betyder väldigt mycket för stora delar av Sveriges befolkning som vi har att hantera i dag. Sedan till ett område som vi från Centerpartiet har lyft fram vid flera tidpunkter och där vi tycker att regeringen har varit för passiv. Det handlar om åtgärder för att få folk i rehabilitering när vi ser hur sjukskrivningarna ökar. Jag vet att det har suttit flera utredningar som har lämnat förslag. Det var intressant att höra att det skulle komma ett förslag i februari om hur ni skulle gå vidare med detta. Det här är oerhört viktigt, för man vet att man kan tjäna minst, som vi har skrivit i vår motion, 2 kr på varje satsad krona. Vi har hört Kristdemokraterna och Moderaterna framföra helt andra belopp här tidigare. Det finns mycket pengar att tjäna. Men det som är kanske allra viktigast är att människor känner att man tar deras problem på allvar och ser till att de får en möjlighet att komma tillbaka i arbete mycket snabbare än vad som sker i dag. Tyvärr vittnas det ganska ofta om att pengarna till rehabilitering inte räcker till. Då måste det finnas möjligheter att skjuta över pengar mellan olika konton så att fler människor har en möjlighet att få rehabilitering så snabbt som det bara går. Det var en fråga till. Jag är väldigt nöjd med den finansiella samordning som vi har kommit överens om i utskottet. När kommer förslagen gällande detta?
Herr talman! Birgitta Carlsson och jag har i grunden samma ingång i resonemanget, dvs. att det är för den enskilda individens skull som olika förändringar ska göras. Det låter kanske lätt ibland för utanförstående som om vi bara pratar om budgetar, stora utgifter och miljarder som rullar. Då är det viktigt att så ofta man kan stryka under att syftet med diskussionen är att resultatet ska vara att en enskild person ska kunna komma tillbaka till det aktiva livet. Där är vi helt överens. Sedan behöver jag kanske inte upprepa - i alla fall inte för Birgitta Carlsson och för övriga utskottet - regeringens, Riksförsäkringsverkets och kassornas oro över just det som jag kan uppleva som ett lite förenklat resonemang: Satsa på rehabilitering så blir det bra. Vi har tyvärr alltför stor kunskap om att många av satsningarna inte leder till någonting bra. Det är utgångspunkten för Gerhard Larssons utredningsuppdrag. Hans förslag remissbehandlas nu av dem som har det uppdraget. När det gäller att förskjuta resurser mellan områden vill jag säga att det är precis det som man har gjort under hösten från Riksförsäkringsverkets sida. Man har omfördelat medel till de nio tio kassor som har haft de största behoven. Säkert har de inte fått de pengar de har velat ha, men man har gjort en omfördelning. Jag vill återigen säga att det i det budgetförslag som ni nu ska behandla finns en kraftig ökning av resurserna. Sedan har vi projekt och forskning. Vi har slutsatser från statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik. Det dras i gång ett stort projekt i dess regi när det gäller sjukskrivning och stress. Det pågår naturligtvis, även utanför det som vi beslutar om här och i regeringen, en hel del väldigt positiva saker.

Herr talman! Jag har inte dåligt självförtroende. Jag bad om ett besked gällande ett snabbt igångsättande av utbildningsåtgärder för AT och ST-läkare. Jag var inte nöjd med svaret, för det var så långsiktigt och vagt. Allt material finns på bordet. Man behöver bara läsa Läkartidningen och gå tillbaks till en väldigt bra redogörelse. Vad fick man för effekter? Jag kan läsa högt ur vår reservation: Frekvensen av informella kontakter ökade mellan läkaren och handläggaren på försäkringskassorna. Kontakterna togs tidigt i sjukfallet. Kvaliteten på det medicinska underlaget förbättrades. En ökad lyhördhet växte fram bland läkarna gällande ansvaret för sjukskrivningen. Handläggningen vid försäkringskassan erhöll en nyttig uppgradering, och man klarade också av att i ökad utsträckning helt enkelt minska sjukskrivningarna. Det ledde till att man fick färre korta sjukfall. Man fick färre långa sjukfall. Då fick man bättre tid med rehabiliteringen. Då slapp man flaskhalsarna inom försäkringskassorna, osv. Detta kan göras omedelbart. Jag hoppas att det blir gjort omedelbart. Sedan var det två andra saker jag skulle fråga om. De regionala skillnaderna är oerhört stora när det gäller försäkringen. Det är farligt för legitimiteten. Det kanske vore bra med mer konkurrens inom den sektorn. Vad vill statsrådet göra? Det är aktuella frågor. Här kan jag få direkta svar. Jag hoppas att de är positiva.

Herr talman! Jag tar den sista frågan först. Jag vet inte om Kerstin-Maria Stalin missuppfattade mig. Min ingång var snarare den motsatta. Den handlar nämligen just om det som hon sade nu. Jag vet att ni har anledning att ha ett stort självförtroende, eftersom jag vet att ni behandlar både komplicerade stora frågor och ekonomiskt mycket omfattande frågor. När jag läser protokoll, utskottsskrivningar och för all del ibland reservationer slås jag av kunskapen i det som står där. När det gäller inkomstbortfallsprincipen ska det inte alls uppfattas som något hot. Det är min mycket bestämda och väl förankrade uppfattning att just när det har varit fara å färde i den ekonomiska politiken och utvecklingen har inkomstbortfallsprincipen varit vår hävstång för att driva utvecklingen vidare. Vi har inte utrymme för att genomföra något sådant seminarium i dag. Men jag kan verkligen understryka för Kerstin-Maria Stalin att om det är någon fråga som har varit föremål för mycket omfattande diskussioner, analyser, rapporter, seminarier osv. så är det just denna fråga om kopplingen mellan en god tillväxt, en god välfärdsutveckling och inkomstbortfallsprincipen. Det är väl förankrat och väl utvecklat. Det har vi olika uppfattningar om, och jag respekterar Kerstin Maria Stalins uppfattning, men icke desto mindre är min utgångspunkt den som jag nyss nämnde.